Fru talman! Det är med den allra största tillfredsställelse som jag i dag kan informera riksdagen om den politiska överenskommelse som i går ingicks mellan Sveriges regering och regeringarna i de tolv EU-staterna om villkoren för Detta avtal är utan tvekan det viktigaste internationella avtal som Sverige har förhandlat fram under detta århundrade. Genom att vi nu helt och fullt får en möjlighet att bli en del av det europeiska samarbetet öppnas vidgade politiska horisonter och nya ekonomiska möjligheter för Sverige och för oss svenskar. Detta innebär en avgörande förbättring av våra möjligheter att forma vår egen framtid på det sätt som den moderna tiden kräver. Strävan efter bra villkor för ett svenskt medlemskap i det fulla europeiska samarbetet har burits upp av en bred majoritet här i riksdagen. Det var i december 1990 som riksdagen i bred enighet fattade beslut om att uppdra åt den dåvarande socialdemokratiska regeringen att lämna in Sveriges ansökan om medlemskap. Detta gjordes också av dåvarande statsminister Ingvar Carlsson den 1 juli 1991. I den regeringsförklaring som jag avgav den 4 oktober 1991 angavs arbetet med att föra in Sverige som fullvärdig medlem i det europeiska samarbetet som den första av de avgörande uppgifter som denna regering avsåg att lösa under denna mandatperiod. Vi sade också att vi i denna fråga strävade efter ett så brett nationellt samförstånd som möjligt och att målet var att göra ett svenskt medlemskap från den 1 januari 1995 till en möjlighet. Arbetet med Europapolitiken har under dessa år varit en mycket central del av regeringens arbete och av det arbete som bedrivits här i riksdagen. Genom kontinuerliga och intensiva politiska kontakter med företrädare både för den europeiska unionen själv och för de olika medlemsländerna, har vi målmedvetet sökt att såväl visa vår klara vilja att spela en aktiv och pådrivande roll i det europeiska samarbetet som skapa respekt och förståelse för de speciella krav som vi skulle komma att ställa under medlemskapsförhandlingarnas gång. När förhandlingarna inleddes den 1 februari förra året deklarerade vi som vår avsikt att de borde kunna avslutas inom loppet av något mer än ett år. Sedermera kom EU-staterna själva att sätta upp den 1 mars 1994 som den tidpunkt vid vilken avtal skulle föreligga. Jag avser inte här att i detalj redogöra för förhandlingarnas förlopp -- det har löpande redovisats för riksdagen under den här perioden.

Det vi eftersträvat och det vi uppnått är en svensk lösning för Sverige. Andra nationer har sina krav och sina önskemål, utifrån sina intressen och sina värderingar. Vi har förhandlat utifrån Sveriges intressen och med Sveriges bästa för ögonen. Självfallet har vi gjort det i medvetande om inte minst det mycket stora värde också för oss som ligger i att det europeiska samarbetet nu kan komma att utsträckas till praktiskt taget hela Redan 1972 vann Danmark medlemskap, och man har sedan dess funnit att man långt bättre tillvaratar sina intressen innanför än utanför det europeiska samarbetet. Med den goda överenskommelse som Finlands regering kunde ingå bara timmar efter den svenska överenskommelsen i går och med de betydande framsteg som också gjorts i de norska förhandlingarna, skapas nu helt nya möjligheter, inte bara för det nordiska samarbetet som sådant, utan också för våra nordiska länders möjligheter att påverka den vidare europeiska utvecklingen. Jag är övertygad om att denna nya dimension i det nordiska samarbetet kommer att stå i centrum för de diskussioner som äger rum i just denna kammare under kommande vecka under Nordiska rådets session. Redan på söndag samlas de nordiska statsministrarna här i Stockholm för att diskutera dessa för oss alla nya och lovande perspektiv. Förhandlingsresultatet i detalj kommer att redovisas för riksdagen. En fullständig redogörelse för avtalets innehåll kommer att föreligga inom kort i en s.k. departementspromemoria, och den politiska överenskommelsen kommer Ulf Dinkelspiel snart att kunna redogöra för. Avgörande för framgången har varit att EU-sidan på varje enstaka punkt har visat en klar vilja att gå våra önskemål till mötes. Det har inte inneburit att de på varje enstaka punkt har tagit varje enstaka del av våra krav. Så går inte en förhandling till, och på sådan grund kan aldrig ett förtroendefullt samarbete heller byggas. Men inte på någon enda punkt har våra önskemål avvisats, och på samtliga punkter har det funnits en genuin vilja att konstruktivt finna bra lösningar i det ömsesidiga och gemensamma intresset. Förhandlingsresultatet ligger mycket väl inom de ramar som jag själv hade föreställt mig och som regeringen senast förra onsdagen, inför den avgörande förhandlingsomgången, diskuterade och lade fast. Förhandlingarna har förts med den realism som har gjort framgångarna möjliga. Det har också varit möjligt inte minst därför att man i de olika EU-länderna blivit övertygade om Sveriges vilja och förmåga att aktivt och engagerat bidra till samarbetets vidare utveckling på alla områden, och att man mer och mer kommit att se betydelsen av de bidrag som Sverige och alla vi svenskar kan lämna till samarbetets framtid. Det är inte vår tvekan inför det europeiska samarbetet, utan i stället vårt engagemang för detta, som bäddat för de genombrott som gjort att vi först av de länder som ansökt om medlemskap kunnat sluta detta viktiga och historiska avtal. I en kort sammanfattning kan det beskrivas på följande sätt. Vi ges en möjlighet att fullt ut vara med och bygga en ny fredsordning i Europa genom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Det ger också oss ökad trygghet, samtidigt som vi alltjämt förblir militärt alliansfria. Vi får nya möjligheter till investeringar, jobb och tillväxt genom att vi fullt ut kan vara med i arbetet med att bygga en ekonomisk och monetär union. Våra möjligheter att bekämpa arbetslösheten ökar påtagligt. Vi blir en del av ett Europa som satsar på tillväxt, förnyelse och omvandling i en värld där utvecklings och konkurrensförutsättningarna förändras dramatiskt, inte minst genom den teknologiska revolutionen. Vi får nya möjligheter i miljöpolitiken genom att vi nu kan vara med och påverka, samtidigt som vi bibehåller våra egna höga skyddsnivåer och högt ställda ambitioner. Vi har kvar våra fulla rättigheter att forma vår välfärd och vår sociala trygghet på det sätt som vi själva finner bäst. Det inkluderar också fackliga rättigheter, som rätten till kollektivavtal. Vi slår helt och fullt vakt om vår egen regionalpolitik, samtidigt som vi ges möjlighet till ett inte obetydligt extra Europastöd till svagare delar av vårt land. Vi ger trygga och bra villkor för svenskt lantbruk och fiske. Detta har betydelse inte minst för att hela landet skall kunna leva. Vi bibehåller våra möjligheter till skydd för hälsa, miljö och säkerhet. Det borgar för god livsmedelskvalitet också i framtiden. Vi får som nation och som individer rösträtt i det nya Europa, där man nu bygger upp ett nytt samarbete. Våra demokratiska rättigheter och våra demokratiska möjligheter kommer inte längre att göra halt vid nationsgränsen. Vi blir ingen randstat. Det som ligger bakom oss, i form av de viktiga politiska förberedelserna för förhandlingarna och sedan det noggranna arbete som ledde fram till gårdagens avgörande genombrott, har varit viktigt. Men det som ligger framför oss är av ännu större betydelse. De olika avtalen om medlemsskap skall nu godkännas av EU, i första hand i form av Europaparlamentet, av de olika ansökarländerna och av de tolv nuvarande medlemsländer som vi har ingått avtal med. Vårt eget avtal skall godkännas av inte mindre än fjorton olika parlament innan det kan träda i kraft. Med de förändringar som skett i och med den s.k. Maastrichttraktaten har Europaparlamentet fått ökad betydelse. Det är en utveckling som vi har anledning att välkomna och som jag hoppas kommer att kunna fortsätta sedan vi inträtt som medlemmar. Det innebär också att avtalet måste godkännas av Europaparlamentet innan det formellt kan undertecknas. Vår förhoppning, grundad på de kontakter som vi har haft, är att detta skall kunna ske vid Europaparlamentets sista session inför de förestående valen. Den sessionen äger rum i början av maj. Som ett led i parlamentets behandling av denna fråga avser Europaministern och jag själv att besöka Europaparlamentet redan i april för att direkt på plats kunna informera om avtalet som vi ser det från vår svenska utgångspunkt. Här i Sverige råder enighet om att avtalet inte slutgiltigt skall godkännas av riksdagen innan det har godkänts av en folkomröstning. Nu har tiden kommit för att på allvar inleda dialogen om tidpunkt och villkor i övrigt för denna. Jag håller redan på att kalla riksdagspartiernas ledare till en första överläggning i dessa frågor på fredag klockan Det är ett antal olika frågor som måste avgöras under dessa överläggningar. Tidpunkten är en av dessa, och rösträtt och villkor i övrigt är andra. Det är min avsikt som statsminister att noggrant lyssna på samtliga partier i riksdagen, oavsett vilken uppfattning de företräder i själva sakfrågan, innan jag är beredd att säga vilka förslag i dessa olika avseenden som regeringen avser att förelägga riksdagen. Det enda som i dag bör slås fast vad gäller tidpunkten för folkröstningen är att den självfallet bör äga rum så att vårt medlemskap kan bli verklighet vid kommande årsskifte på det sätt som vi själva har strävat efter och som de tolv EU staterna också är angelägna om. I denna för vår gemensamma framtid så viktiga omröstning är det två alternativ som kommer att ställas mot varandra. Det ena är att Sverige deltar i samarbetet i Europa på de villkor som nu är klara. Det andra är att Sverige ställer sig utanför och definierar sina relationer till EU på något annat sätt. Jag tror att det är viktigt att vi ser det som två olika alternativ. Båda har konsekvenser. Båda måste diskuteras. Det finns inget status quo i ett Europa som befinner sig i förändring. Inte minst kräver ärligheten gentemot alla som skall ta ställning att vi granskar utealternativets alla konsekvenser för vår framtid med samma noggrannhet som vi naturligen kommer att granska och diskutera innealternativets alla konsekvenser och möjligheter. Under de överläggningar som inleds på fredag är det också viktigt att vi uppnår ett brett samförstånd om de villkor som skall gälla för ekonomiskt stöd till politiska partier och företrädare för de båda meningsriktningarna under den kampanj som skall följa. Men vi måste också börja diskutera andra frågor. Dit hör hur vi skall utse dem som vid ett ja i folkomröstningen skall representera olika delar av Sverige och olika politiska meningsriktningar i Europaparlamentet. Det måste ske genom ett direkt Europaval, som kan äga rum antingen i år eller under de närmaste två åren. Redan i och med gårdagens överenskommelse kommer Sverige att börja få möjligheter att informellt medverka i det europeiska samarbetet inom EU. Jag kan nämna att utrikesminister Margaretha af Ugglas nu är inbjuden till de europeiska utrikesministrarnas traditionella s.k. Gymnichmöte den 27 mars. Där kommer man att diskutera politiken såväl i den bosniska konflikten som inför omvandlingen av och osäkerheten i centrala och östra Europa. Steg för steg räknar vi med att våra möjligheter till informell medverkan kommer att förbättras. Sedan avtalet har undertecknats kommer de att vara goda. Informellt får vi därmed säte i det europeiska samarbetet. Men stämma och rösträtt får vi självfallet först den dag vi är medlemmar. Om folkomröstningen skulle leda till att vi i stället skall stå utanför kommer vi naturligtvis att lämna samarbetet med allt vad det innebär. Det förhandlingsresultat som i dag kan redovisas hade inte varit möjligt utan hängivna och skickliga insatser av alla dem som på ett eller annat sätt varit engagerade i denna stora förhandling. Det gäller, för att nämna några, inte minst Ulf Dinkelspiel och alla hans medarbetare, chefsförhandlaren Frank Jag vill på detta sätt uttala den uppskattning som vi känner för det som de alla har gjort, ibland i offentligheten men många gånger anonymt och bakom kulisserna. Detta gäller också det politiska stöd som vi hela tiden har haft i detta arbete. Samrådet mellan regering och opposition har varit mycket nära. Det innebär inte att vi alltid från början har gjort gemensamma bedömningar. Men som jag sade inledningsvis har det från regeringens sida hela tiden funnits en strävan efter nationellt samförstånd. Och jag har upplevt att motsvarande strävan i de avgörande ögonblicken funnits också hos den socialdemokratiska oppositionen. Jag är övertygad om att detta har varit en nationell styrka som har uppmärksammats också i andra länder. Det har också lett till att vi -- som moderater, socialdemokrater, folkpartister, kristdemokrater, centerpartister eller nydemokrater -- kan stå här och känna samma tillfredsställelse med det resultat som regeringen nu kan redovisa. Det här är också ett tillfälle för partiföreträdarna att göra en deklaration. Låt mig därför säga att gårdagens avtal har en speciell betydelse också för Moderaterna. Moderaterna har varit Europapartiet i den svenska politiken kanske alltsedan den dag då Gunnar Heckscher i början av 1960-talet gick så långt att han förde en kommunal valrörelse under devisen ''Ja till Europa''. Sedan dess har frågan spelat en central roll i vår politiska gärning. För oss, men också för många andra, har det varit en självklarhet att vårt Sverige en dag skulle ta sin naturliga plats i den fredsallians som steg för steg håller på att forma en ny framtid för vårt Europa. Nu ligger det historiska avtalet klart. Det är det viktigaste vi har förhandlat fram under detta århundrade. Vi ser vägen framåt. Nu gäller det att informera, förklara och övertyga. Den uppgiften ligger lika på oss alla. Det handlar inte främst om att redogöra för de undantag, bidragsregler eller olika anpassningar som gör att vi alla kan säga att vi har fått ett bra avtal -- en svensk lösning för Sverige. Det handlar ytterst om att visa på visionen om ett Europa i samarbete för fred och frihet, om ett Sverige som inte ser sin framtid i isolering utan i samverkan och om ett Europa som utvecklas till ett allt närmare förbund mellan folken. Därmed lägger man det förgångnas rivaliteter och konflikter åt sidan och förmår i stället fullt ut att utnyttja och ta till vara alla framtidens hisnande nya möjligheter. Ensam är inte stark i en värld där gränser rivs och broar byggs. Det är i samverkan som framtiden kan vinnas.

Fru talman! Det är för Sveriges framtid en ytterst viktig förhandling som nu i stort sett har kunnat avslutas. Den grundläggande frågan är om Sverige aktivt skall delta i arbetet med att utveckla Europa eller om vi skall isolera oss från det samarbetet. Jag är för min del övertygad om att möjligheterna att förverkliga socialdemokratiska idéer och mål ökar om vi blir medlemmar. Därför har jag ansett att förhandlingarna och resultatet av dessa är ytterst viktiga. Vi insåg från både regeringens och den socialdemokratiska riksdagsgruppens sida att ett väl fungerande samarbete mellan oss om förhandlingarnas uppläggning och genomförande var i nationens intresse. Regeringssidan har accepterat att den socialdemokratiska oppositionens förhandlingskrav har fått ett rejält genomslag i de svenska positionerna. Det vill jag vitsorda. Jag kan i dag med tillfredsställelse konstatera att vi tillsammans har klarat av denna uppgift. På så sätt har vi i en svår och komplicerad förhandling nått goda, på vissa punkter mycket goda, resultat. Givetvis finns det också områden där vi hade önskat större förståelse från motpartens sida för de svenska kraven. Jag tänker särskilt på storleken av det svenska budgetbidraget. I praktiken återstår det nu att klara en ansvarsfull och rimlig finansiering. Det är inte bara svenska önskemål som har kunnat tillgodoses. Vi har också kunnat avvärja sådant som många av våra medborgare har upplevt som hot och risker med ett medlemskap. Med hänsyn tagen till helheten finner jag anledning, fru talman, att från denna talarstol uttala ett tack till Ulf Dinkelspiel och hans medarbetare för konstruktiva och helhjärtade insatser. Jag vill också deklarera att det under förhandlingarna har underlättat för Sverige att så många inom den europeiska unionen positivt har önskat Sverige som medlem. Det har glatt mig att vi har så många trofasta vänner ute i Europa och att alla undersökningar har visat att det finns ett starkt folkligt stöd i Europa för att Sverige skulle bli en fullvärdig medlem. Samtidigt är det som nu har hänt endast en etapp på vägen. Låt oss inte glömma det i dag! Den viktigaste delen av den demokratiska processen återstår. Jag anser att det är utomordentligt viktigt att förutsättningarna för medborgarna i vårt land att bilda sig en uppfattning om fördelar och nackdelar med ett medlemskap blir de bästa tänkbara. Jag vill varna för att man inte ger dem tillräckligt utrymme för att inhämta kunskap, för diskussion och för eftertanke. Därför är det min förhoppning att vi inom kort skall kunna nå enighet mellan partierna om en lämplig dag för folkomröstningen. Framför allt ser jag i dag fram emot en saklig, men engagerad debatt, om Sveriges möjliga medlemskap i den europeiska unionen, nu när resultatet av förhandlingarna föreligger.

Fru talman! Som glada vikingaättlingar har förhandlarna återvänt från Bryssel med ett avtal i handen. För det avtalet har Ulf Dinkelspiel, Anne Belfrage, Carl B Hamilton och deras många skickliga medarbetare gjort sig förtjänta av vårt varma tack. Avtalet är bra. I flera avseenden är det t.o.m. mycket bra. Avtalet ger Sverige många fördelar -- fördelar för jobben, jordbruket, Norrland och glesbygderna. Det rymmer bestämmelser om stort och smått, om frihandel, regionalstöd, miljö, salmonellabekämpning, alkohol, snus och kobidrag. Allt detta är nödvändigt och bra. Men frågan om den europeiska unionen, om vår roll i Europa, handlar om något annat och mycket större. Den innehåller långt mer än det som ryms inom avtalets paragrafer. Europa är en dröm, en dröm om frihet och fred. Ur ruinerna av de många krigens Europa -- av förtyckets, despotins och rasismens Europa -- reser sig en ny byggnad. Den är inte färdig. Mycket återstår att göra, men konturerna är klara. Drömmen är på väg att förvandlas till verklighet. Grunden för det nya Europa är demokrati. Endast demokratier får delta i byggprocessen, och den sammanhållning deras gemensamma ansträngningar skapar bidrar i sin tur till att stärka demokratin. Demokratier för inte krig mot varandra. De stora och små stater som bildar Europaunionen har under århundraden härjat och förött varandra. Nu samverkar de för sina folks bästa, och krig mellan Tyskland är i dag helt otänkbart. Europatanken är i grunden liberal. Dess utgångspunkt är tilltron till individen. Till varje människas förmåga att i ett fritt samhälle göra egna, fria val och att i samverkan med andra forma något av värde också för kommande generationer. För Folkpartiet liberalerna har svensk medverkan i det europeiska samarbetet alltid varit en ledstjärna. Det dagliga arbetet inom den europeiska unionen präglas inte av de stora visionerna. I arbetsgrupper och organisationer, i förvaltningar och departement, i ministerråd och riksdagar kämpar man, på samma sätt som vi gör i Sverige, för det som man uppfattar som sina intressen, gruppens, regionens och landets intressen. Frågorna är mångskiftande och ofta inte ett dugg mera spännande för den stora allmänheten än frågan om kobidragen. När Sverige en dag blir medlem av den europeiska unionen kommer vi svenskar att medverka i denna process på samma sätt och på samma villkor som andra européer. Men då är vi med -- på samma sätt och på samma villkor -- där besluten tas. Som nation slipper vi att i efterhand anpassa oss till vad andra redan bestämt. Då har också vi rösträtt i Europa! Det var riksdagen som beslöt att Sverige skulle söka medlemskap i den europeiska unionen. Förhandlingarna har förts av regeringen i nära samverkan med riksdagen. Fram till ''mållinjen'' har samtliga riksdagspartier varit fullt informerade om förhandlingarnas gång och kunnat påverka resultatet. Nu har vi fått ett avtal -- ett avtal om svenskt medlemskap i den europeiska unionen. Riksdagen, regeringen och våra förhandlare har gjort vad på dem ankommer. Dörren till Europa står öppen. Nu ligger det i våra händer som medborgare att tillsammans med alla andra svenska medborgare avgöra om vi vill ta vara på de möjligheter Europa öppnar för Sverige!

Fru talman! Gårdagens beslut om att Sveriges förhandlingar med EU lett fram till ett avtal var ett glädjens besked. Jag vill inledningsvis instämma i den kö av gratulanter som framfört ett tack till de svenska förhandlarna för ett väl genomfört förhandlingsarbete. Inför förhandlingarna ställde Centern ett antal viktiga krav på förhandlingarnas inriktning. Till de viktigaste kraven hörde att vi inte skulle behöva göra avkall på miljöpolitiken och vår egen ambition att slå vakt om miljövärden. Vi ville ha möjlighet att driva en aktiv regionalpolitik. Vi ville inte heller vara tvungna att ansluta oss till en gemensam valuta. Våra möjligheter till fortsatt alliansfrihet skulle inte heller få naggas i kanten. Nu ser vi hur avtalet blev. Det innebär att vi inte behöver sänka våra miljökrav. Avtalet innehåller dessutom åtaganden från EU:s sida om att man skall närma sig de krav som vi har ställt upp när det gäller miljön. Vi tillförsäkras rätten att bedriva en aktiv regionalpolitik i minst nuvarande omfattning på nationell nivå. Vi får dessutom en möjlighet till betydande regionalekonomiskt stöd från EU:s regionalpolitiska fonder. Vi har också förbehållit oss rätten att i Sveriges riksdag pröva frågan om en gemensam valuta när det blir aktuellt. Vi har också klargjort att den svenska alliansfriheten består. Det har inte heller krävts några åtaganden som skulle inkräkta på vår suveränitet i det avseendet. Jag vill rikta ett tack till Ulf Dinkelspiel som lett förhandlingarna med Frank Belfrage. Jag kan också instämma i gratulationskön till Börje Hörnlund för hans sätt att förhandla fram ett bra avtal vad gäller regionalpolitiken. Karl Erik Olsson vill jag gratulera när det gäller resultaten för jordbrukspolitiken och livsmedelskvaliteten och Olof Johansson när det gäller miljöfrågan. Jag vill naturligtvis också tacka alla andra som har varit engagerade i dessa frågor. Nu kan vi konstatera att de krav som vi har ställt i förhandlingarna i allt väsentligt har tillgodosetts. Från Centerns sida har vi sagt att framgång för de krav som Centern har ställt inför förhandlingarna är avgörande för att man skall kunna skapa en bred folklig förankring. Vi har önskat att förhandlingsresultatet skulle bli så bra som möjligt så att svenska folket i den kommande folkomröstningen kan besluta att Sverige skall bli medlem i den europeiska unionen. När nu avtalet är klart skall vi gå ut till svenska folket och informera om avtalet och dess olika beståndsdelar. Med ödmjukhet -- jag vill understryka det -- skall vi infomera om avtalet och föra en dialog med svenska folket om denna för Sverige så viktiga fråga. Det vore fel om vi inför folkomröstningen framställde ett svenskt EU-medlemskap som något fyllt av glamour och paradisiska lösningar. Men det också fel att inte framhålla Sveriges möjligheter i det nya Europa som vi nu ser växa fram. Det finns hotbilder, men det finns också betydande möjligheter som vi skall ta till vara. Jag vill varna för att man, vilket ibland görs i debatten, framställer den europeiska unionen som en väg till socialdemokratisk eller moderat politik. För mig och Centern är det en väg för att vi tillsammans med andra stater och andra människor i Europa skall kunna skapa ett fredens, gemenskapens och framtidens samhälle. Det var fredstanken som en gång var grunden för EG och som nu också är en bärande del i detta projekt. Inför den kommande folkomröstningen tror jag att det är viktigt att vi också skapar ordentliga ekonomiska resurser till olika sidor så att man kan informera om avtalet och föra en bred dialog med svenska folket. I den andan och med den ambitionen tror jag att vi kan få en saklig diskussion om denna för Sverige så viktiga fråga. Avtalet är naturligtvis en bra grund att stå på. Tack till förhandlarna.

Fru talman! Århundradets viktigaste avtal, Sveriges viktigaste fördrag -- omdömena från olika håll markerar den vikt EU-avtalet har. Många har sett avtalet som möjligheten att nå en marknad -- krämarnas marknad hävdar de som är negativa. Jag tror att vi svenskar, som har haft fred i nära 200 år, ibland har svårare än många andra att förstå bakgrunden till det som blivit EU. Den idé som ''the founding fathers'', EG:s grundläggare, bars av när de började plädera för EG var fredens och samförståndets. Grundarna hade färska erfarenheter av två världskrigs vanvett och ändlösa rader av kors över stupade i tre fransk-tyska krig på mindre än 100 år. De som nu ute i Europa starkast motarbetar freden och samförståndet är fascismens och supernationalismens följeslagare. Vad sådana splittringar kan åstadkomma kan vi se i det forna Jag vill påminna om vad FN:s utvecklingsorgan skriver i årsboken Human Development Report: ''Nationalstaten är för liten för de stora problemen och för stor för de små''. Nu kan vi med större effekt samverka kring att lösa t.ex. Europas miljöproblem. Det är också hög tid för en samlad attack mot den för miljoner människor förlamande arbetslösheten. Också andra problem kräver gemensamma lösningar. Från juli i år till årets slut är Tyskland ordförandeland i EU, nästa halvår är det Frankrike. Då har vi stora möjligheter att påverka flyktingfrågorna. Dessa länder har också engagerat sig inom det här området. En humanitär lösning för flyktingarnas bästa kan verkligen inget enskilt land klara på egen hand. Det är i fråga efter fråga vi kan söka åsiktsfränder, påverka och samverka. Våra samtal, våra överenskommelser och diskussioner sopar undan den gränstrakternas misstänksamhet som tidigare fött ängslan, som vuxit till hat, som lett till krig. De lokala problemen löser vi lokalt. Förhandlingsresultatet ger stödet till problemlösning i glesbygden, i jordbruket osv. Det är subsidiaritetsprincipen i aktion. Problemen skall lösas och besluten skall fattas nära människorna. Men stödet, subsidierna, kan komma från gemensamma organ. Det blir en styrka för en utveckling av regionalpolitiken, för ett vitaliserat och än mer livskraftigt jordbruk. Paradoxen är att samtidigt som vi blir mer av européer, blir Sverige alltmer svenskt. Uppgörelsen är i flera avseenden bättre än vad vi kristdemokrater vågat hoppas på. Svenska krav på alkoholpolitikens område har vunnit gehör. När vi så småningom är framme vid beslutsborden kan vi slå vakt om jämställdheten och värna individens integritet. Jag är övertygad om att vi dessutom kommer att finna större förståelse för de små gemenskapernas, familjens, behov och betydelse. Detta är självklarheter för kristdemokraterna i Europa, och det är därför vi känner en stor gemskap med det Europa som präglats av kristen tradition och västerländsk klassiskt humanism. På den grunden har kristdemokraterna i EU framhållit att unionen skall präglas av en social och ekologisk marknadsekonomi. Man betonar alltså korrektionen, gränserna, för marknaden. När Europa läkt samman är det vår största utmaning att gemensamt göra insatser för de fattiga folken på södra halvklotet. Vi som arbetar med det svenska biståndet har redan i EU:s biståndskommittéer funnit att där finns en stor glädje och stark vilja att tillsammans med oss vidareutveckla och samordna biståndsinsatserna. Fru talman! Nu går vi in i en valrörelse inför folkomröstningen om EU. Vi skall ärligt visa både fördelar och nackdelar med ett inträde i unionen. Vi skall respektera alla dem som är tveksamma och lyssna på varandras argument. Jag vill för min del uppmana alla som träter om snus, gurkors form, eller vad det kan vara, att inte glömma visionen. Det är fråga om en gemenskap som skall bevara freden och samförståndet i Europa. Jag vill också passa på och tacka den svenska förhandlingsdelegationen, med Ulf Dinkelspiel i spetsen, för ett kompetent och framgångsrikt arbete. Låt oss nu inte bara debattera och fundera över vad EU kan göra för oss svenskar, utan låt oss själva ägna några tankar åt vad vi kan göra för varandra i fredens och frihetens Europa.

Fru talman! Det mesta är sagt. Jag är en av dem som har tyst åhört detta och applåderat varje inlägg. Något lättsamt skulle man kunna tillägga att ''seiern er vår''. Visst kan man raljera i ett sådant läge och säga att spritmonopolet har räddats. Det blev en liter i påsen. Snuset är räddat. Carl Bildt och Ingvar Carlsson ser glada ut. Frågan är bara vem som skrattar sist. Man kan se på allt detta med humor, liksom man kan med alla frågor. Men man kan se väldigt allvarligt på detta. Vi har ett helt annat tempo i Sverige än vad man har i Norge. Norrmännen är litet vildare än vad vi är. Men det synes mig som om den svenska fanan vajar sakta i draget från våra flinka förhandlare. Det viktiga är att vi i riksdagen visar att vi är glada över resultatet. Jag kan tänka mig en bild i tidningen där det syns att riksdagen är glad. Då sitter folk och läser och konstaterar att riksdagen ser riktigt glad ut. ''Det är kanske trevligt med Europa.'' Då har det hela börjat. Förhandlingarna är alltså färdiga. Men inom kort skall svenska folket avgöra frågan. Svenska folket kommer att avgöra om vi har framtiden för oss eller bakom oss. För första gången någonsin skall vi visa om vi verkligen är internationella i vår syn och visa om vi är européer i våra hjärtan eller bara så där litet lätt geografiskt, vidare om vi är starka nog här i Sverige att ''gripa'' de möjligheter ett medlemskap innebär. Den valrörelse som kommer inför folkomröstningen kommer säkert att bli intressant. Gnällspikar, rödstrumpor, nykterister och gitarrister kommer säkert att föklara hur farligt det är att ''gripa'' möjligheterna och att det är farligt att göra saker. Andra med litet mer nostalgisk läggning kommer att vilja köra bilen vidare med blicken koncentrerad i backspegeln. Andra åter vill säkert finna tryggheten genom att dra upp vindbryggan, kratta löv i nationalparken och stå där när tåget går. Den sista gruppen kallas för krattorna. Vilken utmaning är inte detta för er som tänker fortsätta inom politiken och ser politik som ett yrke! Det slår mig, nämligen, att Sveriges politiker, när Sverige kommer in i den europeiska gemenskapen, plötsligen kan bli mycket bättre. Varför då? Jo, därför att då kommer svenska politiker att se till det svenska allmänintresset och inte bara representera olika särintressen -- som det kan bli för mycket av här inne. År 1993 var det stora nej-året i Sverige. Vi sade nej till allting. Man t.o.m. skojade internationellt om hur negativa svenskarna var. Låt 1994 bli det stora ja-året. Då kan denna dag betyda mer för Sverige än hur många guldmedaljer som helst. Detta kan bli året då vi säger ja till framtiden, men också året då vi säger ja till vår egen förmåga och ja till Europa. Nu har vi en uppgift. Den uppgiften är gemensam för oss alla -- regeringen är kanske något viktigare än övriga. Vi skall stå upp för våra åsikter, argumentera öppet och begripligt och på allvar tänka framåt. Den svenska demokratin kommer att kräva ledarskap vid detta tillfälle som så många säger är det största och viktigaste i Sveriges historia. Utan ledarskap har inga länder tagit stora steg -- i varje fall inte framåt. Men förhandlade Sverige bra nog, frågar någon? Men detta sägs framför allt inte nu, eftersom tillfället är litet högtidligt. Men det kommer väl att sägas senare. Ja visst, alla kan väl förhandla bättre -- så småningom, när de tänker efter -- eftersom alla är så duktiga. Det är en demokratisk frihet att tycka så. Jag tycker att gjort är gjort. Vi kan tydligen alla enas om att det är bra gjort. Eftersom det ofta missuppfattas om någon eventuellt skulle applådera efter ett anförande som jag har hållit, vill jag föreslå att de applåder som nu följer kommer att bli stående och riktas till Ulf Dinkelspiel och hans medarbetare som har genomfört dessa förhandlingar så förträffligt. En applåd från riksdagen -- vi säger väl så, fru talman!

Fru talman! Jag kommer inte att låta lika optimistisk som de andra. Men jag kan gratulera till att förhandlingarna är slutförda. Jag tror säkert att ni har gjort ett bra jobb. Jag är också övertygad om att det finns delar av förhandlingsresultatet som är bra. Kanske har de blivit bättre än väntat. Andra delar kan ha blivit sämre än väntat. Hittills har inte någon av oss sett förhandlingsresultatet. Det är bara några få som har fått se det än så länge. Uppgifterna finns ju inte på bordet i tillräcklig omfattning för att vi här och nu skall kunna göra någon helhetsbedömning. Men för att i denna stund i kammaren vara litet saklig är det intressant att konstatera att det som hittills framkommit är att Sverige i förhandlingarna inte fått några juridiskt bindande undantag på några punkter, utom när det gäller snuset. I övrigt handlar det om övergångsbestämmelser med nya förhandlingar om två, tre eller fyra år och i någon fråga om fem år. Vi vet också att flera av de överenskommelser som träffats under förhandlingarnas gång kan komma att ifrågasättas av EU-domstolen. Förmodligen kommer de att ifrågasättas när det blir anmälningar i frågor som bl.a. Systembolagets vara eller inte vara. Flera av de politiska överenskommelser som är gjorda inom ramen för förhandlingarna kommer alltså att överprövas av den europeiska unionens domstol, och besluten kommer till syvende och sist att fattas av de jurister som sitter där. Men det mest intressanta är ju de frågor som över huvud taget inte har förhandlats. De stora och avgörande frågorna har ju inte varit uppe till förhandling. Den första frågan gäller den ekonomiska och monetära unionen. I den frågan har Sveriges förhandlare inte begärt några undantag från några delar av den ekonomiska och monetära unionen. Det innebär att Sverige genom att säga ja till ett medlemskap säger ja till en gemensam valuta, en gemensam centralbank med målsättningen inflationsbekämpning och prisstabilitet för den ekonomiska politiken. I dagens konjunkturläge går det helt på tvärs med målet full sysselsättning. Detta förbinder sig Sverige vid ett medlemskap att arbeta för, dvs. inflationsbekämpning i stället för full sysselsättning. Vi lyfter besluten om den ekonomiska politiken från denna församling, Sveriges riksdag, över till en riksbank som skall stå fri från allt inflytande och all kontroll över folkvalda församlingar -- en separation av ekonomin från politiken. Frågan om inflytandet över den ekonomiska politiken är mycket avgörande för många människor i Sverige. Detta har det inte förhandlats om! Den andra stora frågan som inte varit uppe till förhandling gäller Sveriges medverkan i den utrikes-, säkerhets och försvarspolitiska gemenskapen. Förhandlarna säger helt enkelt att vi träder in i detta och förbinder oss att medverka till utvecklingen av en gemensam utrikes och säkerhetspolitik inklusive en försvarspolitik. Det innebär för de flesta uttolkare -- utom en del förhandlare och politiska företrädare -- att Sverige säger upp sin alliansfrihet och träder in i ett försvarspolitiskt och ett utrikespolitiskt samarbete som omöjliggör en egen röst för Sverige i utrikespolitiken. Det omöjliggör även för Sverige att föra en annan utrikespolitik än den man kommer överens om i ministerrådet. Dessa två stora och avgörande frågor, nämligen frågorna om det militära samarbetet och om vem som skall bestämma om den ekonomiska politiken, har inte varit uppe till förhandlingar. Dessa frågor är de frågor som i dag bildar grunden för det motstånd mot ett medlemskap i den europeiska unionen som finns så rikligt företrätt i Sverige i dag, utanför denna kammare. Den grundläggande frågan är faktiskt inte, som Ingvar Carlsson sade -- om jag inte missminner mig -- om vi skall delta eller inte. Nej, den grundläggande frågan är: På vilka villkor skall Sverige i framtiden samarbeta med de 12 västeuropeiska länder som i dag utgör unionen? Vänsterpartiets inställning är att grunden för vårt samarbete skall vara nationell suveränitet, självbestämmanderätt, i förhållande till unionens medlemsländer och övriga europeiska länder samt i förhållande till de andra länder, makter och pakter som finns i världen i övrigt. Ett nationellt självbestämmande som grund i det internationella, nödvändiga, samarbetet möjliggör en röst också för små länder, i stället för att de enbart skall behöva rätta sig efter stormakterna. Vår position innebär ett ja till en utvidgad demokrati och ett självbestämmande.

Fru talman! Jag kommer alltid att minnas den välkomsthälsning i ord och applåder som företrädare för den europeiska unionen riktade till vår förhandlingsdelegation när vi efter långa nattmanglingar kunde konstatera att vi nått en överenskommelse. Den hälsningen präglades av en uppriktig glädje och värme, som så klart visade att Sverige är välkommet som medlem i den europeiska unionen. Det fanns ett klart uttryck för att man hoppades att Sverige, genom att snart komma in i EU-kretsen, skulle bli del av den europeiska familjen. Fru talman! Jag har i olika sammanhang varit med i förhandlingar om EEC, EG och EU under loppet av 25 år. Den första gången, under frihandelsförhandlingarna 1970--1972, var jag portföljbärare åt den dåvarande chefsförhandlaren Sverker Åström. Den andra gången var jag chefsförhandlare under EEC-förhandlingarna, förhandlingar som ledde fram till ett avtal år 1991. Nu, den senaste gången, handlade min medverkan om medlemskap i EU. Alla gånger har jag känt den härliga tillfredsställelse som man känner efter att ha lyckats nå fram till en allomfattande överenskommelse efter långvariga förhandlingar. Ändå tyckte jag att det jämfört med tidigare tillfällen förelåg en skillnad i går. Tidigare har det mer handlat om en förhandling med en motpart. Det har varit fråga om ett samarbete med andra parter. Denna gång handlade förhandlingarna mer om att delta som likställd och på likvärdiga villkor i ett brett internationellt samarbete. Det kändes! Fru talman! Efter ett års förhandlingar har vi nått en uppgörelse om ett avtal med EU. När förhandlingarna inleddes i februari 1993 var det många som hävdade att vår tidtabell var alltför optimistisk. Visst är det så, att det inte finns några garantier i någon förhandling, i synnerhet inte om man i alla lägen skulle ställa sakfrågorna i fokus, vilket vi var helt inställda på. Visst visste vi att det skulle bli tufft. Ett år är en kort tid och förhandlingarna har varit omfattande, i synnerhet som de omfattat alla delar av alla fördrag som det europeiska samarbetet bygger på. Vi har gått igenom rättsakt för rättsakt. Nu har vi trots allt kunnat hålla tidsplanen. Det är en tidsplan som vi och EU-länderna haft gemensamt. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete från alla inblandade länders sida och av inte minst en stark politisk vilja. Ibland har den bild som tecknats av förhandlingarna och förhandlingsledningen kommit att fokuseras på förhandlingsledningen. Det vet jag, men ni förstår säkert att den bilden i grunden är felaktig. Utan de fantastiska och mycket engagerade insatser och det enorma lagarbete som har gjorts av ett stort antal människor som har varit inblandade i förhandlingarna -- det må gälla regering och riksdag, departement och myndigheter, vår Brysseldelegation eller andra utlandsmyndigheter -- hade vi i dag inte varit där vi är. Det tack som har riktats till mig och vår förhandlingsdelegation tillkommer var och en som har varit inblandad i dessa förhandlingar. Och jag vill framföra ett tack på mina egna och deras vägnar. I det sammanhanget vill jag också säga att den breda politiska enighet som har funnits bakom förhandlarna under hela förhandlingarna fram till dess att de avslutades har varit en stor styrka och verksamt bidragit till ett bra förhandlingsresultat. Fru talman! Statsministern sade i sitt anförande att detta är det viktigaste avtal som Sverige har uppnått under detta århundrade. Jag håller med om det. Eftersom jag vid tidigare informationer har redogjort för de resultat som Sverige har uppnått i förhandlingarna, skall jag här inskränka mig till att i allra största korthet redovisa de viktigaste elementen. När det gäller regionalpolitiken nådde vi i slutförhandlingarna -- och jag begränsar mig till dessa -- överenskommelser som avspeglar svenska priorioteringar och möjliggör en fortsatt aktiv regionalpolitik. Dessutom har vi tillförsäkrat oss ett rejält tillskott från EU:s strukturfonder på 2,4 miljarder per år. Det ger möjligheter till förstärkta insatser i särskilt utsatta områden. När det gäller jordbruk och fiske innebär överenskommelsen att Sverige fullt ut skall medverka i den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta är en klar fördel, därför att svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri är konkurrenskraftiga på den europeiska marknaden. När det gäller skyddet mot salmonella har Sverige fått igenom sina krav på skydd av livsmedel för att därmed förhindra att livsmedel, foder och levande djur förs in i landet är salmonellasmittade. Över huvud taget gäller att de överenskommelser som har nåtts på olika områden innebär att vi har fått genomslag för vad som har varit en grundlinje, nämligen inga sänkta normer och att den fria rörligheten självfallet inte får innebära en fri rörlighet för sjukdomar. När det gäller resandebestämmelser får Sverige även i fortsättningen ha särskilda regler för införsel av sprit, vin och tobak. En översyn förutses 1996, men ändringar förutsätter i grunden enhällighet. När det gäller fritidsfastigheter har Sverige fått igenom en femårig övergångsordning för nuvarande lagstiftning. Den syftar till att förhindra överexploatering av särskilt utsatta områden. Till detta fogas dessutom en särskild deklaration i vilken det konstateras att EU:s regelverk inte hindrar enskilda medlemsländer att av miljö och planeringsskäl vidta icke diskriminerande åtgärder. När det gäller budgetbidraget har vi åstadkommit en infasning av vårt bidrag över fyra år, och det är en reduktion av kostnaderna med nästan 10 miljarder. Det innebär framför allt att nettokostnaderna för de första två åren kommer att vara mycket begränsade, sett från samhällsekonomisk synpunkt. Fru talman! Nu återstår två frågor. Den första gäller institutionerna. Hur många röster i ministerrådet skall Sverige ha? Hur många platser i Europaparlamentet? I det sammanhanget blir det också aktuellt att behandla offentlighetsprincipen. Den andra frågan handlar om att avsluta kapitlet om EMU, där EU för närvarande har interna problem som lägger hinder i vägen. Dessutom återstår det att slutföra arbetet med de olika legala texterna för att på så sätt kunna överlämna avtalet till Europaparlamentet för godkännande samt till riksdagar och parlament för ratificering. Nu har också de andra ländrna gått i mål. Det gäller Finland, Österrike och inom den närmaste tiden kan vi räkna med att detta också kommer att gälla Norge. Låt mig säga att samarbetet mellan kandidatländerna har varit av mycket stort värde i det här sammanhanget, och det gäller inte minst det nordiska samarbetet. Jag vill hävda att det nordiska samarbetet aldrig tidigare har varit så intensivt som just under de nuvarande förhandlingarna. Ett medlemskap för de nordiska länderna öppnar vägen för ett fördjupat nordiskt samarbete. Fru talman! Nu har förhandlingarna nått sitt slut. Tiden har kommit för att lyfta blicken till de stora frågorna. Vi har tillsammans med EG-länderna arbetat fram ett avtal i en anda som har präglats, inte av antagonism, inte av att två parter har stått mot varandra utan av att man gemensamt sökt lösa problem av gemensamt intresse, och man har tagit särkild hänsyn till våra speciella problem. Denna anda har präglat förhandlingarna. Nu kan vi lyfta blicken och tillsammans med de andra EU-länderna fundera över de stora frågorna.

Inte minst kan vi fundera över vad ett medlemskap i EU betyder för möjligheterna att påverka vår europeiska omvärld och därmed också vår egen utveckling. Fru talman! Låt oss aldrig glömma grundtanken, att genom ett närmare samarbete mellan Europas länder och folk trygga freden och friheten i vår del av världen. En av Europasamarbetets fäder -- och det var Jean Monnet -- sade en gång att vi bygger inte koalitioner mellan stater utan vi förenar människor. Det är detta som det ytterst handlar om.

Ledamöterna kan nu begära ordet för inlägg om högst två minuter. Sedan statsministern eller statsrådet Ulf Dinkelspiel svarat på inlägget kan ledamoten om tiden medger det få ordet för ett ytterligare inlägg om högst en minut. Statsministern eller statsrådet Dinkelspiel kan då få ordet för ett kompletterande svar. Ledamöterna talar från bänkarna medan statsministern och statsrådet Dinkelspiel talar från talarstolen.
Fru talman! Jag vill vända mig till statsministern. Han sade att vi har fulla rättigheter att forma vår välfärd som vi själva vill. Statsministern talade också om möjligheterna att arbeta för den europeiska unionens olika mål, bl.a. den monetära unionen. Jag hörde också Carl Bildt i går tala om att det enbart återstår tekniska aspekter på frågan om hur Sverige skall infogas i den monetära unionen. Då vill jag för det första fråga statsministern: Vilka är de tekniska aspekterna som återstår? För det andra: Är det inte så, att vi med detta avtal förbinder oss att arbeta aktivt för den monetära unionen med den dynamik som den europeiska unionen själv avgör? Eller har Sverige fått igenom några danska undantag, dvs. några annorlunda villkor vad gäller förhållandet till den monetära unionen än vad andra EU-medlemmar -- förutom Danmark -- har fått? Eller är det rent av så, att statsministern anser att danskarna är lurade när de tror att de har fått annorlunda villkor än andra EU medlemmar inkl. eventuellt Sverige om vi blir medlemmar? Till sist vill jag ställa ytterligare en fråga som gäller kostnaden för medlemskapet, och då talar jag enbart om budgetbelastningen. Hur skall man finansiera dessa mycket stora belastningar på statsbudgeten, som är väl i klass med de sparprogram som har genomdrivits här i riksdagen under senare år. Hur skall ni klara av att finansiera dessa mycket starka belastningar på Sveriges statsbudget med de väldiga underskott som vi lever med redan i dag?

Fru talman! Till Johan Lönnroth om frågan om vi har förhandlat om några danska undantag. Svaret på frågan är nej. Det har vi som bekant inte gjort. Vi har förhandlat från svenska utgångspunkter därför att vi har velat ha svenska villkor, inte danska. Det danska är bra för Danmark, det svenska är bra för Sverige. Beträffande de konkreta frågorna handlade den första frågan om tekniska eller andra svårigheter som fortfarande föreligger, vilket gör att vi inte har slutit kapitlet, som det så vackert heter, om den ekonomiska monetära unionen. Också Ulf Dinkelspiel refererade till detta. Det handlar i grunden om en intern diskussion mellan de tolv länderna om beslutsordningen i samband med övergången från det andra till det tredje steget, där det framför allt från spansk sida finns vissa synpunkter som berör de existerande medlemsstaterna. Detta är något som måste lösas ut mellan dem. Jag är också absolut övertygad om att det kommer att lösas ut mellan dem under den närmaste tiden. Den andra frågan var väl närmast ett påstående. Det är självklart att vi har en möjlighet att delta fullt ut i arbetet med den ekonomiska och monetära unionen. Jag och regeringen har gjort bedömningen, som jag tror har stöd av denna riksdag, att det är ett svenskt intresse att delta i denna. Om vi sedan har möjlighet att göra det fullt ut, t.ex. när man går mot en tilltagande valutastabilitet i Europa, är beroende av att vi klarar av vår egen ekonomiska politik och vår egen ekonomiska utveckling. Men vi har ett mycket starkt intresse av att bekämpa inflationen, hålla räntorna nere, se till att tillväxten blir bra och att sysselsättningen blir bra. Vi får bättre möjligheter att klara detta genom vårt medlemskap i den framväxande ekonomiska och monetära unionen. Lyckas vi med detta samtidigt som ett antal andra av EU-medlemsstaterna -- förhoppningsvis så många som möjligt -- skapas automatiskt förutsättningarna för den valutastabilitet i Europa som ligger i allas intresse. Det är inte en bra bestående tingens ordning att ha valutor som för evigt flyter mot varandra eller en situation där vi inte vet vid vilken tidpunkt vi kan drabbas av ny finansiell eller monetär instabilitet av den art som vi upplevde under hösten 1992. Därför är vår strävan att vi skall sköta vår ekonomi så bra som möjligt. Andra skall också göra det. Därmed skapas förutsättningar för valutastabilitet. Detta är essensen i arbetet för den ekonomiska och monetära unionen.
Fru talman! Jag har begripit att vi har möjligheter att delta i arbetet med den monetära unionen. Det var inte detta frågan gällde. Det har rasat en mycket stark debatt om de grundläggande principerna i den monetära unionen, som de uttrycks i Maastrichtavtalet och som Gudrun Schyman här tog upp för en stund sedan. När det gäller centralbankernas oberoende ställning i förhållande till parlamenten har det också rasat en svensk debatt i samband med Riksbanksutredningen. Jag tolkar statsministern så, att Sverige därmed har förbundit sig att arbeta för principerna inflationsmålets överhöghet och Riksbankens oberoende ställning, som såvitt jag förstår är djupt kontroversiella frågor i den svenska riksdagen. Det är inte bara Vänsterpartiet som har invändningar. Till sist svarade inte statsministern alls på min fråga om hur de stora belastningarna på statsbudgeten skall finansieras.
Fru talman! Jag ber Johan Lönnroth om ursäkt på den senare punkten. Jag ber att få återkomma till frågan. Jag vill bara påminna om att vi strävar efter att ha en oberoende centralbank också i Sverige. Det är inte riksdagen och inte regeringen som fattar centralbanksbeslutet, utan vi har en i förhållande till regering och riksdag oberoende Sveriges Riksbank om vilken det råder en betydande enighet i denna kammare. Sedan vet vi själva att denna oberoende ställning är relativt relativ i det europeiska sammanhanget, därför att vi är så beroende av vad som inträffar i det övriga Europa. Vi kan ju se vad som inträffar på den svenska penningmarknaden varje gång det uppstår ens ett rykte om att den tyska centralbanken skall göra ditt eller datt och hur beroende vår egen ränteutveckling är av vad t.ex. den tyska centralbankens eller Storbritanniens diskonto egentligen är. Vi är en del av ett Europa som är finansiellt integrerat. Vi har ett starkt intresse av att medverka till att det finns insitutioner där vi kan vara med och påverka och i någon mån också styra denna fortsatta finansiella och monetära integration. Detta innebär inte att det finns någon automatik. Det europeiska samarbetet är icke utrustat med autopilot utan det är under manuell styrning. Det innebär att vi i regering och riksdag fortsatt kommer att ta ställning till hur de olika stegen för detta samarbete skall utvecklas. Det är viktigt, och det har vi klargjort under dessa förhandlingar. När det sedan gäller medlemsbidraget är det självklart att vi betalar ett sådant. Jag vill understryka att vi inte har förhandlat om medlemsbidragets storlek utan om infasningen mot bakgrund av de förhoppningsvis temporära budgetproblem som Sverige kommer att ha under 1990-talet. Vi har där fått en i allt väsentligt tillfredsställande lösning som minskar budgetbelastningen under de närmaste åren. Johan Lönnroths fråga kan besvaras i två perspektiv. Det ena är det långsiktiga perspektivet, där vi fullt ut betalar den medlemsavgift som vi självfallet skall betala, vilket man gör vid varje form av samarbete. Då hoppas jag att den samlade ekonomiska politiken har lett till att detta som är en relativt begränsad del av statsbudgeten inte heller skall vara något problem i det stora hela. När det gäller de närmaste åren skall regeringen be att få återkomma. Men det är bara att notera att med de förhandlingsinsatser som har gjorts under de senaste dygnen är den ytterligare belastningen, dvs. de medlemsbidrag som vi skall betala under de närmaste åren, så pass begränsad att den alls inte går att tillmäta någon avgörande statsfinansiell betydelse.
Fru talman! Jag vill först passa på att uttrycka min glädje över det förhandlingsresultat som har uppnåtts och min beundran för de insatser som har gjorts av våra förhandlare i Bryssel. Jag tycker att det är en imponerande förhandlingsprestation. Det bådar gott inför framtiden att vi är bra på att förhandla, eftersom ett medlemskap i EU väldigt mycket handlar om att kunna förhandla. Jag vill rikta några frågor till Ulf Dinkelspiel, eftersom de handlar om preciseringar av avtalet. Frågorna bygger på den debatt som nu förs med anledning av förhandlingsresultatet och de farhågor som framförs. Den första frågan gäller den svenska alliansfriheten. En av de kritikpunkter som har framförts är att denna fråga inte har förhandlats. Därför vill jag be Ulf Dinkelspiel att mycket exakt redovisa för riksdagen om det finns något i detta avtal som skulle kunna förhindra oss att fortsätta att föra en säkerhetspolitik präglad av alliansfrihet i fred för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde. Finns det något i detta avtal som skulle kunna förhindra oss att föra en sådan politik? Min andra fråga gäller en sak som även Johan Lönnroth tog upp, nämligen den monetära unionen. Jag vill fråga mycket precist: Finns det något i detta avtal som kan leda till att vi tvingas överge kronan och gå in i en gemensam valuta, även om vi själva inte bedömer det önskvärt vid den tidpunkt då det skulle kunna bli aktuellt? Den tredje kritikpunkten är att detta avtal inte innehåller några permanenta undantag med undantag av snuset. Jag ber Ulf Dinkelspiel redovisa vilka möjligheter vi har att långsiktigt upprätthålla de många undantag som vi har fått när det gäller miljö och säkerhet, om inte EU inom en nära framtid kommer i kapp den skyddsnivå som vi har i Sverige.
Fru talman! Jag skall besvara Pär Granstedts frågor i den ordning de ställdes. När det gäller den första frågan om utrikes-, säkerhets och försvarspolitiken vill jag klargöra att Sverige kan, vill och har intresse av att fullt ut medverka i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Beträffande försvarspolitiken är det viktigt att lägga fast att EG/EU i dag inte har någon gemensam försvarspolitk. Men i förlängningen bortom 1996 finns det planer på att utforma en sådan gemensam försvarspolitik. Mot denna bakgrund har Sverige i den deklaration som jag avgav den 1 februari konstaterat att den militära alliansfriheten alltjämt består. Detta är en förklaring som högtidligen har avgivits. Alla beslut i hithörande frågor kräver enhällighet. Det betyder när det gäller försvarspolitiskt samarbete att Sveriges regering och Sveriges riksdag suveränt bestämmer huruvida Sverige skall delta. Ingen kan tvinga oss att delta i ett sådant samarbete. När det gäller den andra frågan om utvecklingen mot en ekonomisk och monetär union, speciellt frågan om en gemensam valuta, skall först sägas att det finns en tidsplan, som dock inte innebär att alla EU:s medlemsländer kommer att medverka. Snarare vill jag säga att man kan utgå från att inte alla EU:s medlemsländer kommer att delta, även om unionen kommer att etableras före sekelskiftet. Man diskuterar fortfarande hur den gemensamma valutan skall utformas. Många varianter finns. Men detta hör till det tredje steget, och vi har i avtalet klart deklarerat att det i slutändan är Sveriges riksdag som skall besluta om ställningstagandet till en övergång från det andra steget till det tredje steget i det ekonomiska och monetära samarbetet inom unionen. På den tredje frågan om Sverige har fått några permanenta undantag vill jag svara att allt som har lagts fast i avtalet är juridiskt bindande. Att avtalet kan underställas domstols prövning är ju ingenting som motsäger att avtalet är juridiskt bindande. Varje form av avtal kan prövas juridiskt. Vi har på en rad områden utverkat juridiskt bindande utfästelser, som ger oss möjlighet att avvika från de nuvarande reglerna och -- med den tolkning som har givits reglerna -- fortsätta med vår nuvarande ordning. Vi har infört nya ordningar typ arrangemanget för särskilt stöd till de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland. Jag kan gå vidare. På område efter område har vi förhandlat fram i olika former lösningar, som innebär att Sverige kan fortsätta med sin politik. Vad som där har lagts fast är juridiskt bindande.
Fru talman! Jag vill gratulera Ulf Dinkelspiel och hans medarbetare till en mycket skickligt genomförd förhandling. Jag vet att det är en uppfattning, som delas även av en rad bedömare i andra länder. Det finns ingen motsättning mellan å ena sidan principer, visioner och värderingar och å andra sidan de detaljresultat där vi måste uppnå för oss godtagbara villkor. Det är likadant här i vår riksdag. Vi har värderingar och principer, som sedan omsätts i detaljbeslut. På båda områdena måste vi ägna samma energi åt att föra ut Europavisionen och att -- som ni har gjort -- föra ut detaljresultaten. Under de senaste dagarna har framför allt regionalpolitiken stått i fokus. De stora pengar som vi får från EG:s fonder kommer inte från det i och för sig utmärkta nya nordiska målområdet 6 utan från de andra fonderna, de som handlar om industriområden, arbetsmarknadspolitik och landsbygdsutveckling. Här är det kommissionen och inte ministerrådet som bestämmer om projekten tillsammans med länderna. Jag har i detta sammanhang en fråga till Ulf Dinkelspiel: Kan vi i diskussioner med kommissionen få en grov indikation på vilka regioner i Sverige som får del av de andra fonderna? Det har stor praktisk betydelse för vår egen regionalpolitik. Det är viktigt att vi i god tid före folkomröstningen i vårt land får ett klarläggande på denna punkt, ett klarläggande som vi av naturliga skäl inte har kunnat få hittills.
Fru talman! När det gäller regionalpolitiken vill jag bekräfta vad Mats Hellström sade. Hur viktigt detta högt prioriterade område, målområde 6, än är, är det angeläget att slå fast att bara cirka en femtedel av det totala belopp som avsätts för regionalpolitik är avsedd för just detta ändamål. Jag säger detta på förekommen anledning, eftersom det förekom felaktiga uppgifter i Ekot i morse också på denna punkt. För regionalpolitiska ändamål och strukturinsatser har vi anvisat ett belopp på totalt ungefär 2,5 miljarder kronor. Av dessa medel kommer -- men här har vi inte precisa uppfattningar -- en femtedel att gå till mål 6, en del till regionala insatser och strukturinsatser i egentlig mening och en del till arbetsmarknadspolitiska insatser i särskilt utsatta regioner. Exakt hur dessa medel i framtiden kommer att fördelas återstår -- som Mats Hellström också sade -- att gradvis diskutera fram med EG kommissionen. Men här gäller att de medverkande länderna har mycket stora möjligheter att själva påverka fördelningen utifrån en gemensam uppfattning om vilka regioner som behöver särskilt stöd. Utan att detta ännu är helt utklarat med kommissionen är inriktningen av arbetet att utgångspunkten skall vara de regioner i Sverige som för närvarande kan få regionalpolitiskt stöd genom nationella insatser. Ytterligare en regionalpolitisk fråga återstår att klara ut med EG-kommissionen -- alltså inte i förhandlingar -- nämligen utrymmet för nationella insatser. Men vi har redan kommit så långt i de diskussionerna att jag vågar förutskicka att vi kommer att få fullt utrymme för att föra en nationell regionalpolitik med nuvarande inriktning.
Fru talman! Vi befinner oss i en situation där en majoritet av partierna är positiva till ett EU medlemskap medan folket, som vi ju skall representera, i huvudsak är emot. Vi skall nu gå ut i en kampanj där vi skall diskutera för och nackdelar. Men det finns också i riksdagen företrädare för nej-sidan. Jag vill påpeka det, eftersom vi har blivit uppmanade att gå ut och övertyga folket. Möjligen är det så att folket kommer att övertyga sina företrädare i det här huset. När vi nu skall gå ut i den här kampanjen är det oerhört viktigt att vi har ett faktaunderlag som vi är överens om. Jag har med mig Maastrichtfördraget här. Min fråga är: Gäller detta fördrag? Maastrichtfördraget är mycket användbart i folkkampanjen för eller emot och faktiskt mycket lättläst. Jag har så en konkret fråga som gäller den monetära unionen och det ekonomiska samarbetet. I artikel 104 c. talas det om vad som skall göras med de medlemsstater som har stora offentliga underskott. Det finns en mängd punkter här. Jag skall inte läsa upp allt, därför att det inte finns tid för det. Men jag rekommenderar alla att läsa vad som står skrivet under dessa punkter. Man baxnar när man läser detta. Gäller Maastrichtfördraget för oss om vi blir medlemmar i unionen, eller kommer det att vara så att det inte gäller på några punkter? Vet vi i så fall vilka punkter det är fråga om? Jag har hört att vi själva har sagt att vi förbehåller oss rätten att ta ställning till om vi skall vara med när det gäller det tredje steget. Jag har också hört kommentarer om att man inte kan göra så -- är man med, så är man med. Jag är väl litet för luthersk, så jag tror på att det som är skrivet gäller. Gäller alltså Maastrichtfördraget och då framför allt beträffande det ekonomiska området? Gäller det som står skrivet om banken? Gäller det som står skrivet om vad kommissionen har rätt att göra med länder som inte rättar till detta med offentliga underskott?
Fru talman! Självfallet gäller avtalet. Men låt mig säga att det inte bara är det avtalet som gäller. Jag hoppas att det inom en inte alltför avlägsen framtid skall finnas möjligheter att ta del av den samlade avtalstexten, dvs. det som är en kombination av Romfördraget, av den europeiska enhetsakten och av Maastrichtavtalet. Det är detta samlade fördrags och avtalsverk som vi ansluter oss till och som styr samarbetet på olika punkter. Vad gäller det som åberopades om nationer som har ekonomiska problem finns det mekanismer också inom den europeiska unionen för att hjälpa sådana nationer på olika sätt. Det finns en förpliktelse inbyggd i detta samarbete, nämligen att vi skall se till att vi har våra finanser, vår tillväxt och våra räntor i någorlunda ordning. Detta är i och för sig inga avgörande nyheter. Vi har ju motsvarande förpliktelser i samband med att vi är medlemmar i IMF, den internationella valutafonden, och i OECD, de industrialiserade västländernas samarbetsorganisation. Inom ramen för detta är det som bekant så att vår ekonomiska politik nagelfars, granskas, bedöms och, ibland, kritiseras. Vi får rekommendationer om vad vi skall göra. Ytterst är det vi själva som fattar besluten. Men det säger sig självt att vi har ett mycket starkt intresse av att se till att vi för en ekonomisk politik enligt de riktlinjer som anges i Maastrichtavtalet och som är desamma som de riktlinjer som gäller för den nationella ekonomiska politik som denna kammare har fastställt. Det finns mycket få här som tror att inflation löser några problem, som tror att budgetunderskott är bra, som vill ha högre räntor i Sverige än vad som är fallet i andra länder eller som vill ha mindre tillväxt eller lägre sysselsättning. Vi går in i en gemenskap där vi får hjälp och stöd när det gäller att genomföra det i den ekonomiska politiken som vi i alla fall själva vill genomföra.
Fru talman! Jag vill bara deklarera att jag inte är enig med statsministern om att vi i denna kammare har samma mål för den ekonomiska politiken som det som framgår av det här traktatet.
Fru talman! Nej, men jag gjorde också en reservation -- det gällde alltså så gott som alla. Det är klart att det kan finnas undantag -- när jag lyssnade på Gudrun Schyman var det uppenbart att så var fallet. Den som tror att inflation ger jobb och tillväxt rekommenderas studier av länder som har tillåtit sig en långsiktigt inflationistisk politik. Det leder till förfall, elände och arbetslöshet. Genom att hålla inflationen stången skapar vi långsiktigt sunda förutsättningar för företagande, för tillväxt och för den sysselsättningsökning som måste komma. Det är bara låginflationsländer som på sikt har god tillväxt och god sysselsättning. Att påstå någonting annat är visa att man inte har kunnat läsa sin ekonomiska historia.
Fru talman! Jag instämmer i den kör som lovordar förhandlingsdelegationens arbete. Själv har jag suttit med i EG-delegationen och har haft tillfälle till en nära kontakt. Jag är alltså mycket nöjd med detta arbete. Jag vill emellertid ställa en fråga som jag tror att Ulf Dinkelspiel bör besvara. Sverige synes mig ha lagt ned väldigt stor möda på de s.k. resandebestämmelserna, dvs. när det gäller att begränsa rätten att ta med sig beskattat vin och beskattad sprit över gränsen. Det förefaller mig vara ett stort slag i luften med tanke på att gränskontrollen försvinner. Så min fråga: Hur har man tänkt sig att efterlevnaden av bestämmelserna skall kunna kontrolleras ifall gränskontrollen tas bort? På samma sätt förhåller det sig med den internationella narkotikahandeln. Det sägs att EU:s yttre gränskontroll skall skärpas. Vad betyder det för Sverige, som ju inte har någon gräns mot EU, ifall Norge inte är med? Vilken betydelse får alltså detta jämfört med hur det är i dag?
Fru talman! När det gäller resandebestämmelserna är det riktigt att vi tillsammans med de andra nordiska länder som nu förhandlar om medlemskap och i likhet med Danmark som är medlem av EU har utverkat särbestämmelser som innebär vissa begränsningar i fråga om möjligheterna att införa vin, sprit och tobak från andra länder. I ett läge där gränskontrollen avskaffas -- det är tanken -- skall vi använda oss av ett system som kan komma att likna det danska systemet. I Danmark har man en typ av deklarationsförfarande vid gränspassage samt stickprovskontroller. Vi vill emellertid studera både det danska exemplet och andra exempel. Vi har tillsatt en särskild utredning för att kunna göra det och för att just kunna komma med konkreta förslag till hur kontrollen skall utformas i anslutning till gränserna. När det gäller kontrollen vid de yttre gränserna är jag inte helt säker på att jag uppfattade om Christer Windén med sin fråga avsåg ett förhållande där vi står utanför EU och vilka konsekvenser detta skulle få. Där är det enkla svaret att det kommer att innebära en gradvis skärpning av kontrollen gentemot alla utomstående länder. Om vi å andra sidan är medlemmar av den europeiska unionen innebär det att vi medverkar i ett samarbete som syftar till att förstärka kontrollen för att motverka narkotika och annan internationell gränsöverskridande brottslighet.
Fru talman! Min fråga baseras delvis på ett EP meddelande som kom i morse från Ja till Europa. Där står det efter en beskrivning av vad jag tidigare talat om: ''Därför inför EU nu andra sätt att bekämpa smugglingen på.'' Dessutom står det: ''Exempelvis skärps de yttre gränskontrollerna så att det blir svårare att föra in narkotika i EU. Tullen i EU-länderna inriktar sig nu på spaning i stället för att fylla i blanketter.'' Min fråga är alltså: På vilket sätt får det här betydelse för den svenska gränskontrollen -- givetvis i perspektivet av ett fullvärdigt medlemskap?
Fru talman! Nu förstår jag frågan bättre. Jag vill gärna utveckla mitt svar i den andra delen. Tanken är att utveckla samarbetet mellan alla EU länder både när det gäller kontrollen av yttergränserna och när det gäller kontrollen inom EU för att så långt det någonsin är möjligt motverka knarket. Här syftar man till en rad olika åtgärder. En åtgärd är helt enkelt en striktare granskning vid gränserna. För den händelse vi avskaffar gränskontrollerna internt kan vi sätta in ökade resurser på just bevakning av våra yttergränser. Men det finns en rad andra kompletterande åtgärder. Det upprättas en särskild internationell narkotikaenhet som syftar till att bygga ut det internationella samarbetet när det gäller spaning mot narkotika. Det prövas nya modeller för spaning på färjor med goda resultat, exempelvis mellan Storbritannien och kontinenten. Det vidtas olika insatser mot tvättning av svarta pengar, som är en integrerad del av den här verksamheten. Det finns en rad andra åtgärder, inte minst på området internationellt samarbete, som just syftar till att angripa det som är ett gemensamt gissel för alla, både innanför och utanför den europeiska unionen, nämligen just narkotikan. För några veckor sedan presenterade vi från regeringens sida ett aktionsprogram med sikte på just medlemskapet i EU. Det tar upp många av de tankar som finns här. För ytterligare information vill jag gärna hänvisa till det materialet.
Fru talman! Ulf Dinkelspiel nämnde i förbigående offentlighetsprincipen. Tidigare har Ulf Dinkelspiel sagt att den inte är förhandlingsbar. Enligt vad jag förstår skulle man göra en särskild deklaration. Nu undrar jag: Vart har deklarationen om offentlighetsprincipen tagit vägen? Kommer man att göra den senare? Vilken juridisk bindning får den i så fall? Jag skulle gärna vilja ha ett klargörande på den punkten.
Fru talman! Som jag sade i mitt inledande anförande tillhör offentlighetsprincipen en av de frågor som jag räknar med kommer upp i samband med institutionsfrågan, förmodligen nästa vecka. Vi har redan tagit upp offentlighetsprincipen i ett sammanhang. Det var när förhandlingarna inleddes, då jag avgav en deklaration av innebörden att offentlighetsprincipen -- och för den delen även meddelarskyddet -- är en omistlig del av vårt politiska och kulturella arv. Det vi funderar över och diskuterar är just att i en eller annan form upprepa den typen av förklaring på ett sådant sätt -- detta är viktigt, och Ingela Mårtensson var inne på det -- att det inte därmed uppstår någon kontraktuell förbindelse av något slag med den europeiska unionen. En sak är given, den politik man för när det gäller offentlighetsprincipen och meddelarskyddet är varje deltagande lands egen sak. Det finns olika regler och bestämmelser på det här området i olika länder. Vi skall inte, lika litet som något annat land, binda upp oss gentemot EU på ett sådant sätt att exempelvis EU-domstolen skulle kunna tolka våra bestämmelser i detta hänseende. Detta är en nationell fråga och skall så förbli.
Fru talman! Det har i debatten från socialdemokratiskt håll hävdats att EU medlemskapet är ett socialistiskt projekt. I dag har vi hört att det i grunden är en liberal historia. Då blir min fråga till statsministern: Varför är statsministern i så fall så ivrig att vi skall bli medlemmar i EU? Är avtalet som nu föreligger i grunden politiskt neutralt?
Fru talman! Även jag har noterat att retoriken ibland far i väg. Det sägs saker som självfallet leder till den typ av frågor som Björn Samuelson ställde. Låt mig dra en parallell. Det går inte riktigt att hävda att Sveriges riksdag vare sig är en liberal, en moderat eller en socialdemokratisk institution. Men det går mycket väl att hävda att riksdagen är en förutsättning för att man bättre skall kunna driva socialdemokratisk, liberal eller moderat politik, för så är det. På samma sätt är det självfallet med Europaparlamentet, unionens ministerråd och kommissionens arbete. Detta är en ram och ett system för politisk samverkan mellan nationer som vi sedan har en skyldighet att fylla med politiskt innehåll allt efter tycke och smak, höll jag på att säga. När detta är sagt skall samtidigt tilläggas att detta är ett samarbete som bygger på vissa värderingar som är gemensamma mellan de Västeuropeiska nationerna. Det är inte ett alldeles värderingsneutralt projekt. Demokratin, respekten för de medborgerliga fri och rättigheterna, är fundamental i Romfördraget och i alla de därpå följande fördragen. Så är också respekten för marknadsekonomin och den fria ekonomin. Det är inget planhushållningsprojekt, utan ett projekt som bygger på fria samhällen och på fria ekonomier. Inom denna ram ser vi i Europaparlamentet t.o.m. företrädare för De gröna engagera sig för att bygga ut samarbetet. Vi ser hur även kommunister, som numera inte längre kallar sig kommunister, utan försöker att klä sig i alla möjliga dresser, är pådrivande för samverkan. Socialdemokrater är för det, liberaler är för det, kristdemokrater är för det, konservativa och moderata är för det. Alla är övertygade om att det bara är genom mer samverkan mellan de europeiska nationerna, mellan de europeiska politiska partierna som man kan driva sina värderingar och sina åsikter, oavsett vilka dessa är. Men det gives inget utrymme för dem som vill avskaffa demokratin, trampa medborgerliga eller mänskliga rättigheter på tårna, införa planhushållning eller vad det kan vara av de förvillelser som tidigare funnits i den europeiska historien.
Fru talman! Av det svaret kan jag dra slutsatsen att det avtal som nu är framförhandlat i varje punkt innebär en total enighet mellan moderater och socialdemokrater när det gäller dess politiska innehåll.
Fru talman! Avtalet reglerar framför allt villkoren för det svenska medlemskapet. Där har vi utifrån en position som regeringen har fastställt i samverkan med riksdagen, icke minst med oppositionen, verkat för att det skall bli så bra villkor för Sverige som möjligt. Sverige inkluderar människor som har litet olika politiska uppfattningar, som bekant. Tack och lov, höll jag på att säga. Mångfalden är trots allt en styrka både i Sverige och i Europa i dess helhet. Jag tycker att det är en stor styrka att vi har kunnat få denna nationella politiska uppställning. Vi har i dag från olika politiska utgånspunkter sagt att detta är ett bra avtal för Sverige, alldeles oavsett vad vi sedan råkar ha för partipolitisk etikett. Vi står inför en ekonomisk-politisk debatt om några minuter eller någon timme, där måhända samförståndet kommer att framstå som mindre kompakt än vad det har gjort när det gäller Europapolitiken. Men det visar det som är bra. Man kan vara enig om ramar, man kan vara enig om sådant som är nationellt viktigt. Sedan kan man i alla fall ha en hård politisk batalj om hur man skall fylla dessa ramar med konkret politiskt innehåll.
Fru talman! Man häpnar över en del av de svar som har givits. Jag häpnade särskilt över det svar som Carl Bildt gav Lena Klevenås, där han hävdar att en stor majoritet i denna kammare skulle vara överens om den ekonomiska politiken. Jag rekommenderar Carl Bildt att stanna och lyssna på debatten. Då måste han kanske revidera sin uppfattning. Carl Bildt sade vidare att avgiften är så pass begränsad att den inte är av avgörande betydelse. Ulf Dinkelspiel sade att kostnaden är mycket begränsad. -- I ett samhällsekonomiskt perspektiv, tillade han. I en situation där både oppositionen och, antar och hoppas jag, regeringen faktiskt räknar miljoner för att komma till rätta med budgetunderskott och en mycket stor statsskuld är inte 20 miljarder några små summor, även om vi får en infasning. Efter fyra år är det sagt att avgiften skall vara 20 miljarder. Därtill kommer enligt regeringens egna konsekvensbeskrivningar de skatteharmoniseringar som vi tvingas göra på grund av s.k. handelsläckage. Därtill kommer vissa höjda tullavgifter för varor från tredje land. Därtill kommer, som man inte har kunnat beräkna i kronor, den ökning av sjukvårdskostnaderna som följer av en eventuell skattelindring på tobak och alkohol. Detta står att läsa i regeringens egna konsekvensutredningar. Återflödet till Sverige kommer att gå till jordbruk och regionalpolitik. Jag vet inte den exakta siffran men det har tidigare rört sig om mellan 7 och 11 miljarder. Detta är alltså pengar som inte går in i statskassan. När det gäller jordbruket går de i huvudsak till de stora spannmålsodlarna i Syd och Mellansverige. Jag har tre frågor. För det första vill jag veta mera exakt hur avgiften skall finansieras. För det andra: Hur stort skattebortfall räknar ni med på grund av skatteharmonisering? För det tredje: Hur mycket av nationella pengar måste man lägga in i regionaloch jordbrukspolitiken i de delar där EU bara delfinansierar?
Fru talman! Låt mig först säga till Margareta Winberg att jag inte har några illusioner om att vi är eniga med Socialdemokraterna om varje detalj i den ekonomiska politiken. Jag skall inte utnyttja detta tillfälle till att polemisera om den saken ytterligare. Jag hoppas att vi trots allt fortfarande är eniga om strävan att ha en låginflationspolitik, hög tillväxt, hög sysselsättning, sanera offentliga finanser och att ha räntor som inte är högre än vad de är i andra europeiska länder. Detta är de principer för den ekonomiska politiken som vi ånyo -- det har vi redan gjort nationellt -- nu förpliktigar oss till att följa. Sedan kan vi ha litet, eller t.o.m. mycket, delade meningar om hur man gör för att åstadkomma detta. Ibland kan den populistiska frestelsen leda i väg åt olika håll. När det gäller medlemsavgiftens storlek säger Margareta Winberg att det rör sig om väldigt mycket pengar. Jag skall nu bortse från det som inträffar under de närmaste åren, då vi har fått väsentliga reduktioner som högst avsevärt reducerar problemet, i den mån som man ser det som ett problem. Men när vi i slutskedet betalar den fulla medlemsavgiften motsvarar det ungefär 1,2 % av bruttonationalprodukten. Vi har nu offentliga utgifter som motsvarar väl över 60 % och t.o.m. har varit över 70 % av BNP. Dessa utgifter kommer förhoppningsvis inte att vara fullt så stora. Vi måste ha en överensstämmelse mellan skattetryck och utgiftstryck. Av detta framgår att det handlar om en mycket liten del av de offentliga utgifterna. Det är enstaka procent av de offentliga utgifterna. Vad får vi då tillbaka? Framför allt får vi tillbaka en ekonomi som fungerar bättre, som ger ökad tillväxt och som därmed ger ökade skatteintäkter. Då bortser jag från bidrag och subsidier av olika slag, även om de kan vara betydelsefulla inte minst för Jämtland, för att ta ett konkret och näraliggande exempel. Det finns inte en kalkyl som är gjord som inte visar på plus för Sverige som samhällsekonomi och som därmed också visar på plus för den svenska statsbudgeten. Den svenska statsbudgeten, och detta kan fru finansministern utveckla länge, är ytterst beroende av att vi har tillväxt i ekonomin. Om vi inte har tillväxt i ekonomin får vi inga intäkter. Indirekt är det också svar på den fråga som Margareta Winberg ställde angående skattebortfallet. I den utsträckning som vi gör skatteharmoniseringar gör vi det för att värna skattebaser. Om vi inte gör skatteharmoniseringen så försvinner skattebasen och därmed skatteintäkter. Skatteharmoniseringens syfte är att bibehålla skattebaserna inom landets gränser. Vi har inte något större intresse av att driva det som skall beskattas utomlands. Då betalas det ingen skatt alls. Därmed är även detta ytterst någonting som gör att vi skapar förutsättningar för sundare offentliga finanser. Det finns ingen ekonomisk kalkyl av medlemskap som kan göras som inte slutar på annat än mycket betydande plus för
Fru talman! Jag skulle vara intresserad av att få reda på vad det är för kalkyler som slutar på så stora betydande positiva belopp. Det som man som riksdagsledamot kan få tillgång till är de konsekvensutredningar som regeringen själv har gjort. I den del som handlar om tillväxt och investeringar sägs det ganska snart, på s. 10 i boken, att detta skall ses som en illustration och inte som en prognos. Det som ses som en illustration är en skillnad mellan ett EES-avtal och ett EU-medlemskap på 0,5 % i ökad tillväxt, dvs. litet drygt 7 miljarder. Om statsministern har andra, säkrare kalkyler skulle jag vara väldigt intresserad av att få reda på det.
Fru talman! Det ligger i sakens natur att det aldrig går att göra absolut säkra kalkyler. Det kan alla f.d. finansministrar, kandidater eller nuvarande finansminister som är närvarande i denna kammare intyga. Vad vi kan bedöma är hur förändringarna i förutsättningarna för ekonomin påverkar förutsättningarna för tillväxt. Inte minst de kalkyler som Margareta Winberg har tagit del av i konsekvensutredningen visar att förutsättningarna för tillväxt förbättras högst avsevärt med ett medlemskap, i förhållande till med ett EES-avtal. Skillnaden blir ännu tydligare om man skulle riva upp EES-avtalet. Då handlar det om ett recept för en betydande ekonomisk nedgång. När det gäller kvantifierandet skall man nog hålla sig till illustrationen. Men låt oss ta den illustration som gäller de beräkningar som har gjorts i konsekvensutredningarna och som Margareta Winberg åberopar, dvs. 0,5 % ökad tillväxt per år. Det ger mycket pengar. På fem år ger det väl i storleksordningen 35 miljarder. På tio år, procent på procent, är vi säkert uppe i väl över 100 miljarder kronor i ökade tillgångar för det samlade folkhushållet. Sedan har Margareta Winberg och jag, hoppas jag, olika uppfattningar om hur högt skattetryck vi skall ha i framtiden. Men även med det moderata lägre skattetrycket hamnar en betydande del av dessa ytterligare tillgångar som kommer till hela folkhushållet i den offentliga budgeten. Jag har mycket svårt att se att det ens med uppbåd av betydande skepsis, gränsande till illvilja, skulle gå att få fram någon kalkyl av ett medlemskap som med fem eller tioårsperspektivet slutade i något annat än ett mycket massivt plus för Sverige samhällsekonomiskt och offentligekonomiskt.
Fru talman! Utan att på något vis förringa förhandlarnas betydelse och deras genomförda arbete vill jag säga att knappast någon trott att utfallet av förhandlingarna skulle bli något annat. Självfallet hoppas jag, utan att vara personligt bekant med det europeiska politiska etablissemanget, att man där är så pass klok att man uppskattar och gärna vill ha medlemmar som är rika, välskötta och som dessutom betalar för sig. Mot den bakgrunden störde mig alla dessa ryggdunkningar nu under morgonen. Det som glädjer mig i sammanhanget är att Vänsterpartiet verkar vara minst sagt sökande i sina försök att attackera dessa ryggdunkningarnas brödraskap. Min fråga gäller betalningen. Utifrån ett mycket klart vänsterperspektiv tycker jag att det är alldeles självklart och förträffligt att de som har mer skall betala mer, alltså en progressiv avgift. Min fråga är i två delar: Anser inte statsministern att avgiften egentligen är skatt till Europa som kommer att bli alltmer etablerad och demokratiskt förankrad på sikt? Borde vi inte betrakta den som en skatt som är progressivt uttagen? Vore det inte i så fall möjligt för regeringen att tänka sig att denna skatt betalas med ett progressivt uttag även här hemma? Vore det inte tänkbart att se det som en progressiv skatt till den gemensamma sektorn i Europa som betalas enligt en progressiv skala, dvs. att de som har mer i Sverige betalar mer än de som har mindre?
Fru talman! Det handlar ju om en medlemsavgift som vi betalar i samband med detta samarbete. Det är i och för sig inte alldeles unikt. Vi betalar medlemsavgifter när det gäller internationellt samarbete även i andra sammanhang. I min inledande presentation erinrade jag om att vi skall ha Nordiska rådets session här nästa vecka. Vi betalar en ganska betydande medlemsavgift, som vi beslutar om varje år här i riksdagen, till Nordiska rådet. I det nordiska sammanhanget har det också förts en diskussion om vi skall ha något slags nordisk skatt för att finansiera detta samarbete. Jag tror personligen inte det. Jag tror att det också i det europeiska sammanhanget är bättre att man bibehåller den nuvarande ordningen, dvs. att man har ett system där de stater som är företrädda inom den europeiska unionen träffar överenskommelse gång på gång, normalt femårsperioder, om hur finanserna skall utvecklas. Om vi inrättar något system med automatisk tillförsel av resurser, utan att det är under kontroll av medlemsstaternas regeringar, finns det risk för att det leder till en okontrollerad utgiftsutveckling på den europeiska nivån. Vi skall hålla tummen på finanserna i Europa på samma sätt som vi gör det i Norden och på samma sätt som vi gör det i Sverige nationellt och på samma sätt som vi gör det i landsting och kommuner. Det tycker jag är en självklarhet. Medlemsavgiften är ju progressiv endast i den meningen att det är klart att de rika betalar mera, eftersom det är procent det handlar om. Betalar vi 1,2 % av BNP, så är det mera pengar i Sverige än vad det är i Grekland. Men avgiften är inte progressiv i den bemärkelse som Widar Andersson lägger in i begreppet. Sedan hamnar vi då på frågan: Hur skall det svenska skattesystemet se ut när det gäller att finansiera offentliga åtaganden, oavsett om vi talar om medlemsavgiften till det nordiska samarbetet eller till den europeiska unionen eller vad det nu kan vara som vi skall finansiera? Det är en annan, mer ideologiskt färgad fråga, där min grundläggande inställning som bekant är att proportionell beskattning som princip är bättre därför att progressiv beskattning är tillväxtdämpande, och ytterst är det tillväxten som skapar välfärden.
Fru talman! Den första timmen fick vi höra ganska mycket retorik om Europasamarbetet. När vi som parlamentariker nu får börja ställa frågor, blir diskussionen litet mera konkret, och vi får fram litet mer av vad avtalet egentligen innehåller. När jag träffar våra kolleger i Europaparlamentet, säger en del till mig så här: Vi lämnade ifrån oss makten hemma i våra parlament och vi fick den aldrig tillbaka när vi kom hit till Europaparlamentet. Det är ett uttryck för det demokratiska underskottet i det här De säger att man inte får ordentligt beslutsunderlag. Man får nöja sig med muntliga föredragningar från tjänstemän som har berett ärendet -- under icke offentlighet naturligtvis -- som experter under kommissionen, som har monopol på beredningen. Ni kommer som parlamentariker successivt också i Sverige att upptäcka att ni dras in i ett likadant system. Vad har ni t.ex. nu för inflytande över beredningen och utvecklingen av den aquis som tas inom ramen för EES-systemet? Det pratades en del om offentlighetsprincipen här. Jag tycker att vi har anledning att fundera litet grand över den. Det har gång på gång försäkrats att svensk lagstiftning om offentlighetsprincip gäller i Sverige, och i EG gäller den som har beslutats där. Nu säger en företrädare för det nya organet ESA i ett anförande vid Norrbottens handelskammare att när de skickar handlingar från ESA till Konkurrensverket i Sverige så gäller i Sverige EU:s offentlighetslagstiftning. Det är alltså ett exempel på hur den information som vi tidigare har fått är vilseledande. Naturligtvis kommer den lagstiftning som utarbetas i EU också i det här avseendet att påverka förhållandena hos våra myndigheter. Det här är ett problem som borde ha lösts på ett annat sätt än vad som nu kommer att ske.

Fru talman! Bengt Hurtig talar om svårigheten att få information om avtalet och liknande saker. Jag tar upp den frågan, eftersom Gudrun Schyman var inne på den tidigare. Jag vill säga att det finns redan ganska fylliga pressmeddelanden om vad som överenskoms i går, och inom den närmaste veckan kommer fylligare material. Nu till Bengt Hurtigs två kommentarer.

Den ordning som används bygger i mycket stor utsträckning på skriftligt material som är tillgängligt för alla. 99 % av all dokumentation, har det sagts mig, kommer med de nya offentlighetsregler som har antagits att bli offentliga i EU:s institutioner. Utvecklingen, som dock lämnar en del övrigt att önska -- där håller jag med Bengt Hurtig -- går klart i rätt riktning. Det uttalande som Bengt Hurtig pekar på känner jag inte till, men rent allmänt vill jag säga att i Sverige gäller svensk offentlighetslagstiftning. Andra länder må ha sin lagstiftning på det området, och det respekterar vi. Sedan är det en annan sak att i delar av internationellt samarbete -- det må gälla EU, det må gälla FN, det må gälla vilken annan internationell organisation eller vilket bilateralt avtal som helst -- finns det en del handlingar som är hemliga och där båda parter respekterar just detta och därigenom tillämpar ett sekretesskydd.
Fru talman! Jag skall gärna lämna Ulf Dinkelspiel en kopia på uttalandet. Det finns anledning att titta på hur det här kommer att fungera. Vi kommer att få andra konfliktområden. Anta att en svensk journalist intervjuar en tjänsteman i Bryssel och denne läcker sekretessbelagt material. Då kanske EU:s myndigheter, som vill skärpa kontrollen av sina tjänstemän, vill förhöra den svenska journalisten om hur han har kommit över materialet. Jag tycker för min del att det är en öppen fråga hur den konflikten skall lösas. EU skall rekrytera 900 tjänstemän med svenskt ursprung som skall arbeta i EU:s institutioner. Hur kommer riksdagen och regeringen att kunna styra vilka beslut dessa tjänstemän kommer att ta och hur kommer de att väljas ut?
Fru talman! Vad beträffar den första frågan gäller att en tjänsteman som är anställd i EU:s institutioner är underkastad EU-institutionernas regler för exempelvis meddelarfrihet. Det har vi inte att göra med på annat sätt än vad vi har den dag vi blir medlemmar i EU:s institutioner, lika litet som något annat land har att göra med hur vi tillämpar vår offentlighetslagstiftning, vårt meddelarskydd. När det gäller det konkreta exempel som Bengt Hurtig ger känner jag inte till att det någonsin skulle ha uppstått någon sådan konflikt. Ibland kan det uppstå jurisdiktionsfrågor, men i Sverige gäller svensk lag och i andra länder gäller annan lag. I EU:s institutioner gäller EU:s bestämmelser. Så till frågan om rekryteringsförfarandet till EG/EU:s olika institutioner den dagen Sverige är medlem av institutionerna. Vi kommer att utarbeta förslag inom regeringskansliet till hur rekryteringen skall gå till. Det förslaget, det vet Bengt Hurtig, kommer vi bl.a. att diskutera med EU delegationens medlemmar. Sedan är tanken att i ljuset av olika synpunkter som inhämtas fastställa formerna för ett rekryteringsförfarande. Till det finns många förebilder i andra länder som vi kan hämta inspiration från.

Fru talman! Arbetslösheten är ett fruktansvärt problem i EU. Också under högkonjunkturer är den så hög som upp till 10 % i genomsnitt. Det är ett problem som man verkligen uppmärksammar och är mycket förtvivlad över också inom EU Nu finns det erfarenheter av hur denna arbetslöshet har utvecklats i jämförelse med den låga arbetslösheten i Sverige. Det finns också fromma förhoppningar och planer för hur man skall kunna gå vidare. Men erfarenheten säger följande: Danmark hade en mycket låg arbetslöshet i början på 70-talet. När man gick med i EU fick man lika hög arbetslöshet i genomsnitt som EU-länderna -- upp mot 10 %. Sverige, som då valde att avbryta sina förhandlingar och stanna utanför medlemskapet, behöll en låg arbetslöshet under hela 70 och 80-talet. Under de centerledda regeringarna på 70-talet -- en verkligt svår period av omställning med energikriser, lågkonjunktur i världen osv. -- behöll vi vår låga arbetslöshet. Men så fort vi började anpassa oss till EU-politik i slutet på 80-talet, i vilken man premierar inflationsbekämpning framför arbetslöshetsbekämpning, steg vår arbetslöshet upp till EU:s nivå. Nu har man förhoppningar om att vi plötsligt skall kunna klara vår arbetslöshet om vi binder oss, släpper vår självständighet som land, går in i denna union och därmed tvingas att lyda en hel del av de saker som bestäms nere i Bryssel när det gäller ekonomisk politik osv. Är inte detta en egendomlig och from förhoppning? Vad har regeringen för säkra ekonomiska prognoser som säger att vi verkligen kan lösa våra arbetslöshetsproblem genom att bli medlemmar och ge upp vår rätt till självbestämmande?
Fru talman! Det finns inga garantier för att någonting löser våra arbetslöshetsproblem om vi inte är beredda att göra det själva genom en sund, stram och riktig ekonomisk politik. Det vi vet är att förutsättningarna för att vi skall kunna klara detta förbättras dramatiskt av att vi kan samverka med andra länder. Birgitta Hambraeus kan vända och vrida på siffrorna på litet olika sätt, men om hon tittar på det europeiska mönstret är det inte på något sätt enhetligt. Det finns länder utanför detta samarbete som har drabbats av arbetslöshet som är mycket betydande och som inte på något sätt kan skyllas på någon anpassning. Låt oss ta Finland som ett konkret exempel, och låt oss ta vår egen erfarenhet. Vi vet att dagens ekonomiska kris har sin grund i misslyckanden på 70 och 80-talen. Ett av dessa misslyckanden var att vi inte klarade av inflationsbekämpningen. Om vi hade hållit en striktare låginflationslinje under 70-talet och framför allt under 80-talet -- det var då skillnaderna började komma -- hade förutsättningarna för svensk sysselsättningsutveckling varit klart bättre. Vi fick vår arbetslöshet utanför det europeiska samarbetet. Att gå in i samarbetet är i sig ingen garanti för att vi klarar av det, men det förbättrar avsevärt våra förutsättningar för att klara denna alldeles avgörande uppgift. Det finns icke en regering i Europa som tror att man klarar tillväxt och arbetslöshet utan mer av samarbete också på den ekonomiska politikens område. Fru talman! Det sägs retoriskt att vi ger upp självständighet och går in i en union. Vad är det för självständighet Birgitta Hambraeus talar om? Varje form av samarbete -- jag hoppas att även Birgitta Hambraeus är för samarbete -- innebär i någon utsträckning att vi gör avkall på självständigheten. Robinson Crusoe var förvisso väldigt självständig intill dess att Fredag dök upp på hans ö och de fick samarbeta. Inte ens Robinson Crusoe kunde göra precis som han ville. Vi skall inte vara några isolerade vildar på några isolerade öar. Vi vill samverka med varandra i Sverige och med andra nationer. Detta innebär ett givande och tagande. Vi är inte de isolerade vildarna. Vi är de samverkande nationerna, och det är bara så vi kan lösa gemensamma problem. Allt annat är och förblir en illusion.
Fru talman! Anser Sveriges statsminister att Sverige har varit isolerat under 1900-talet ända till den tidpunkt då vi började anpassa oss till EU? Det anser inte jag. I en skrift från Finansdepartementet står det t.ex. att Sverige tillhör de tio länder på jorden som har mest internationellt samarbete. Vi tillhör faktiskt 3 754 internationella organisationer enligt denna rapport från Finansdepartementet. Vi samverkar. Frågan är inte om vi skall samverka med Europeiska unionen utan hur. Varför skulle vi bli isolerade för att våra grannländer bildar en union? Det finns ingen logik i detta. Jag ser det som ren och skär propaganda. Jag tycker att det är tragiskt att debatten skall ha den nivån.
Fru talman! Det gläder mig att också Birgitta Hambraeus är för samverkan. Då måste Birgitta Hambraeus inse att medlemskap i alla dessa internationella organisationer innebär ett mått av avkall på vår självständighet. Vi har inte varit den isolerade vilden på den isolerade ön, utan vi har suttit i den ena organisationen efter den andra och argumenterat och förhandlat och kommit fram till gemensamma lösningar därför att vi tycker att gemensamma lösningar är bättre. De är effektivare. Det som har inträffat är ju att vår värld har internationaliserats alltmer. Allt från ekonomi och miljöproblem till medier internationaliseras. Gränserna betyder tack och lov allt mindre. Då måste vi bygga demokratin också över nationsgränserna. Vi måste skapa fastare samverkansformer mellan nationer och folk för att lösa gemensamma problem och säkra freden. Låt mig säga att det som stör mig något i Birgitta Hambraeus argumentaion är frontställningen mot samverkan och tron att det i en värld av gemenskap finns någonting som heter ''den totala självständigheten''. Det är en argumentation som leder till att vi blir den isolerade vilden på den isolerade ön. Det gläder mig att inte ens Birgitta Hambraeus vill det.
Fru talman! Jag vill vända mig till statsministern och anknyta till den diskussion han just nu har haft. Det är angeläget att framhålla vikten av alleuropeiskt samarbete och vikten av alleuropeisk kollektiv säkerhet. Men kan statsministern säga någonting annat än att Europaunionen under överskådlig tid kommer att stanna vid att vara ett västeuropeiskt projekt? Den andra frågan gäller försvars och utrikespolitiken. Ulf Dinkelspiel sade här för ett drygt år sedan att Sverige inte skulle motsätta sig en utveckling mot ett gemensamt försvar. Jag undrar då hur statsministern har tänkt sig att upprätthålla den alliansfria politiken, syftande till neutralitet i krig, om man på det sättet från början har givit upp? Jag är något förvånad över att vi fortfarande inte har fått ett besked om hur regeringen tänker sig lösa frågan om garantier för offentlighetsprincipen. Vi har haft diskussioner gång på gång här i kammaren och blivit utlovade besked. Nu skriver regeringen på ett avtal utan att vi vet någonting om detta! Jag vill erinra om att Hollands regering har vänt sig med skärpa mot hemlighetsmakeriet i en anmälan till Europadomstolen. Skall det vara hemlighetsmakeri i hemlighetsmakeriet, statsministern?
Fru talman! Det skall det inte vara. Garantin för den svenska offentlighetsprincipen ligger i den svenska grundlagen. Jag tänker inte förhandla om den svenska grundlagen med andra länder. Däremot är det viktigt att de respekterar och vet om de bestämmelser som gäller i Sverige. Det kommer att ske på det sätt som Ulf Dinkelspiel har redogjort för. Så till en av de andra viktiga frågor som Hans Göran Franck tar upp: perspektivet Västeuropa-- Öst och Centraleuropa. Jag tror mig veta att Hans Göran Franck läser de anföranden som jag har hållit under de senaste ett och ett halvt åren i olika europeiska församlingar. Jag har redogjort för min och -- tror jag -- också Hans Göran Francks vision av det europeiska samarbetet. Han kan se att jag hela tiden har sagt att den utvidgning som nu förhoppningsvis sker med fyra länder, där de 12 länderna blir 16 och det västeuropeiska samarbetet därmed blir komplett, är nödvändigt framför allt därför att det stärker och förbereder inför den stora och alldeles avgörande uppgift som på 90-talet innebär att integrera de central och östeuropeiska länderna i detta samarbete. Det vill de själva. Jag tror att flera av de centraleuropeiska länderna kommer att ha ansökt om medlemskap redan innan vi har blivit medlemmar den 1 januari 1995. Därmed kommer frågan om nästa stora utvidgning av samarbetet mycket snabbt upp på dagordningen. Jag hoppas och tror att Sverige kommer att tillhöra de nationer som driver på. Säkerheten i Europa kan inte isoleras till enstaka delar av Europa. Det handlar om hela Europa. Den andra frågan handlade om den militära alliansfriheten kontra det att vi har sagt att vi inte vill bromsa en utveckling. Nej, det vill vi inte. Om andra vill gå vidare t.ex. inom ramen för den västeuropeiska unionen har vi ingen anledning att bromsa detta. Det är deras val. Vi tar själva självständigt ställning till i vilken utsträckning vi vill vara med. I samband med medlemskapet skall vi definiera vår ställning till den västeuropeiska unionen. Det finns ingen konflikt mellan det som Ulf Dinkelspiel sade den 1 februari och det faktum att den svenska militära alliansfriheten alltjämt består.
Fru talman! Det måste ju ligga en motsättning i att man, när man inleder förhandlingarna, säger att man går med på ett gemensamt försvar eller att man i varje fall inte skall förhindra eller motsätta sig det. Därmed har man ju intagit en ståndpunkt. Jag vill fråga statsministern: Varför tror statsministern att Danmark har begärt ett uttryckligt undantag på den här punkten? De har inte gjort det för intet. Varför väljer inte Sverige samma linje som Danmark gjorde i försvarsfrågan? När det gäller offentlighetsprincipen är jag fortfarande förvånad över att statsministern här gör uttalanden i den frågan utan att komma med något förslag om hur detta skall lösas. Först har vi fått höra att det skulle bli någon form av ömsesidighet. Vi har fått höra att det skulle lösas gemensamt med de nordiska länderna. Ingenting av detta har dock skett innan avtalet underskrivs.
Fru talman! Den sista frågan gav ju Ulf Dinkelspiel svar på tidigare. Han talade om vad som skulle komma där. Den yttersta garantin för svensk grundlag ligger i Sveriges riksdag och i grundlagen själv. Det är en mycket viktig princip. Vi skall aldrig lita på någon annan än oss själva när det gäller våra grundlagar. Vi skall aldrig göra våra svenska grundlagar till föremål för andras beslutsfattande eller för andras medverkan. Svensk grundlag gäller i Sverige. Beslut om svensk grundlag fattas av Sveriges riksdag. Därmed sätter vi punkt i den delen. Detta respekteras av andra. Det är viktigt att få det fastlagt. Det redogjorde Ulf Låt mig sedan gå över till frågan om militärallians igen. Konkret var det frågan om Danmark. Frågan om varför Danmark begärde undantaget skall ju ställas till de danska företrädarna. Det är ett faktum att den danska positionen är fundamentalt annorlunda. Danmark är ju faktiskt redan medlem i en militärallians. NATO är en fullt integrerad militärallians. Den europeiska unionen är det inte och kommer enligt min mening inte att bli det heller. Däremot kommer det att ske en allt närmare samverkan i utrikes och säkerhetspolitiska frågor i den europeiska unionen. Denna samverkan kan också innehålla, och kommer säkert att innehålla, försvarspolitiska komponenter. Vi får vara med och ta ställning till i vilken utsträckning detta skall ske och i vilken utsträckning vi skall medverka i detta. När det gäller den delen av vår säkerhetspolitik är detta fortfarande nationella avgöranden som vi träffar själva.
Fru talman! Mot bakgrund av de senaste timmarnas diskussion skulle jag gärna vilja ansluta mig till Tage Danielsson när han säger: Den som inte tvivlar är inte riktigt klok. februari 1993 sade han, när det gäller den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, att vi är beredda att ikläda oss samma fördragsmässiga rättigheter och skyldigheter som gemenskapens nuvarande medlemmar. Sedan sade han: Som den svenska riksdagen nyligen har deklarerat består Sveriges militära alliansfrihet alltjämt. Samtidigt inser vi att utformningen på lång sikt av en gemensam försvarspolitik som med tiden skulle kunna leda till ett gemensamt försvar är ett mål för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken som kommer att diskuteras vidare 1996. Vi avser inte hindra den europeiska unionens utveckling på vägen mot detta mål. Min fråga till Ulf Dinkelspiel är då: Har inte Sverige redan avstått från att säga nej till ett gemensamt försvar genom denna deklaration? Tidigare fick vi höra, på en fråga från Lena Klevenås, att Maastrichtavtalet gäller. Det är också min erfarenhet av internationellt arbete att det alltid är den skrivna avtalstexten som gäller och inte aldrig så välvilliga tolkningar. I Maastrichtavtalet i artikel J 4.1. står det att den gemensamma säkerhetspolitiken skall inkludera alla frågor som är relaterade till unionens säkerhet inkluderande det eventuella formandet av en gemensam försvarspolitik som kan komma att leda till ett gemensamt försvar. Enligt internationell juridisk expertis ger denna paragraf unionen full makt att handskas med all försvarspolitik och med ett gemensamt försvar. Man behöver ingen som helst utvidgning av Maastrichtavtalet för att kunna göra detta. Man har också gett VEU i uppdrag att utforma och jobba med ett gemensamt försvar. Min andra fråga är då: Vilket land har en utrikes och säkerhetspolitik som inte inrymmer ett försvar? Jag känner inte till något sådant land. Det kunde vara intressant att få veta om det finns.
Fru talman! Den första frågan som Maj Britt Theorin ställde, nämligen om vår egen inställning till en medverkan i en försvarsallians, har statsministern redan berört i ett tidigare svar. Jag har också i tidigare debatter med Maj Britt Theorin hänvisat till vad som står i deklarationen från den 1 Det är riktigt, och statsministern sade det alldeles nyss, att vi icke avser att lägga hinder i vägen för en utveckling mot en gemensam försvarspolitik inom ramen för den västeuropeiska unionen. Men därmed har vi icke på något sätt förpliktat oss till ett sådant samarbete. Det finns i dag ingen gemensam försvarspolitik inom den europeiska unionen. Varje beslut på det här området fattas med enhällighet. Ingen kan tvinga in Sverige i ett sådant samarbete. Visst gäller Maastrichtavtalet och för övrigt alla de fördrag som Sverige skall skriva under. Men det gäller också att läsa dessa fördrag på ett riktigt sätt. Dessa fördrag förpliktar icke Sverige på något sätt, jag upprepar det, att medverka i en eventuell framtida gemensam försvarspolitik, än mindre i ett gemensamt försvar om detta över huvud taget skulle aktualiseras. Det är Sveriges regering och Sveriges riksdag som suveränt beslutar i dessa frågor. Jag vet inte heller att det finns något annat land som är utan försvar. Det är varje enskilt land som självt bestämmer hur man vill utforma sitt försvar och om man vill samarbeta med andra. I vårt fall har vi valt vår linje. I dagsläget är den linjen den militära alliansfriheten. Den består alltjämt.
Fru talman! Jag har läst mycket noga vad Ulf Dinkelspiel sade vid inledningen av förhandlingarna. Han sade tydligt och klart att vi är beredda att ikläda oss samma fördragsmässiga rättigheter och skyldigheter som gemenskapens nuvarande medlemmar. Det gällde just utrikes och säkerhetspolitiken. Enligt avtalstexten och internationell juridisk expertis inrymmer detta i sig också det gemensamma försvaret. Det krävs ingen som helst ändring av Maastrichtavtalet för ett gemensamt försvar. Det är inte så underligt att man blir tveksam inför vad regeringen egentligen vill när man lyssnat till vad Carl Bildt har sagt internationellt. Jag är inte ensam om min tvekan och mitt tvivel. Vi har hört en hel del internationella forskare säga: Allt tal om att denna paragraf och detta avtal inte innehåller ett gemensamt försvar är ingenting annat är politisk propaganda. Ett fredens Europa är för mig någonting positivt, men det kan aldrig gälla ett gemensamt försvar. Innehåller avtalet enligt expertis bindningar till ett gemensamt försvar är det för mig omöjligt att acceptera.
Fru talman! Jag uttryckte mig tydligen inte helt klart. I varje fall tycks inte mitt budskap ha gått fram. Genom medverkan i den europeiska unionen ikläder vi oss samma rättigheter och skyldigheter som andra medlemmar i unionen. Men detta innebär inte -- Maj Britt Theorin -- någon förpliktelse att delta i något försvarssamarbete eller ett gemensamt försvar. Det avgörande är att fördraget icke binder. Maj Britt Theorin må komma dragande med än den ene, än den andre eller än den tredje internationella experten; de skall inte tolka vår politik. Den politik som vi står för redovisades i den deklaration som jag gjorde den 1 februari inför EU:s medlemsländer. Det är den politik som gäller. Den politiken är fast förankrad här i riksdagen, och den är utgångspunkten. Skall vi ändra på den politiken gör vi detta suveränt. Det gör Sveriges regering och Sveriges riksdag, ingen annan.

Herr talman! Vi har denna förmiddag ägnat oss åt en diskussion om det nyligen träffade avtalet med EU. Det är ett exempel på en bra samverkan mellan regeringen och oppositionen. Vi har känt att man har lyssnat på våra synpunkter och att man har tagit hänsyn till våra krav. Resultaten i förhandlingarna har blivit bra. Det är en framgång för Sverige. Tyvärr är inte samma attityd närvarande från regeringens sida när vi diskuterar den ekonomiska politiken. Där uteblir resultaten, och det är inte bra för Sverige. En summering av den ekonomiska politik som Anne Wibble bär ansvar för slutar i ett tydligt budskap: Man har åstadkommit efterkrigstidens största politiska misslyckande. Massarbetslösheten har fått fotfäste i vårt land. Så ser det ut. Till det här skall läggas att detta resultat inte har kommit av sig självt utan är en konsekvens av en medveten politik, som Anne Wibble är den främsta ekonomisk-politiska exponenten för. Det är fråga om ett nyliberalt systemskifte, som skulle genomföras i Sverige på samma sätt som det hade genomförts i USA och i England. Kommer ni ihåg valrörelsen 1991, då Ny start för Sverige lanserades? Alla skulle få det bättre. Ingen skulle få det sämre. Skatterna skulle sänkas. Privatiseringarna skulle sjösättas. Det var ingen hejd på fördelarna. T.o.m. hyrorna skulle sänkas. När den politiken så småningom mötte en verklighet visade det sig att den var ihålig. Då övergick man inom det nyliberala lägret till att säga: Vi måste nog först få det sämre innan vi får det bättre. Vi skall gå igenom stålbadet. Och så följde man den argumentationslinjen ett tag. Nu lyfter de dominerande ideologerna i det nyliberala lägret fram positionerna och säger: Det är nog så att inte alla kan få det bättre. Några i vårt framtida Sverige måste räkna med att permanent få det sämre. Några lämnar vi efter oss. En ny arbetsmarknad skall växa fram med underbetalda jobb, med en servicesektor som bygger på att de två tredjedelar som har det bra skall ha råd att efterfråga tjänsterna från den tredjedel som får finna sig i att det i nyliberalernas Sverige har blivit sämre. Så har man gått cirkeln runt, från det att man startade i valrörelsen 1991, då alla skulle få det bättre, till att nu visa på en utveckling framför oss där några alltid kommer att få det sämre. Så kan det ideologiska tillkortakommandet i Anne Wibbles ekonomiska politik formuleras och beskrivas. Vi kommer att följa Anne Wibble under hela detta år och fram till valrörelsen med påminnelser om samtliga de löften som de nuvarande regeringspartierna ställde ut för att erövra regeringsmakten och för att använda denna till att börja bryta ned välfärdssamhället. Det blir en hård och lång valstrid, och den är viktig, eftersom det handlar om ett vägval. Mot det här ställer vi socialdemokrater ett politiskt alternativ som utgår från en ideologisk grundsyn som bygger på solidaritetsbudskapet. Det sammanfattas enklast i ett politiskt program i två punkter: 1) Sätt människor i arbete. 2) Fördela bördorna rättvist. Vi har lanserat det programmet i riksdagen vid flera tillfällen och konkretiserat det på punkt efter punkt. Det representerar också vårt ställningstagande här i dag. Det innehåller en satsning i detta konjunkturläge på investeringar. Den första hörnpelaren är investeringar i människors kunskaper. Det är inte rätt att använda samhällets resurser till passiva bidrag i ett läge då vi borde kunna använda dem mer aktivt för kompetensuppbyggnad. Den andra hörnpelaren är att låta industrin i detta läge bygga ut sin produktionskapacitet och att införa direktavskrivningar, så att vi i det konjunkturläge som vi nu har framför oss slipper flaskhalsarna och därmed undviker inflationstendenserna. Den tredje hörnpelaren är att vi nu skall få fart på byggandet. Det är fel att låta en hel näringsgren ligga i malpåse och riskera att den långsiktigt avvecklas, när samhället har så stora behov. Alla ser ju hur skolhusen förfaller och att sjukhusbyggnader och daghem skulle behöva repareras. Alla inser risken för en kommande bostadsbrist, och många begriper att de äldre måste ha en anpassning av sina lägenheter. Resurserna för att göra detta använder vi i dag i Sverige till att vänta och återigen vänta på bättre tider. Vi lägger också fram ett program för att satsa på miljöinvesteringar, på sådant som gör att vårt samhälle blir bättre att leva i. Vi för i vårt alternativ resonemang om penningpolitiken, om krisens bakgrund och om det statsfinansiella förfallets orsaker, bl.a. om arbetslöshetens förtärande verkan också på statsfinanserna. Det här är känt, det är presenterat, och vi möter ett oerhört gott gensvar ute i landet när vi far runt i bygderna och pratar om vår politik. Här i riksdagen har däremot vår politik vid flera tillfällen dömts ut av den borgerliga majoriteten, såsom varande icke hållbar, ett alternativ som är för lättviktigt. Det må så vara att man tycker så, men när vi nu ser vad som händer denna vår i Sveriges riksdag, blir den kritik från de borgerliga som kommer att följa här i talarstolen litet märklig. Vad gör vi just nu i riksdagen? Jo, vårt resonemang om att det statsbidragssystem som infördes för kommunerna inte var hållbart motsvaras nu av att en statlig utredning har tillsatts för att just titta på den saken. På den punkten fick vi rätt. Vårt resonemang om att det är fel att nu skicka ut 20 000--30 000 kommunalt anställda, sjuksköterskor och lärare, i öppen arbetslöshet möts nu av att man i arbetsmarknadsutskottet börjar försöka hitta lösningar som innebär att situationen åtminstone denna vår inte förvärras. Där får vi rätt. Vårt resonemang om att inte låta byggandet gå i botten utan att nu satsa på ROT, reparationer, ombyggnad och tillbyggnad, möts av ett gensvar från riksdagen som innebär att regeringen körs över. Där har vi fått rätt. Vårt långa resonemang i denna kammare om penningpolitiken har kanske inte förts så mycket i utskotten och i riksdagen utan mest av Anne Wibbles föregående statssekreterare, han som under åtminstone två år skötte Wästberg, som på ledarplats i Expressen har uttryckt samma kritik av regeringen på den här punkten som vi. Så kan jag gå igenom område efter område och konstatera att det vi har sagt till delar accepteras av denna riksdag. När varje utskott var för sig hanterar vår politik vinner vi framgång, men när helheten skall beskrivas av finansutskottets representanter, då döms den ut. Detta kan vi bära. Det tragiska är att denna saktfärdighet från regeringens sida och från majoritetens sida i denna kammare gör att människor kommer i kläm och att Sverige förlorar möjligheter. När man väl kommer till skott är det för sent, det är för svagt, det är för snålt. Det är ett bra sammanfattande omdöme om den ekonomiska politik som regeringen förmår samla sig till. På ett område når vi inte regeringen. Det gäller den del som rör rättvisefrågorna. Där är det stumt. Vi ser där hur Moderaterna dominerar regeringsarbetet genom att de har skaffat sig kontroll över det viktiga i systemskiftets Sverige, nämligen skattepolitiken, den del av Finansdepartementet som står för intäkterna. Där finns Tobissons doktrin: Låt oss först göra neddragningarna i statens intäkter, och sedan tvingas besparingarna fram. Nu genomför man dessa skatteförändringar -- ofinansierade i stor utsträckning, finansierade till en del. De genomförs i Finansdepartementet, men i den del som Moderaterna själva hanterar. Det är orättvisor. Det är löntagare och pensionärer som får höjd skatt, och det är kapitalägare och andra som får sänkt skatt. Det är klart att bitterheten över denna orättvisa är stor i det svenska folkdjupet. Sedan förklarar Moderaterna den här skatteförändringen med att det totala skattetrycket på något sätt trots allt har minskat och att varje hushåll därmed i genomsnitt har fått en skattesänkning på 4 000 kr. Man tar sig för pannan. Den genomsnittliga bedömningen av fördelningspolitiken rymmer ju två extremer: Vissa människor t.o.m. i regeringskretsen får 7 miljoner kronor i skattesänkningar, medan läraren, sjuksköterskan, den vanlige inkomsttagaren får 6 000 kr i skattehöjning. Väger man ihop detta hittar man naturligtvis förr eller senare ett snitt, men det säger ingenting om fördelningen. När skattesänkningen motsvarar 4 000 kr per hushåll innebär det ju att vi i det statsfinansiella moras som vi befinner oss i har tagit bort statliga intäkter, och när de tas bort försvinner också förutsättningarna för att bedriva en politik som utjämnar med hjälp av den offentliga sektorns verksamhet. Sjuksköterskor, lärare och andra ser nu sin egen skatt höjd därför att man från regeringen trumpetar ut att statsfinanserna kräver det, men samtidigt pågår för andra grupper skattesänkningar, som sammantaget innebär att besparingar drabbar den egna verksamheten. Lärare och sjuksköterskor som varje dag arbetar med att minska klyftorna i samhället ser detta dubbla tal. Förstår ni varför bitterheten växer i det svenska samhället? Och förstår ni som är socialliberaler varför människor som kanske traditionellt har känt en viss samhörighet med de värderingarna nu frågar sig vad Folkpartiet sysslar med? Anne Wibble har tillsammans med Per Westerberg blivit den främsta exponenten, symbolen för detta systemskifte. Är det att undra på att socialliberalerna flyr? Denna högerpolitik är möjlig att genomföra därför att vi i Sveriges riksdag i dag har ett högerparti som står utanför regeringen och som lojalt stödjer förslagen. Vi får se hur länge detta parti blir kvar. Regeringen har sedan ytterligare ett litet parti inom sig, som aktivt bidrar till Moderaternas dominans, nämligen Kristdemokraterna. Kds ligger i dag till höger om Moderaterna. Kds är det parti som gör att Moderaterna inom regeringen har kraft nog att driva fram systemskiftet. För detta bär kds ett ohyggligt stort ansvar. När vi har kritiserat fördelningspolitiken har vi mötts av människor som har sagt att Bengt Westerberg ju ändå har ett inflytande i Socialdepartementet. Ja, det är rätt. Vi gillar mycket av det Bengt Westerberg säger, men i sin dagliga gärning har han ju spänts framför uppgiften att dra de sociala reformer i land som kännetecknas av Alf Svenssons systemskifte inom jämställdhetspolitiken. Kvinnorna förlorar på den utveckling vi har i Sverige i dag. De är de stora förlorarna genom neddragningarna i kommunerna, attackerna på fördelningspolitiken och ovanpå detta detta vårdnadsbidrag som nu Bengt Westerberg skall driva genom i riksdagen. Det är ingenting annat än ett systemskifte också det, likvärdigt med de andra systemskiftena som vi har sett under de senaste åren. Det blir inte mindre allvarligt, riksdagsledamöter, av att det systemskiftet beledsagas av fagert tal om rättvisa och solidarisk fördelning. När vi nu går ut i valrörelsen kommer två tydliga alternativ att stå mot varandra. Det ena är Socialdemokraterna, som sätter rätten till arbete främst på den politiska dagordningen. Vi hävdar att vi inte som regeringen vill kan vänta till 1996 med att minska arbetslösheten, utan det måste göras nu, för annars exploderar långtidsarbetslösheten som en socialbidragsbomb ute i kommunerna. Jag var häromdagen i Göteborg. Där kommer socialbidragen nästa år att kosta 1 miljard kronor. Arbetslösheten är orsaken. Nu har regeringen sagt att vi skall leva med den arbetslösheten fram till 1996. Sedan kan vi börja minska den -- om vi får en tillväxt som råkar ligga på 4 %. Hur det skall gå till har man ingen uppfattning om. Det besked som de arbetslösa får av regeringen är: Vänta och se, det kanske blir bättre! Medan man väntar föröds statsfinanserna och fördärvas det som är grunden i välfärdssamhället. Ingen kommer undan arbetslöshetens kostnader, ingen! Ni som sitter här och har era arvoden, vi som är ute i samhället och möter människor som har jobb, alla kommer vi förr eller senare att drabbas av arbetslöshetens gissel, eftersom den skär rakt igenom. När de stänger daghemmet Blåkullan, när platserna på ålderdomshemmen blir sämre och färre, när skolans resurser tas bort, är det ett uttryck för det statsfinansiella förfall som har sin rot i arbetslösheten. Ingen kommer förbi detta. Den drabbar oss alla. Samhalls framgångsrike chef Gerhard Larsson skrev i Dagens Nyheter i veckan följande beskrivning av Sverige i dag. Jag vill läsa in detta till riksdagens protokoll, för det är en utmärkt sammanfattning av det problem vi gemensamt har att lösa. ''I vår kommer i stort var femte svensk i arbetsför ålder att stå utanför arbetslivet, 375 000 öppet arbetslösa, 250 000 i olika tillfälliga åtgärder och 410 000 förtidspensionärer. I högre åldersgrupper blir siffrorna än mer svindlande. I gruppen 60--64 år är det hela 55 %, alltså mer än varannan, som står utanför arbetslivet. Det senare är ett oerhört slöseri med kunskaper och erfarenheter.'' Det är också ett sätt att beskriva Sverige. Härifrån talarstolen beskrivs Sverige annars som ett land där vändpunkten nu har kommit. Dessa människor skådar ingen vändpunkt. De har fått beskedet att arbetslösheten kanske börjar gå ner 1996. Visst har vändpunkten kommit på börssidorna -- det har vi alla sett, och det gläds vi åt -- men den har inte kommit vid köksbordet där hemma. Svenskarnas vardag är fortfarande präglad av arbetslöshet, och vi upplever stora orättvisor i fråga om hur bördorna fördelas. Det är den verklighetsbilden, den gigantiska arbetsuppgiften, som den politiska debatten handlar om och som valrörelsen kommer att gälla. Jag är glad att vi inför valrörelsen har med oss den förutsättning som ett Europaavtal ger oss. Jag är nämligen övertygad om att vi kommer att kunna lösa dessa stora uppgifter, men vi skall göra det tillsammans med andra i Europa. Jag tror att det är en förutsättning för att vi snabbt skall kunna pressa tillbaka arbetslösheten. Det innebär inte att nationell politik är oviktig -- tvärtom. Den nationella politiken måste skärpas, just därför att vi förhoppningsvis får tillgång till ytterligare ett redskap. Och i den nationella politiken står alternativen mot varandra: regeringen säger att man skall vänta till 1996, och vi säger att man skall börja att minska arbetslösheten nu.

Herr talman! Ibland tror jag att jag sitter i kyrkan när jag är här, och jag undrar varför. Det är inte bara därför att man får höra samma gamla psalmer, utan det är också därför att man mera hör tonen från politikens biskopar. En av dem hörde vi alldeles nyss. Jag tänkte avbryta den här seansen och tala om Sveriges finanser i denna finansdebatt. Statsskulden galopperar. De som är intresserade kan titta i tidningarna i dag. I Svenska Dagbladet finns beloppet utskrivet -- ni hickar nog till när ni ser det. Statsskulden galopperar vidare mot 2 000 miljarder år 1998! Det talar ni inte så gärna om. Budgetunderskottet är förmodligen den största av alla ungdomsfrågor. Det talar ni inte om. Vad tror ni att ungdomarna säger om några år? De kommer att säga: Vad sysslade ni med 1994? Då kommer ni att säga: Vem? Jag? När då? Vi var ju överens! Ja, men vem var ansvarig? Det var ingen som var ansvarig. -- Eller hur? Ni har fått rapporter från OECD, Lindbeckkommissionen, ESO, IMF, Världsbanken och vad ni vill. Den ena efter den andra säger samma sak, och alla vettiga människor som tittar på Sveriges finanser säger samma sak: Höj inte skatten, men sänk utgifterna! Det är absolut nödvändigt. Och det måste ske nu! Lyssnar ni? Absolut inte. I en ganska tragikomisk budget, som finansministern har lagt fram, finns besparingar på 3,5 miljarder kronor, samtidigt som utgiftsökningarna är av ungefär samma omfattning. Det är ingenting. Allt detta sker medan skulden galopperar vidare. Den ekonomiska profeten Gudrun Schyman brukar tala om att ''vi tar de pengar vi har och satsar dem någonstans''. Det är tvärtom riksdagens allvarligaste uppdrag att inte ta de pengar som vi inte har och inte satsa dem på en massa saker som vi inte har råd med. Så ser det ut. Vi har från Ny demokrati riktat en uppmaning till regeringen, att komma igen och visa hur man skall kunna spara 30 miljarder kronor, att få ned utgifterna från 531 till 500 miljarder kronor. Är det omöjligt? Eller hur är det, fru finansminister? Kan ni inte, orkar ni inte, eller vill ni inte? Är det fysiskt omöjligt att göra en sådan sak? Varför är det bara alla andra, utom Sveriges politiker, som kan tala om hur det är och hur det skall gå till? Det är klart att det inte är omöjligt att spara 30 miljarder, om man driver en rörelse som hela Sverige med 170 miljarder i förlust. Tror inte ni i regeringen och ni socialdemokrater att man måste återställa budgetbalansen inom en konjunkturcykel? Vad säger t.ex. P-O Eriksson, ordförande i finansutskottet? ''Då säger vi så'', brukar han säga och svinga sin klubba när utskottet har möten. Kom igen nu och säg något vettigt här! Det skulle jag gärna vilja höra. Vi har föreslagit besparingar på 38 miljarder kronor. Titta på dem! Det är vår broms. Vi har visserligen gasat också, så att nettot blir mindre. Min personliga uppfattning är den att dessa gasningar kanske inte behövs nu, därför att konjunkturen vänder. Där finns det alltså 38 miljarder kronor. Om vi inte bromsar nu blir det nödbroms sedan, och då kommer det att vara någon annan som drar i den. Vid ett tidigare tillfälle gick jag igenom vad 172 miljarder kronor är, och det är kanske tröttande för kammaren att åhöra detta igen. Men jag kan redovisa det i den här formen: Det är 17 miljarder i barnbidrag, 7 miljarder i bostadsbidrag, 39 miljarder i kommunal barnomsorg från staten, 18 miljarder för föräldraförsäkring, 14 miljarder för arbetsskadeförsäkring, 17 miljarder för den statliga delen av sjukförsäkringen, 10 miljarder för polisen, Det är 172 miljarder. Det är det som vi går back med, herr talman. Detta underskott på 172 miljarder kan bli vår räntekostnad om ett par år. När vi har 2 000 miljarder i statsskuld är de 172 miljarderna räntekostnad. Då skall svenska folket betala lika mycket i räntor som kostnaden för allt det som de får i dag. Så allvarlig är situationen. Jag tycker att man här inne skall ägna mer uppmärksamhet åt folket, åt skattebetalarna. Det är de som står för fiolerna. Det är ingen lösning att gå till dem och säga: Ni skall stå för fler fioler, ni skall betala mer, era rackare! Kom loss nu! Än har ni pengar kvar! Det finns ett sätt: Höj skatten för alla med 28 procentenheter för hela svenska folket! -- Då dör ju landet. Det måste alltså sparas i stället. Jag har ställt frågor, och jag brukar aldrig få svar. Men jag kan försöka ställa dem fyra gånger, så kanske jag får svar. Skall fru Wibble få balans i statens affärer genom att spara 3,5 miljarder om året? I så fall skulle hon få sitta kvar i 100 år. Skall ni komma med de tuffa åtgärderna efter valet, som socialdemokratiska regeringar och andra brukar göra? Före valet är ni skraja och säger att det är så tjusigt, men efteråt kommer det fram, att ni kanske har ett program. Eller kommer det någonting i kompletteringspropositionen? Finansministern beskylls ju för att vara så tuff och inte flumliberal, och det skall hon ta som beröm. Vi skall höra om hon har någonting att komma med. Vi skall också höra om Socialdemokraterna har någonting att komma med. Jag lyssnade på herr Persson en kvart, men jag hörde inte så mycket just då. Men det kanske klarnar under dagen. Har ni tänkt på att Ny demokrati har rätt? Det är tur att det inte är så många i kammaren nu -- det här är ju så pinsamt. Vi har haft rätt i den finansiella politiken -- den som finansministern sade var så usel när vi föreslog att man skulle sänka räntorna, släppa kronan loss och göra starka finansiella besparingspaket samtidigt osv. Ni har inte bekymrat er för sådana saker. Jag är rädd för att vi i Sverige, med nuvarande typ av politiker, kommer att dö av vår godhet. Det är med ett leende fyllt av godhet som man iakttar det som sker i landet. Snacka om Snövit! Hon förbleknar, om detta över huvud taget är möjligt i sammanhanget. Vi hade rätt vad gäller flyktingpolitiken. Det är också en stor finansiell fråga. Kom ihåg det! I dag vet jag inte vad ni har att anmärka på den flyktingpolitik vi har lanserat, men vi har blivit beskyllda för allt mellan himmel och jord under tiden. Nu säger vi en annan enkel sak: Ge dispens från LAS, arbetsrätt m.m. för alla företag som har mindre än 25 anställda! Det kostar ingenting. Men ni vågar inte göra en sådan sak. Ni tar inte chansen att komma i gång med detta. Kan någon svara på frågan, vad det vore för fel att göra det försöket? På samma sätt som vi har öst på om flyktingpolitiken kommer vi att driva frågan om organisationsbidraget, både inifrån denna kammare och utifrån. Vi kommer att vinna den frågan också -- det kan jag tala om för er! Den är ju sjuk! Vi ger 14 miljarder kronor i stöd till organisationer. Det har kommit avslöjanden som borde få många i den här kammaren att verkligen skämmas. Vi kan ju se vart dessa pengar går och vilka metoder man använder för att få tag i dem. Det är era egna organisationer som har gjort det, ungdomsorganisationer, t.ex. Jag känner en skäggig gammal man som hela tiden får post från Grön ungdom. Han anses vara med i Grön ungdom för att den organisationen skall få bidrag. Detta är förfärligt! Det är stöld av medel, en stöld som begås av organisationer som står er nära. Det är ytterst anmärkningsvärt! U-hjälpen är en liknande fråga som vi har tagit upp. När vi för en debatt om Sveriges finanser -- vad är det som säger att vi skall göra som regeringen har gjort och öka biståndet? Sverige är ett så rikt land, säger någon. Vad är det för definition på ett rikt land? Hur kan det vara rikt med en galopperande statsskuld? Vi lånar ju till detta! Jag vet inte om det handlar om hybris, dumhet eller ekonomiskt oförstånd. Man gör faktiskt inte så. Man borde inte få ge bort det man inte har, helt enkelt. Vi är satta här att representera Sveriges intressen, allmänintresset Sverige. Det har vi diskuterat tidigare i dag. Sedan har vi frågan om pengar till arbetsmarknadspolitiken. Det är så vi löser problemen. Vi löser problemen genom utbildning osv. -- tror vi. I själva verket skapar vi en massa hopplöshet. Om man frågar människor som utsätts för dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder visar det sig att de i allmänhet inte blir så väldigt uppeppade av dem. Vi talar om kompetenshöjande åtgärder. På det viset skaffar vi oss mer kompetenta arbetslösa. I själva verket är det andra saker som behövs: Europa, något som är högaktuellt, arbetsrätten, som jag tidigare har nämnt, och marknadsmässiga löner. Vad tror ni det beror på att arbetslösheten bland ungdomar är 25 % och mer på sina håll? Det är klart att det har något att göra med lönerna. Vi behöver också fungerande banker, och vi behöver vara ett attraktivt etableringsland över huvud taget. Om det inte vore på det här sättet så skulle vi ju kunna lösa Sveriges problem och gå hem härifrån efter att ha hällt en massa miljarder över Börje Hörnlund, eller hur? Då skulle han ordna det genom att skotta ut pengar genom fönstet för att bli av med dem. Han kan ju inte ens bli av med pengarna, men nästa år skall han få ännu mer. Han värjer sig mot dessa pengar. Att hålla på med sådant är givetvis ingen lösning. Inom arbetsmarknadspolitiken håller vi faktiskt på att bygga upp världens senaste och mest komplicerade planekonomi. Ta ROT-sektorn! Efter att ha snackat, förlåt, talat heter det, om ROT i två år börjar man komma i gång. Nu skall det bli av, minsann! Nu händer det antagligen litet grand, men det kommer för sent! Varför sker saker så ofta för sent? Jo, därför att det beror så mycket på vem som kommer med förslaget. En gång hade Socialdemokraterna och Ny demokrati samma förslag. Man skulle försöka komma överens, men det gick ju inte. Inte kan Göran Persson? Man måste gå ut i valrörelsen och säga att man aldrig har gjort det. Vad spelar det då för roll om 20 000 människor blir utan jobb? Politikerna rör sig här i kulvertarna. Nu skall man bygga ut kulvertsystemet så att politiker inte skall synas över huvud taget när de kommer in i riksdagen och springer omkring här. Det skall byggas ut över Mynttorget också. Jag skall komma tillbaka dit så småningom och bära banderoller, och då skall vi se vilka som kommer ut. Hur är det då med den svarta marknaden? Fusk för 150 miljarder kronor, och ingen vågar göra någonting åt det! Det finns ingenting i det italienska samhället som inte finns i Sverige. De ingriper, men det gör inte vi. Vi vågar inte ingripa. Kom ihåg att maffiavälden uppstår genom att samhället, dvs. de demokratiska institutioner man har, inte fungerar! Herr talman! Vi måste rationalisera den offentliga sektorn. Då säger alla: Stoppa rationaliseringarna där! Det är farligt! Men tittar man på statistiken ser man att det inte är i den offentliga sektorn vi har rationaliserat utan inom den industriella sektorn. Varför måste man då rationalisera inom den offentliga sektorn? Jo, tänk på vilka det är betalar den! Det är en skattefinansierad sektor. Vi måste hushålla med människornas, skattebetalarnas, pengar. Vi måste se till att de får mer för pengarna. Svårare än så är det inte. Vi har för många monopol. Hur många skall vi ha? kan man fråga sig. Svaret är mycket enkelt: Staten skall inte ha monopol på någonting utom på myndighetsutövning. Det är det staten är till för. Det tycker jag borde stå i grundlagen. I vårt utskott pågår just nu diskussioner -- vi har sällan debatter -- om konsekvensanalyser. Ny demokratis synpunkt är att varenda proposition som regeringen förelägger riksdagen skall vara försedd med en konsekvensanalys. Det skall alltså klart och tydligt framgå vad all tillgänglig expertis anser att konsekvenserna av det föreslagna beslutet skulle bli. Detta är oerhört viktigt. Dessutom har vi nu yrkat på att det inom finansutskottets ram skall finnas vad man skulle kunna kalla ett ekonomiskt råd, eller liknande. Det skulle vara en instans dit man skulle kunna skjuta över frågor av ekonomisk natur för att få dem bedömda och för att få konsekvenserna granskade. Det är just konsekvenserna av vårt handlande vi måste se mest på. Detta instrument skall naturligtvis vara tillgängligt för minoriteten. Majoriteten kan ju alltid pressa igenom sina grejer på sedvanligt sätt.

Herr talman! Det var ett engagerat anförande som herr Wachtmeister höll. Jag slås bara av bristen på konsekvens och logik. Det finns mycket av det han säger, i hans kritik av regeringen, som faktiskt är riktigt. Men alla i denna kammare vet ju att regeringen sitter kvar just för att Wachtmeister har stött den. Den ekonomiska politk som han dömer ut har varit möjligt att få igenom i riksdagen just därför att Wachtmeister har röstat ja till den. Så ser det ut. Alla minns hur det var i höstas när regeringen var trängd. Då sprang Wachtmeister nattetid till Finansdepartementet för att förhandla fram en lösning, som gjorde att regeringen fick igenom sina förslag. Wachtmeister är Wibbles springpojke. Så har det varit hela tiden. Sedan kan han stå i talarstolen och gasta. Det finns dock en fråga där Wachtmeister ännu inte har fallit pladask. Det är frågan om vårdnadsbidraget. Jag fick ett mycket tydligt besked av Dan Eriksson i Stockholm i den allmänpolitiska debatten. Jag skulle vilja ha det beskedet upprepat av Wachtmeister, eftersom man ju inte kan vara tvärsäker på att Ny demokrati är en homogen grupp. Kommer Ny demokrati att släppa igenom det vårdnadsbidrag som regeringen planerar, eller tänker Ny demokrati stå fast vid uppfattningen att vårdnadsbidraget skall vara finansierat innan det går till riksdagen?
Herr talman! Herr Persson slås av bristen på konsekvens. Så småningom kommer han, i något slags resonemang, fram till att regeringen inte borde sitta kvar, eftersom Ny demokrati på ett felaktigt sätt har hjälpt regeringen att sitta kvar. Jag försöker alltid att vara tydlig, herr Persson. Låt mig därför säga: Regeringen sitter kvar därför att ni är sämre. Jag vill erinra om den 10 mars förra året. Det är nästan prick ett år sedan. Då var det kalabalik här inne, vill jag lova. Alla gömde sig bakom att det handlade om delpensionen, men det handlade om att vi yrkade avslag på hela regeringens ekonomiska politik. Vilka var det då som sprang runt som skållade råttor och till sist föreslog att ärendet skulle återremitteras till utskottet? Jo, det var Socialdemokraterna. Förlåt uttrycket, det är Socialdemokraterna som brukar tala om skållade råttor. Göran Persson säger att jag är Wibbles springpojke. Då kan jag bara säga att hon i så fall har ett väldigt otrevligt sätt mot sina anställda. När det gäller vårdnadsbidraget har vårt besked gång på gång varit detsamma. Vårdnadsbidraget skall i pengar och i tid totalt finansieras inom familjepolitikens ram. Jag nämner tiden, eftersom det finns planer från regeringen på att finansiera åtgärder som börjar gälla 1994 med sparåtgärder som i sin tur börjar gälla 1996 osv. Det är helt oacceptabelt. Vi är kristallklara på den punkten, herr Persson. Jag svarar gärna på fler frågor.
Herr talman! Jag ställer gärna fler frågor till Ian Wachtmeister. Av replikens stapplande inledning att döma verkade han litet överraskad över att bli tillfrågad, men så smånigom tog det sig. Det blev ett något så när klart besked. Jag vill också av Wachtmeister veta hur det ligger till med nivån på vårdnadsbidraget. Regeringen har talat om 2 000 kr. Ni har sagt att det minst skall vara 4 000 kr. Är också det ett oomkullrunkligt ställningstagande av Ny demokrati?
Herr talman! Jag är inte särskilt överraskad över att få frågor. Jag tycker att det är trevligt. Om herr Persson vill lära mig hur man skall tala kan vi talas vid efteråt. Om jag får några lektioner kan även jag låta som en biskop, även om det nu är litet sent påtänkt för min del. Innan jag svarar på frågorna vill jag, herr talman, leda i bevis ett annat karaktärsdrag, nämligen min försumlighet. Jag glömde tidigare att yrka bifall till våra reservationer 2, 4 och 6. Detta säger jag inte för att förvirra herr Persson. Jag skall svara på hans fråga som handlar om huruvida vårdnadsbidraget skall vara 2 000 kr eller 4 000 kr. Vi tycker att det är bättre att höja bidraget till 4 000 kr och att det fortfarande totalt skall finansieras inom familjepolitikens ram. Det är fullständigt fel att öka kostnaderna inom familjepolitiken. Vi har däremot inte ställt detta som ett villkor och sagt att bidraget skall höjas till 4 000 kr och att vi i annat fall inte går med på det. Vi har sagt att det vårdnadsbidrag som föreslås till hundra procent skall vara finanseriat inom familjepolitiken. Det är det tillnärmelsevis inte. Därför kan jag inte tänka mig att något vårdnadsbidrag går igenom.

Herr talman! Jag har nu hört liknelser. Man har kallat varandra olika saker, t.ex. för biskop. När jag satt här och lyssnade tyckte jag att föregående talare också lät religiös, som en väckelsepredikant i ett tält. När jag sedan tänkte efter tyckte jag egentligen att de båda föregående talarna lät som helt vanliga politiker. Det var en mycket traditionell socialdemokrat och en mycket traditionell högerman, med den skillnaden att han är litet roligare än högerpolitikerna brukar var. Politiken är dock inte rolig. Den är allt annat än skojig. Själv är jag en vanlig vänsterpolitiker. Jag skall vara litet trist i början; jag skall inleda med en sammanfattning av vad Vänstern står för just nu. Vi har ett mycket enkelt och rakt budskap: Behåll de viktiga jobben! Skär inte ned på vård, skola och omsorg! Detta är en uppmaning som jag riktar till riksdagens ledamöter i kammaren och i rummen framför TV-apparaterna. Kanske riktar jag uppmaningen allra främst till Sveriges kommunpolitiker. De flesta av de kommunpolitiker som styr i Sverige är borgerliga. Det är riktigt att behålla de viktiga jobben i vården, skolan och omsorgen. Det är en uppfattning som jag tror att jag delar med det svenska folket. Det finns säkert flera politiker i flera partier i denna kammare som har samma uppfattning som jag har. Men när det gäller konkreta förslag är Vänsterpartiet mer ensamt. Vi behöver bli fler som säger det självklara, dvs. att det är dags att slå vakt om de viktiga jobben i skolan, vården och omsorgen. Detta är ett viktigt och trist budskap för vissa, men det är ett oerhört glädjerikt budskap för dem som behöver denna omsorg och omtanke, detta stöd och de jobb vi då kan bevara. Herr talman! I förra veckan avlöste opinionsundersökningarna varandra. Höstens val skulle bli en rysare, enligt instituten. Det är i värsta fall lika spännande som OS-finalen i ishockey. Det är en spänning som gäller guldmedaljen, finansministerposten, och vilka som skall spela i politikens A-grupp. Vi utgår från att vi kommer att spela i A-gruppen i den här kammaren på ett konstruktivt sätt. Vi gör det inte genom att vara bäst i den gren som vi kan kalla läktarkritik utan genom att vi har förslag som ger Sverige möjlighet att bygga välfärd. Herr talman! Vi politiker behöver inte frossa i beskrivningar av arbetslöshet och budgetunderskott. Väljarna känner till de problemen. Jag behöver inte recensera regeringens politik. Den talar för sig själv. I lagsporterna sägs det att man skall se målet och inte målvakten. Det var den inställningen som gav guldmedaljen i Lillehammer. Det är den inställningen som är Sveriges framtid. På 1980-talet sade man att Sverige skulle harmoniseras med Europa. Riksdagen såg till att det blev så. Måluppfyllelsen är nästan total. I dag har Sverige samma arbetslöshet och lika stora underskott som man hade i EG-länderna. I dag, när vi står på randen till EU, lanseras nya idéer. Nu föreslås det att vi skall kopiera USA-modellen. Det är en lösning med låga skatter, en liten offentlig sektor och en stor privat tjänstesektor med låga löner. Den lösningen har gett många i USA ett stort välstånd och relativt låg arbetslöshet. Det är riktigt, men bakom statistiken döljer sig förfärande orättvisor och fattigdom, ett kallt samhälle helt enkelt. Vi i Vänstern litar på det sunda förnuft -- det är en annan här i kammaren som brukar använda det ordet -- som säger att det statistiska välbehaget av att ha en fot på spisen och en fot i issörjan inte är något att ha. Vi har en annan modell. Det är en modell som bygger på en uthållig utveckling och en ekonomisk tillväxt som inte förbrukar människor och miljö. Då gäller det att utnyttja tillgångarna klokt. Vår viktigaste tillgång, herr talman, är inte längre malmen och skogen; det har det kanske aldrig varit. Sveriges viktigaste tillgång är vi själva. På en valaffisch skrev VPK en gång: varje människa är en tillgång. Den insikten står fast. Därför är arbetslösheten ett sådant slöseri. Varje människa i arbete innebär att vi bygger välfärd, både för den enskilde och för helheten. Varje människa i arbete är ett slag mot budgetunderskottet. Detta är utgångspunkten för våra förslag i den ekonomiska politiken. ''Utskottet ser förslagen i motion Fi206 som typiska exempel på traditionell vänsterpolitik.'' Herr talman! Utskottets ordförande! Jag får tacka för detta beröm. Vi står nämligen för en traditionell vänsterlinje. Men vi står inte för någon reprispolitik. Vi ställer inte ut några löften om snabba genvägar, någon stor plan, någon ny plan eller någon kvickfix som skall lösa alla svåra problem. Vi håller i stället en traditionell vänsterlinje anpassad till ett nytt samhälle. Vi tror inte att stat och kommun är lösningen på alla problem. Vi längtar inte tillbaka. Vi vill ge svängrum för det man kallar det civila samhället. Men vi vägrar att riva ned bara för nedrivandets egen skull för att ge plats för nyliberala experiment. Det finns en sak som sägs i EU som är ganska klok -- det hörde säkert Anne Wibble när hon var i Bryssel --, nämligen att man inte skall laga saker som inte är sönder. Därför skall man sluta riva ned i kommunsektorn. Vår politik utgår från klassiska begrepp -- frihet, jämlikhet och broderskap. Det är en utgångspunkt som håller än i dag. ''Broderskap'' borde dock kanske bytas ut mot det bättre begreppet ''solidaritet''. Vi tror att demokrati och delaktighet skapar ett bättre samhälle. Vi tror inte att en rättvis fördelning bara är en lyx för goda tider utan en grund för en effektiv produktion. Det betyder att marknadens frihet är bra, men inte överallt och inte jämnt. I dag kommer riksdagen säkert att godkänna regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. Det är fråga om riktlinjer från en regering som säger att man fortfarande går den enda vägen. Det är en regering som tycks ha tagit till sig kampsången från ishockeylaget: Vi gjorde rätt, vi gjorde rätt. Skillnaden är att allt gick snett. Det är snett nu. Vi har redovisat ett alternativ. Det är ett alternativ både för akut krisbekämpning och för en långsiktigt hållbar utveckling. På grund av ännu en devalvering går industrin nu mot goda konjunkturer. Men på andra områden syns ingen ljusning. Det gäller sjukvården, skolan och byggsektorn. Därför föreslår vi mera pengar till kommunerna -- ungefär fem miljarder. Vi föreslår mera pengar till byggsektorn i form av ett s.k. ROT program på cirka tre miljarder. Detta är vad vi föreslår. Regeringen talar om att det skall bli fler ''riktiga'' jobb. Man talar om att kommunsektorn måste minska. Jag anser att det är riktiga jobb att vårda, utbilda och bygga. Det är riktiga jobb även om arbetet inte sker i privat regi och i vinstsyfte. Det är viktiga jobb som utförs inom förskolan, grundskolan och äldreomsorgen. Jag tror inte att någon vare sig vågar eller vill säga emot mig i den här frågan. Därför skall ni i finansutskottet sluta med att i riksdagshandlingarna benämna vissa jobb som riktiga och vissa andra jobb som något annat. Det här språkbruket skall bort från både propositioner och betänkanden. Herr talman! I dag behöver vi en arbetsmarknadspolitik som satsar på att aktivera för framtiden genom utbildning i stället för att passivisera genom kontantstöd. När majoriteten skriver att en begränsad ersättningsperiod innebär ett ''incitament'' för den arbetslöse att söka arbete är det direkt cyniskt. Det är ungefär lika begåvat som att säga att bästa sättet att lära någon simma är att slänga vederbörande i sjön. Vissa lär sig då att simma medan andra sjunker. Vi behöver också en näringspolitik. I dag driver AMS i praktiken den näringspolitik som återstår, medan Näringsdepartementet i det närmaste fungerar som ett försäljningskontor. Vi i Vänsterpartiet ser småföretagen som en viktig del i näringspolitiken. Vi kräver att riksdag och regering agerar mot bankerna så att småföretagen får rimliga kreditmöjligheter. Vi säger att AP fonderna bör få ökad rätt att placera i aktier. I vår motion har vi anvisat en miljard för att stödja För att trygga en uthållig utveckling krävs förnyelse. Vi behöver en ny industristruktur. Vänsterpartiet har föreslagit framtidsfonder för en återindustrialisering av Sverige. Det krävs en ny arbetsorganisation, demokrati i arbetslivet och en miljöomställning av industriproduktionen. Det nya kunskapssamhället som vi går in i kräver storsatsningar på utbildning och investeringar i en ny infrastruktur för informationsteknologi. Om vi skall klara av att få ned arbetslösheten på en rimlig nivå så måste arbetstiden kortas. Regeringen säger att arbetslösheten kan halveras ungefär med fyra procents tillväxt under andra halvan av 1990 talet. Men hur skall arbetslösheten kunna halveras samtidigt som allt fler friställs från kommunerna, den genomsnittliga arbetstiden ökar och allt fler träder ut på arbetsmarknaden? Det är förvisso, herr talman, en tuff uppgift att förkorta arbetstiden. Men det är nödvändigt med en reducering för att varaktigt få ned arbetslösheten. Därför föreslår Vänsterpartiet en fond på en miljard för att börja finansiera försök med kortare arbetstid. När det gäller budgeten för 1994/95 har vi redovisat ett radikalt och realistiskt alternativ. Vi har förslag för 150 000 nya jobb och 30 000 utbildningsplatser. Vi har redovisat finansiering för återställd A-kassa, höjt pensionstillskott och 80 % i ersättning till långtidssjuka. Vi kan redovisa samma utfall på statsbudgeten som regeringen. Vi har gjort det utan att, som Socialdemokraterna har tvingats göra, ha kalkylerat med extra skatteinkomster från s.k. Vår budgetpolitik för resten av 1990-talet kommer att följa samma princip -- en politik för att skapa fler jobb och för att minska underskotten. Men man kan inte förlita sig på att mindre arbetslöshet skall lösa budgetproblemen. Det behövs också skattehöjningar och besparingar. Skattehöjningar skall läggas ut så att tillväxten inte hämmas, och besparingarna skall fördelas så att de som har det sämst inte drabbas. När det gäller insikten om att det behövs besparingar är alla riksdagspartier överens. Vi är oense om när det gäller hur och när. Det råder ingen tvekan om att det behövs besparingar. Vi är också oense i skattepolitiken. Vi i Vänstern säger att det krävs högre skatter på kapitalinkomster och bolag. Vi talar om en skatteväxling där högre skatt på energi och miljöpåverkan används för att sänka skatten på arbete. Att skapa utrymme för att allmänt sänka skatten på arbete är vida bättre än avdragsrätt för privata tjänster, s.k. pigavdrag. Herr talman! En grundbult i regeringens politik när man fick makten var sänkt skatt. I praktiken har regeringen inte sänkt skatterna. I stället har man fördelat om skattebördan från kapital till arbete. Vad säger regeringen i dag? Är det slut på talet om sänkta skatter? Vad säger socialdemokraterna om skattepolitiken under 1990-talet? Det är lika oklart. Det tycks dock växa fram en enighet mellan regeringen Bildt och Socialdemokraterna om att man skall genomföra ett slags skatteväxling under 90-talet. Det skall vara en växling där skatter och arbetsgivaravgifter byts mot egenavgifter. Ett sådant byte är vi i Vänsterpartiet starkt kritiska till. Att byta skatt mot egenavgift innebär att man tar in pengar från löntagarna på ett sätt som gynnar höginkomsttagare och missgynnar låginkomsttagare. Då är skatter och vanliga arbetsgivaravgifter ett mycket rättvisare system. Jag kan inte förstå varför inte också Socialdemokraterna inser denna enkla sanning. Herr talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring under mom. 1,2,3,7 och 8. Herr talman! Denna debatt är en avstamp för valdebatten. Vilka alternativ kan vi se? I dag finns ett mått av samsyn mellan Socialdemokraterna och oss i Vänsterpartiet på den ekonomiska politiken. Vi skiljer oss på många punkter. Det gäller t.ex. EU och Öresundsbron, och vi har skilda uppfattningar om nivån på arbetslöshetsförsäkringen. Men på viktiga områden finns en tillräcklig grund för att vi skall kunna samverka kring en radikal politik. Jag hoppas och tror på en sådan samverkan efter valet i höst. Det finns också andra alternativ. Men mera av regeringen Bildt är inget bra alternativ. Så finns det de som hoppas på ett mellanting -- en samverkan mellan Socialdemokraterna och Westerbergs folkparti. Men finns det någon grund för en sådan samverkan. Det får den här debatten utvisa. Jag betvivlar det, om man skall döma av debattinläggen. Jag får hoppas att Göran Persson blir finansminister efter valet. Jag kommer inte att känna mig trygg och lugn då, men jag kommer att känna mig något tryggare för att de viktiga jobben skall finnas kvar. Diskussionen mellan oss, Göran Persson, kan vi inleda redan i dag. Vad anser ni socialdemokrater om kommunernas ekonomi? Hur skall kommunerna kompenseras för den höjning av grundavdraget som ni föreslår?
Herr talman! Jag vill instämma i ett viktigt avsnitt i Bäckströms anförande. Det gäller det slappa talet som regeringen sprider omkring sig om ''riktiga'' jobb. Det är naturligtvis djupt kränkande för de människor som finns i den offentliga sektorn och för dem som befinner sig i olika arbetsmarknadspolitiska insatser. De gör också en samhällsgärning och nog så goda dagsverken. Det är oerhört viktigt att det talet förs åt sidan. Vidare har vi frågan om kommunernas ekonomi. Regeringen skall återkomma i kompletteringspropositionen i denna fråga. Vi kommer vid det tillfället att redovisa vårt alternativ till regeringens förslag. Dessutom finns det en parlamentarisk utredning som nu ser över statsbidragssystemet för såväl kommuner som landsting. Där räknar jag med att de långsiktiga förslagen blir klara i höst. Vidare har vi frågan om vårt förslag att inte höja skatten för löntagare under 1994. Det sker genom att vi går emot regeringens förslag till försämrat grundavdrag. En partikamrat till Bäckström tog upp denna fråga i debatten i februari månad. Men förslaget skall kompenseras fullt ut för kommunerna genom att det får bli en statlig kostnad. Detta finns redovisat i vårt budgetalternativ.
Herr talman! Det är bra om detta sker. Men i Socialdemokraternas motion kan jag se att det har räknats med 3 miljarder. När regeringen införde sänkningen av grundavdraget räknade de med en nivå på drygt 4 miljarder -- som man lät kommunerna behålla. Det finns en differens på 1 miljard som är nog så viktig för kommunsektorn. Vi kan alltså förutsätta att ni från socialdemokratins sida kommer att lägga fram förslag som fullt ut kompenserar kommunerna. Det är det mest viktiga. Men det vore också klokt och bra att få reda på hur detta skall gå till. Detta är inte något som regeringen avser att göra, utan detta är något som redan har trätt i kraft för innevarande år. Jag är nöjd med denna sak. Men jag konstaterar att vi i Vänsterpartiet i våra förslag om kommunsektorn anslår mer pengar. Jag har hört att Socialdemokraterna delar uppfattningen i vår argumentation om vikten av att behålla de kommunala jobben. Men jag har inte hittat några medel i den socialdemokratiska motionen för att stärka kommunernas ekonomi. När kommer sådana medel? Vidare har vi frågan om egenavgiften. Är inte egenavgifterna, som de nu är konstruerade, sämre fördelningsmässigt än traditionella skatter och arbetsgivaravgifter? Instämmer inte Göran Persson i min analys på den punkten? Jag tror det, men jag är inte säker.
Herr talman! Bäckström har läst rätt i vår motion. Det finns inga löften i den motionen om ytterligare pengar till kommunerna. Där verkar Bäckström ha tillgång till mer pengar än vad vi har. Det gemensamma hot som finns mot kommunernas utveckling framöver ligger i den s.k. Nathalieplanen. Regeringen har som hörnpelare i sparprogrammet ytterligare stora nedskärningar i den kommunala verksamheten. Vi får väl anledning att senare i debatten återkomma till regeringsföreträdarna för att få svar på hur de tänker hantera Nathalieplanens besparingar på 35 miljarder fram till 1997/98 i den kommunala sektorn. Det är det verkligt stora hotet mot kommunerna. De olika typerna av egenavgifter måste skiljas ut. Vi har fört fram tanken att sjukförsäkringssystemet skall finansieras med hjälp av egenavgifter. Regeringen har satsat på egenavgifter i arbetslöshetsförsäkringen. Där har vi tyckt att arbetsgivaravgiften är ett bättre instrument och en bättre metod. Hur man klarar att utforma egenavgifterna, hur de görs avdragsgilla respektive hur förmåner i systemet beskattas kan ha stora fördelningspolitiska effekter. Vi är inte okunniga om det. Vi har också pekat på detta i vårt resonemang. Vi ser också att det i vissa försäkringssystem kan vara en fördel att ha en försäkringsmässig lösning med en egenavgift. På den punkten intar vi en resonerande attityd, hela tiden med utgångspunkten att slå vakt om det fördelningspolitiskt rimliga och riktiga.
Herr talman! Det är klokt att inta en resonerande attityd. Det försöker jag också att göra. Jag kan inte kategoriskt säga att vi aldrig kan komma till lägen där vi måste acceptera en egenavgift. Men jag menar att vi inte är där ännu. Den sjukförsäkringsavgift som ni socialdemokrater var med om att ta fram är ju avdragsgill. Då får den en dålig fördelningseffekt. Detta borde ni inte ha medverkat till. Det finns tid att backa och driva ett mer analytiskt arbete innan ni binder upp er till den typ av egenavgift som vi har sett. De egenavgifter vi har sett i sinnevärlden, och som ni har stött, är sämre än traditionella skatter och arbetsgivaravgifter. Detta är min poäng i denna debatt. Egenavgifter är till sin natur skattehöjningar. Det finns möjligheter att konstruera dem på annat sätt. Men de egenavgifter vi hittills har sett till är rena skattehöjningar. Vidare sägs det att vi har mer pengar. Ja, vi har föreslagit något högre skattehöjningar än Socialdemokraterna -- men inte påtagligt. Vi har föreslagit ungefär 10 miljarder för det kommande budgetåret. Men framför allt har vi föreslagit att våra pengar skall användas på annat sätt. Ni har föreslagit att stora resurser skall läggas på direktavskrivningar i industrin. Vi har sagt att vi kan tänka oss att resonera om det. Vi anser att det är ett trubbigt instrument. Det gäller investeringar som i alla fall skulle göras och även till extra insatta sådana. Ni använder 5 miljarder till detta. Vi vill använda 5 miljarder till kommunsektorn. Vi tror att det går att få ut fler i arbete med hjälp av våra insatser och därmed mer social trygghet. Sedan har vi föreslagit andra insatser för industrin, t.ex. 1

Herr talman! De senaste dagarna kommer att gå till historien. Först blev det ett blå-gult OS-guld i ishockey. Sedan var det gårdagens glädjande besked om att EU-förhandlingarna nu är i hamn. Jag har tidigare i dag haft möjlighet att ge en eloge till de svenska förhandlarna för ett mycket gott resultat. Fru finansministern har ju ingått i förhandlingsgruppen. Inför förhandlingarna ställde Centern upp tydliga krav inom bl.a. miljöområdet och regional och jordbrukspolitiken. Inom alla dessa områden har mycket goda resultat uppnåtts. Om den kommande folkomröstningen resulterar i ett ja -- vilket jag hoppas -- tar Sverige steget in som fullvärdig medlem i EU. Det kommer att stärka den svenska ekonomin. Den uppgång vi redan nu ser i ekonomin kommer att få ytterligare fart med hjälp av ett svenskt EU-medlemskap. Herr talman! Dagens finansdebatt inleddes med ett anförande av Göran Persson. På sedvanligt sätt var det en enda lång klagosång. Vi har tidigare hört Göran Persson hålla anföranden i kammaren och lärt känna hans klagosång och hans retorik. Men, herr talman, det är inte med retorik vi bygger framtidens samhälle. Jag tycker att i många delar av debatten har Göran Persson blivit retorikens fånge, men han har inte blivit lösningarnas försvarare eller idékläckare. Det är förresten roligt att se Göran Persson i riksdagen. Han dök ju upp när allt var klart i finansutskottet angående detta viktiga betänkande. De senaste årens dystra och nedåtgående trender har vänt till det positiva. Opinionsundersökningar visar att svenska folket har återfått framtidstron. Det visas på många sätt; bl.a. ökar försäljningen av nya bilar. Det brukar vara ett tecken på att folk vågar börja konsumera och investera. Allt fler villor och bostadsrätter finner nya ägare -- mycket tack vare en låg räntenivå. Investeringarna ökar. Företagens orderböcker fylls på nytt. Under 1980-talet levde många hushåll på lån och skulder. Nu sparar svenska folket, och de amorterar av skulderna från 1980-talet. Vi kan se att kronkursen har stärkts. Budgetunderskottet minskar. Detta visar Riksrevisionsverkets senaste budgetprognos som presenterades förra veckan. Inflationen är låg. Tidigare var inflationen 8--10 %. Nu är den 2--3 %. Tidigare var räntorna höga. Nu är de på den lägsta nivån sedan tiden efter andra världskriget. Marginalräntan har sjunkit sedan sommaren 1992. Bankernas utlåningsräntor har sjunkit, och det underlättar investeringar i bostäder, företag och maskiner. Ansvaret för villalånen blir lättare att bära för villaägarna. Tidigare flyttade företag och investerare utomlands. De trodde inte på Sverige som företagsnation. Nu flyttar företagen hem produktionen, och investeringarna tar fart. Sverige har bytt fil vad gäller den ekonomiska politiken. Förutsättningarna för en fortsatt förbättrad ekonomi är nu bättre än på mycket länge. Därför är det så viktigt att vi håller fast vid den strategi som regering och riksdag lagt fast för den ekonomiska politiken för åren framöver. Det finns dock allvarliga problem i ekonomin. Det ljusnar visserligen för Sverige, men den höga arbetslösheten förmörkar bilden. Men även på arbetsmarknaden kan vi skönja ljuspunkter; varslen minskar och antalet nyanställningar ökar. Inte minst visar de förändringar som gjorts vad gäller småföretagarpolitiken goda resultat. Ett annat orosmoln är statsskuldens utveckling. Det är mot den bakgrunden nödvändigt med reformering av ekonomin, av transfereringssystemen, med det saneringsprogram som riksdagen lagt fast skall genomföras fullt ut. På så sätt kan vi minska budgetunderskottet, minska upplåningen och därmed också minska statsskulden. Vi behöver en uthållig ekonomisk tillväxt. Det är nödvändigt för att vi skall kunna minska budgetunderskottet, betala av på statsskulden och klara välfärdssamhällets åtaganden. Bruttonationalprodukten utvecklas nu åter i positiv riktning, efter några år med minustecken. Enligt samstämmiga beräkningar av bl.a. Konjunkturinstitutet växer BNP. Under 1994 väntas ökningen bli ca 2,5 % och för 1995 väntas ytterligare ökning. Jag ser gärna att den blir större än förväntat. Utan ekonomisk tillväxt får vi inte resurser till sjukhus, daghem, skola eller hemservice. Men, herr talman, ekonomisk tillväxt får inte vara ett mål i sig utan bör vara ett medel för att slå vakt om välfärdssamhället. Det är viktigt! Hög ekonomisk tillväxt får inte gå ut över miljön eller ändliga energi och naturresurser. Den högre tillväxt som vi eftersträvar måste vara miljömässigt riktig för att vi skall få en stabil och uthållig ekonomisk utveckling, som det står i finansplanen: En minskad statsskuld får inte bytas mot en ökad miljöskuld! Centern värnar miljön. Herr talman! Den viktigaste politiska frågan på både kort och lång sikt är att skapa riktiga och bestående jobb. För att åstadkomma riktiga, varaktiga arbeten krävs ett ordentligt företags och investeringsvänligt klimat i vårt land. Vi ser nu hur företagandet börjar komma i gång igen. Förra veckans rubriker i massmedia var exempelvis ''Nickan behöver nyanställa''. Det kunde vi läsa i Smålandsposten. En annan rubrik löd: ''20 nya jobb på Autoliv''. Det var Göteborgs Posten som skrev det. Sådana rubriker ser vi nu dag efter dag i våra tidningar. Märker inte Göran Persson det när han åker runt i landet, vilket han ju gör när han inte är här i riksdagen? Märker han inte det när han ser rubriker och läser tidningar runt om i landet, eller är han bländad och bedövad av kampsångerna från socialdemokraternas Folkets hus landet över. Under den här mandatperioden har regering och riksdag skapat nya regelverk och bättre förutsättningar för företagen, förutsättningar som framför allt främjar de mindre och medelstora företagen -- egenföretagarna. Det är där tillväxten i näringslivet i hög grad ligger. Regeringen har gjort genomgripande förändringar för att förbättra klimatet för företagen. Riskkapitalförsörjningen har förbättrats. Nyföretagarlån har införts. Hämmande lagar och regelverk har tagits bort. Utvecklingsfonderna har omvandlats för att kunna ge småföretagen ännu bättre service och hjälp i framtiden. Vi har genomfört skatteförändringar som gjort upp med socialdemokraternas tidigare så småföretagsfientliga skatteförslag och politik. Det ger nu resultat, även om de stora framgångarna kommer att märkas först om något år, detta förutsatt att Göran Persson icke blir finansminister efter årets val -- i så fall skall ju det mesta återgå till Förvisso blir det lönsammare att äga aktier, men det är ju så vi vill få fram nytt riskvilligt kapital, inte via löntagarfonder eller avgifter på annat sätt. Förvisso blir det lönsammare att genomföra generationsskiften i företag. Det är ju så vi vill att det skall gå till, inte genom att företagen vid generationsskiften säljs till investmentbolag eller köps upp på annat sätt, eller att företagen i värsta fall läggs ned. Det är viktigt! Nu möter vi 2000-talet med en politik för företagande, utveckling och investeringar i industrier, i ny teknik, i kommunikationer, i infrastruktur samt i utbildning och forskning. Det skapar trygghet för människorna, såväl för löntagarna som för företagarna. Det skapar livskraft i hela landet, både i storstaden och på landsbygden. Det är en politik som bygger på långsiktighet och stabilitet. Det behövs mycket i politiken för att en ekonomisk politik skall vara framgångsrik och hålla över tiden. Det krävs att den är stabil. Vi får inte byta fot från den ena dagen till den andra. Ibland undrar jag vilken verklighetsbild socialdemokraterna har. Deras förslag saknar ofta långsiktighet och konsekvens. Beskeden från socialdemokraterna är exempelvis ofta: Stoppa! Riv upp! Återställ! Tillsätt en kommission! Tillsätt en utredning! Ibland talar de förvisso om behovet av stramhet i finanspolitiken. I deras förslag ser vi ofta något helt annat. I fråga efter fråga ger socialdemokraterna motsägelsefulla besked. Det gäller t.ex. arbetslöshetsförsäkringen. Först säger de nej till varje förändring, sedan kommer en rejäl demonstration med löften om att förändra de nivåer i arbetslöshets och sjukförsäkring som riksdagen har fattat beslut om. Sedan säger de ja, därefter är ''bortförklaringskarusellen'' i full gång. Arbetsrätten är ett annat område. Först har man en socialdemokratisk småföretagarriksdag med löften om förenklingar, därefter säger man nej till varje förändring. Sedan kommer uttalanden som: Vi river upp tidigare fattade beslut om vi kommer till makten. Ena året skall momsen höjas. Sedan skall den sänkas. Socialdemokraternas många och olika förslag om momsen liknar en färd på en berg och dalbana. Är det någon som tror att det är med en sådan politik som Sverige får i gång jobben, får i gång investeringarna och skapar välfärd, stabilitet och uthållighet? Mycket av socialdemokraternas politik, som vi i dag ser den presenterad, går igen till 1980-talet. Konsekvenserna av den politiken har svenska folket fått känna av tidigare. Svenska folket känner av den även i dag. Vi vet vad den betyder, nämligen koncentration, avfolkning av landsbygden, inflation och höga räntor. Att nu, i en starkt förändrad värld, åter söka föra samma politik ter sig inte särskilt genomtänkt. För att låna ett citat från en högt uppsatt EU-politiker som kan vara aktuell under dessa dagar: ''Att synda en gång är mänskligt, men att fortsätta synda är okristligt.'' Nya riktiga jobb skapas inte genom att vi höjer skatterna för företagen eller genom att vi försämrar villkoren för riskkapitalförsörjningen, vilket socialdemokraterna föreslår. Det fungerade inte under 1980-talet; det fungerar inte heller under Inte heller är ökad konsumtion genom nya lån med höga ränteavdrag och minskat sparande rätt väg för att skapa nya jobb i framtidens Sverige. Inte heller skulle Göran Perssons förslag om direktavskrivningar av investeringar leda till några fler arbetstillfällen. Det skulle bara leda till ett ökat budgetunderskottet. Risken skulle vara uppenbar att främst de stora och vinstrika exportföretagen skulle dra nytta av avskrivningsmöjligheten. Det skulle ytterligare förstärka tudelningen mellan de utlandsinriktade företag som redan i dag arbetar under gynnsamma betingelser och de företag som arbetar på hemmamarknaden. Direktavskrivningar skulle i princip bli en skattekredit i jätteformat till företagen. Varken pensionärer, ensamstående mammor eller förskolebarn gynnas av en sådan skatterabatt till företagen. Finansutskottet tillstyrker regeringens ekonomiska politik. Den ekonomiska politiken måste eliminera obalansen i ekonomin och skapa en hög, stabil och uthållig tillväxt för att därigenom åstadkomma nya riktiga jobb och trygghetssystem som är hållbara över tiden. En hög och uthållig tillväxt i näringslivet i kombination med en minskande arbetslöshet är nödvändiga förutsättningar för att de offentliga finanserna skall komma i balans. Det kommer att ta tid att återskapa starka offentliga finanser. Finansutskottet delar därför regeringens uppfattning att nya reformer som leder till utgiftsökningar måste kombineras med utgiftsminskningar inom lägre prioriterade områden. Likså bör man nu när den ekonomiska situationen lättar överväga att genomföra besparingsprogrammet i snabbare takt än planerat. Genom en fast ekonomisk-politisk kurs ger vi också rätt signaler till omvärlden. Ett tydligt politiskt agerande bidrar till att stärka trovärdigheten för Sveriges ekonomi -- detta är inte minst viktigt mot bakgrund av det avtal som Sverige i går träffade med EU. Det ger i sin tur möjlighet för fortsatta räntesänkningar och en förstärkning av kronkursen, vilket vi gärna ser. En bibehållen låg ränte och inflationsnivå garanterar riktiga jobb, boende till rimliga priser och en god välfärdsutveckling. Det är på det viset som Centern vill skapa trygghet, genom rättvis fördelning och en välfärd för alla. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer och på meningsyttringen från Vänsterpartiet.

Herr talman! Jag tror att detta är den femte eller sjätte debatten som jag och Per-Ola Eriksson för i denna kammare sedan jag blev vice ordförande för finansutskottet. I varje sådan debatt har Per-Ola Eriksson haft åsikter om min retorik. Vid några tillfällen har han t.o.m. fällt några berömmande ord om retoriken som sådan. Efter att ha lyssnat till Per-Ola Eriksson vid dessa fem sex tillfällen måste jag säga att jag kan tänka mig en mer kompetent censor -- milt uttryckt. Per Ola Eriksson lämnar varken någon retorisk efterklang eller några sakliga upplysningar när det gäller vad Centern avser att göra med den politiska makt som man nu förfogar över i högerregeringen. Centern sitter ju med där som moderaternas ombud. Det är uppenbart. Ni ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, Per-Ola Eriksson, som är det viktigaste avsnittet i den reala ekonomin. Det finns ingenting om denna i Centerns finanspolitiske talesmans deklaration här i kammaren. Varför? Kan det bero på att Börje Hörnlund sade att han aldrig skulle sitta kvar i en regering och administrera en arbetslöshet på 6 %? Nu är arbetslösheten 14 %. Fiaskot är så uppenbart att man väl tiger om detta inom Centern. I den finansplan som Per-Ola Eriksson nu ställer sig bakom står det mycket tydligt att regeringen tänker återkomma med förslag om att förändra reglerna för arbetslöshetskassan. Förändringen innebär att 300 dagar skall ge möjlighet till en ny period om 150 dagar, och sedan är det socialbidrag som gäller. Så står det i den finansplan som Per-Ola Eriksson genom dagens betänkande ställer sig bakom. För en månad sedan pressade jag Per-Ola Eriksson på den här punkten. Jag fick då inget besked. Han gled undan och gav ett intryck av att regeringen kanske inte skulle lägga fram denna proposition. Jag frågar igen: Kommer Centern att medverka till en förändring av a-kassereglerna som innebär att efter 300 plus 150 dagar är det kommununens socialtjänst som gäller? Det som står i dagens betänkande har Per-Ola Eriksson tidigare förnekat. Har han ändrat uppfattning, eller har han inte förstått vad det är som han har skrivit under? Det är frågan.
Herr talman! Jag börjar med den senare delen av Göran Perssons replik. Jag tror att Göran Persson läser detta utskottsbetänkande på sitt speciella sätt. Betänkandet är i den del som berör arbetslöshetsförsäkringen ett referat av de förslag som fanns med i den proposition som riksdagen tidigare har behandlat. Riksdagen har fattat två beslut, dels om en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, dels om finansieringen av denna. Om Göran Persson drar sig till minnes förra gången då vi debatterade vet han att det i propositionslistan finns upptaget en proposition om reglerna för arbetslöshetsförsäkringen. Göran Persson får ge sig till tåls och vänta på förslagen i denna proposition. Det är det besked som jag och alla övriga från regeringspartierna har att lämna till Göran Persson i dag. Göran Persson frågade vilken politik vi från Centern har. Jag trodde och hoppades att det hade framgått att den politik som vi i den här regeringen står för och som vi kommer att kämpa för i den stundande valrörelsen går ut på att få i gång jobben, slå vakt om företagen, skapa ett investeringsvänligt klimat och se till att resurserna för att investera -- inte konsumera -- Sverige ur den ekonomiska krisen ökar. Jag noterar att Göran Persson i sitt inledningsanförande tidigare sade att delar av den socialdemokratiska politiken vinner gehör i vissa utskott, men att helheten döms ut i finansutskottet. Göran Persson skulle kanske fundera över vad detta kan bero på. Det kan hända att de olika delarna som Göran Persson ibland får igenom i olika utskott inte hänger ihop. I finansutskottet har vi att bedöma helheten. Är det så, att Göran Persson har haft framgång på något enskilt område i något annat utskott beror det inte på att finansutskottet haft någon avvikande mening i det avseendet. Däremot har de förslag som Göran persson har presenterat i finansutskottet -- eller rättare sagt de förslag som hans partivänner har argumenterat för, eftersom han själv inte har varit närvarande -- inte hållit för en sammanhållen och trovärdig ekonomisk politik. Det är därför, herr talman, som jag yrkar avslag på de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Detta var egentligen en bekräftelse på det underkännande av Per-Ola Erikssons sätt att sköta finansutskottets samordnande roll, som jag tidigare i debatten har pläderat för. Det förekommer uppenbarligen rörelser i riksdagen som på punkt efter punkt godkänner våra förslag. Sedan när Per-Ola Eriksson, som är den som skall hålla ihop den borgerliga riksdagsfraktionen, skall göra en sammanvägning, tycker han inte att det är hållbart. Antingen beror det på att Per-Ola Eriksson inte sköter sitt uppdrag eller på att andra tycker att han har fel. Någon annan tolkning går faktiskt inte att göra. Därmed bekräftas kritiken. Men när det gäller den allvarliga frågan om akassan är alltså Centerns besked till de 700 000 arbetslösa: Ni får ge er till tåls. Detta är ett bra, sammanfattande omdöme om Börje Hörnlunds arbetsinsatser och Centerns bedrifter i arbetsmarknadspolitiken: Ni får ge er till tåls. Är det vad Per-Ola Eriksson säger också i Norrbotten när han träffar de tiotusentals arbetslösa där som snart skall stämpla ut, därför att Hörnlund skall lägga fram sin nyliberala systemskiftesproposition? Ge er till tåls. Ni får kanske sälja villan eller sommarstugan. Ni får kanske göra er av med besparingarna, men ni får ge er till tåls, därför att vi i den centerpartistiska riksdagsgruppen måste invänta det nyliberala systemskiftet. Kan Per-Ola Eriksson inte ge ett klart besked på den här punkten? Kommer Centern att medverka till denna stora förändring av a-kassans regelsystem och skicka människor, som aldrig tidigare har varit beroende av någonting annat än sin egen arbetsinkomst, direkt till kommunernas socialförvaltningar? Det är ju det som det handlar om. Den proposition som regeringen har förutskickat har Per-Ola Eriksson genom detta betänkande skrivit under. Men Per-Ola Eriksson glider undan och säger: Ni får ge er till tåls. Vad är Centerns klara besked?
Herr talman! Till att börja med tror jag att någon annan än Göran Persson skall bedöma mina insatser i riksdagen. Det överlåter jag nog till den egna partigruppen och andra att göra. Även om Göran Persson varit skolminister tror jag inte att han är den bäst lämpade att sätta betyg på andra. När det sedan återigen gäller arbetslöshetsförsäkringen borde Göran Persson som själv suttit med i en regering veta vilka regler som gäller innan en proposition är framlagd. Då går man inte ut och talar om vad den innehåller. Tids nog skall Göran Persson få besked på denna punkt. Eftersom Göran Persson tog upp arbetsmarknadspolitiken finns det skäl att säga att vad vi, och inte minst Börje Hörnlund, nu får göra är att städa upp på arbetsmarknaden efter de problem som Socialdemokraterna skapade under den tid som Göran Persson också ingick i den socialdemokratiska regeringen. Det var då vi fick överhettningen och de stora ekonomiska problemen. Det är det som nu kostar mycket pengar att reparera. Göran Persson sade tidigare att han ute i bygden möter ett positivt gensvar för sin politik. Jag tror att han möter gensvar hos de egna medlemmarna som han träffar i Folkets hus när de sjunger sina kampsånger. Visst kan det kanske vara lätt att lova saker som man inte vill ta ansvar för. Men om jag minns rätt, Göran Persson, var det väl inte så stort gensvar som Göran Persson mötte från de egna människorna vid sin resa i Norrbotten eller när hans egen partiordförande åkte runt i norra Sverige där människor krävde besked på en rad punkter. Ni hade lovat att riva upp beslutet om besparing på arbetslöshetsförsäkringen, sänkt sjukersättning och beslutet om föräldraförsäkringen. Hur blev det? Ni fick inga applåder på den punkten. Jag anklagar inte er för att ni nu har ställt in er i ledet bakom Centern när det gäller att reformera transfereringssystemen. Jag tycker att det har skett en tillnyktring på den punkten och hoppas att ni fortsätter att stå fast vid den, så att ni inte sprider oro och skapar instabilitet i den politiska debatten. Herr talman! Det var ishockeyfinal i söndags. En del får sitta i omklädningsrummet, en del på avbytarbänken och en del får spela. Jag tycker att Göran Persson passar i omklädningsrummet. Han passar ännu inte för avbytarbänken, och han passar definitivt inte som spelare. Jag tycker att han bör agera åskådare ytterligare en tid.
Herr talman! Jag vet inte var jag platsar i ishockeylaget, i omklädningsrummet kanske. Vi skall ta itu med helheten, sade P-O Eriksson i finansutskottet. Detta kan inte nog understrykas. För det första har jag här ställt förslaget och frågan, och jag upprepar den: Vore det inte rimligt att detta finansutskott tar sitt ansvar och lägger upp ett program som skapar budgetbalans inom en konjunkturcykel, dvs. på fyra år? Vore det inte rimligt att ett sådant finansutskott skulle kunna komma fram till besparingar på 30 miljarder när statsskulden nu galopperar? Det behövs besparingar sade t.o.m. den franska revolutionens utsände, herr Bäckström, visserligen utan att Schyman visste om det, men i alla fall. Alla vet att det behövs besparingar. Min fråga till P-O Eriksson: Vilka besparingar kan han tänka sig utöver de som ju i det närmaste inte finns längre? Är det inga alls? Anser han att det här grejar sig av sig själv? Nästa fråga: Hur är det med organisationsstödet, denna alltmer skandalomsusade verksamhet? Den är ju sjuk. Vad säger han som övergripande ansvarig om den? P-O Eriksson är mycket nöjd med saneringsprogrammet och dess 81 miljarder kronor. Men under regeringens sanering ökar statsskulden från 1 000 till 2 000 miljarder kronor under de fyra närmaste åren. Så ni får nog kalla det för något annat än saneringsprogram. Programmet har ju visat sig inte räcka. Var finns då det utskott, om det inte skall vara finansutskottet, som skall göra någonting åt detta som räcker? Jag påstår, herr talman, att det man har gjort inte räcker. Herr talman! Jag är beredd att slå vad om detta, inte med talmannen utan med herr Eriksson.
Herr talman! Ian Wachtmeister undrade var han hör hemma i ishockeylaget. Detta kan han själv bäst svara på, men det har ibland funnits anledning att utvisa honom till utvisningsbåset efter det att han gjort en och annan votering här i riksdagen. Om jag har förstått rätt kommer Ian Wachtmeister att i en inte alltför avlägsen framtid sitta på åskådarläktaren som kommentator för politiken. Visserligen sade han i sitt inledningsanförande att han skulle springa med banderoller här i kulverten. Jag vet inte vad som kommer att stå på banderollerna. Ännu finns det väl möjlighet att ha texten: Det är jag som styr i Ny demokrati. Men det finns ju alltid en risk att det efter en banderoll med en sådan text kommer en banderoll som bärs av Wachtmeister tog upp, tycker jag är både viktig och intressant. Men som Ian Wachtmeister känner till föreligger nu ett förslag här i riksdagen om att reformera budgetarbetet och att finansutskottet får ett övergripande ansvar för att skapa budgetramar. De förslag som har diskuterats, inte minst i finansutskottet där Ian Wachtmeister själv ingår, är att ge ramar till varje utskott som sedan riksdagen fastställer efter prövning i finansutskottet. Varje utskott får sedan hålla sig till ramarna. Jag tror att det är viktigt för att strama upp budgetprocessen, annars finns det risk för vilken regering som helst att möta nederlag i olika utskott. Det är betydligt lättare för utskotten att komma med förslag till utgifter än besparingar. När det gäller förslag till besparingar är saneringsprogrammet ambitiöst. Vi har i finansutskottets majoritetstext sagt att om ytterligare åtgärder behövs så finns det inget som hindrar det. Vi tycker tvärtom att det finns anledning att snabba upp besparingarna, i synnerhet när konjunkturen vänder och utrymme skapas för detta. Det finns många områden som man med fördel kan titta på. Jag skall i dag inte, herr Wachtmeister, avslöja mina olika recept på den punkten. Tids nog kan vi återkomma i frågan.
Herr talman! Jag tackar för platsen i utvisningsbåset. Jag skulle springa omkring med banderoller i kulverten. Nej, vad jag försökte säga var att ni kommer att springa omkring i kulverten och inte visa er för folk. Jag brukar faktiskt röra mig ovanpå kulverten i friska luften. Till frågan om var Bert Karlsson befinner sig är ett säkert; här befinner han sig sällan. Med de frågor jag ställde menade jag inte organisatoriska frågor, exempelvis att finansutskottet delar ut uppgifter eller liknande, utan initiativ och åtgärder i en situation där man kan se att de propåer som kommer från regeringen inte håller. Vad jag konkret frågade om var detta med 30 miljarder ytterligare för att få balans över en konjunkturcykel, och jag frågade hur P-O Eriksson ställer sig till organisationsstödet som sprids ut på det mest förfärliga sätt. Det är en fråga som kommer att pysa och jäsa tills konservburken exploderar rakt i ansiktet på många av er här. Jag vill gärna ha ett svar rakt på sak.
Herr talman! Jag vill börja med att instämma i Ian Wachtmeisters konstaterande att Bert Karlsson sällan befinner sig i kammaren. Men nu är det inte han utan svensk ekonomi som är huvudämnet för dagens debatt. Jag skall svara konkret och direkt på de frågor som Ian Wachtmeister tog upp i slutet av sitt inlägg, nämligen organisationsstöd och den typen av besparingar. Det är viktigt att i en demokrati ha starka folkrörelser, starka ungdomsorganisationer, starka idrottsrörelser och ett ordentligt fungerande föreningsliv som skapar engagemang och som får in ungdomar i föreningsverksamheten. Det fungerar fostrande i en demokrati och det skapar engagemang. Vi vet också att många människor har fått sin första skolning i olika organisationer -- Jag tror att det vore farligt att i första hand ge sig på den typen av organisationer när man ska spara. Det finns i så fall andra områden som man i första hand kan göra besparingar på. Det finns förslag här i riksdagen som innebär ett naggande i kanten också på den typen av organisationer genom ändrade utbetalningsrutiner osv. Det är ändå viktigt att komma ihåg att ungdomsorganisationer och ideella organisationer är viktiga i en levande demokrati. Det vore synd om de inte fick goda ekonomiska förutsättningar att arbeta. Sedan finns det många andra områden som vi kan spara på. Jag har pekat ut dem i saneringsprogrammet. De räcker en bra bit på vägen. Men när det gäller områden som kan bli föremål för besparingar prövar vi förstås sakligt alla förslag som kommer från de politiska partierna.
Herr talman! Jag vill ställa fyra frågor till Per-Ola Eriksson. Den första frågan, som gäller EU bidraget, EU-skatten, är väldigt kort och rak: Hur mycket skall Sverige betala år 2000, och hur skall detta finansieras? Jag tänker på statsbudgeteffekten. Det är kanske inte enkelt att besvara den frågan, men den är enkel att förstå. Den andra frågan gäller finansutskottets betänkande, där majoriteten beskriver oppositionens politik. Ni i majoriteten har varit elaka mot Socialdemokraterna. Kammarens ledamöter kan själva läsa på s. 56 och 57, där det sägs tämligen elaka ord om Socialdemokraterna. Men om oss vänsterpartister sägs det inga elaka ord när det gäller beskrivningen av budgeteffekterna på saldot. Det kan bero på olika saker. Det beror inte på att ni tycker att vi har bra förslag, men det kan bero på att vi har räknat rätt. Det kan bero på att ni har glömt att kontrollräkna eller något annat. Jag tror att det beror på att vi har räknat rätt och att vårt angivna budgetsaldo stämmer med god politisk bokföringssed. Har Per-Ola Eriksson några andra tankar om denna fråga? Har vi i Vänsterpartiet räknat rätt? Det är en sak som det kunde vara intressant att utröna i denna debatt. Den tredje fråga som jag vill ställa till Per-Ola Eriksson lyder: Vad är falska jobb? Per-Ola Eriksson talade gång på gång om riktiga jobb. Det vore bra om vi kunde reda ut vad som är falska jobb, så att vi kan identifiera de jobb som vi inte skall ha. Per-Ola Eriksson sade att allt går bra i Sverige och använde idrottstermer. Då slår det mig: Varför går det bra i Sverige? Jo, det beror på devalveringen. Jag tänker åter på hockeylandslaget. Vi gjorde rätt fast allting gick snett. Devalveringen gick ju snett. För att tala i idrottstermer har ju Sverige gång på gång använt sig av doping. Gång på gång tar man till en rejäl devalveringskur. Men skulle det ske en kontroll, skulle vi -- ursäkta uttrycket, herr talman -- gå torsk på detta. Det anses inte lagligt i den internationella ekonomin att ständigt blodbota sig eller ta anabola devalveringspiller. Men det gjorde ni, och allting gick snett. Det bör ni besinna. Det är inte er förtjänst utan era misslyckanden. Det talas om att man skall få fart på småföretagsamheten. Vi i Vänsterpartiet vill anslå en miljard till småföretagen. Det förslaget avstyrks, för det har man inte råd med. Ni har råd med att betala 18 miljarder till EU men inte en miljard till svenska småföretag. Ni säger att vi har råd med pengarna till EU, eftersom vi får så stora bidrag från EU till småföretagen. Men varför inte ge en miljard direkt till småföretagen, vilket vi har föreslagit, i stället för att gå omvägen över Bryssel? Man skall inte gå över ån efter vatten.
Herr talman! Jag lyssnar alltid med stort intresse på Lars Bäckström. Han är en rolig debattör. Han är stringent och ställer spetsfundiga frågor och använder spetsfundiga formuleringar. Jag skall försöka besvara de frågor som Lars Bäckström ställde. Jag kan självfallet för dagen inte exakt ange hur stor avgiften till EU år 2000 blir. Jag tror att det är viktigare att se vad vi får för den svenska medlemsavgiften. Vi kommer ju med i en större marknad. Vi får ett återflöde till regionalpolitiken, till jordbruket, till forskningen, till utvecklingen och till infrastruktursatsningarna. Premien för detta vill Lars Bäckströms parti inte vara med och betala. Kanske Lars Bäckström själv vill vara med? Jag vet inte riktigt var han står i den frågan, men jag vet att det finns sådana sympatier också i Gudrun Lars Bäckström tyckte att vi hade varit elaka mot Socialdemokraterna men snälla mot Vänsterpartiet. Om jag uppfattade debatten riktigt i finansutskottet tyckte socialdemokraterna i utskottet att vi hade varit för elaka mot Vänsterpartiet. Men vi har tydligen inte varit så elaka att Lars Bäckström har tagit illa upp. Vi har gjort nödvändiga påpekanden beträffande de förslag som han hade kommit med, t.ex. om inrättande av en ny form av de gamla löntagarfonderna. Det var ett typiskt vänsterpartistiskt förslag som inte höll tidigare heller. Lars Bäckström talade om doping och devalvering. Men svensk ekonomi har aldrig varit så dopad som under 80-talet. Då var det verkligen fråga om överhettning och doping i ekonomin. Den fulla avregleringen, utvecklingen på kreditmarknaden, överhettningen och koncentrationen fick följder som alla känner till. Höginflationspolitiken medförde luft i systemet. När luften sedan gick ur detta system, fick vi många problem. Dem lever vi fortfarande med, men vi skall komma till rätta med dem. Steg för steg reparerar vi nu Sverige. Vad Centern, Folkpartiet, Moderaterna och kds ägnar sig åt är ett enda stort ekonomiskt ROT-program för att reparera, bygga till och förstärka efter 80-talet. Men vi bygger också nytt för att möta framtiden med en starkare ekonomi.
Herr talman! Nu förstår jag euforin här i kammaren över EU-avtalet. Man vet vad man får, men man har ingen aning om vad det kostar. Man är på ett bra kalas. Man har skojigt. Man vet vad man får, men kostnaden får man se senare. Jag förstår alltså glädjeeuforin, men det blir dock litet kalassjuka dagen efter. Det brukar ju bli så. Jag tycker att utskottets majoritet har varit alldeles för hård i sin kritik över våra förslag, som jag tycker är utmärkta. Men utskottet anför inte till någon del den klassiska kritiken mot Vänsterpartiet: Överbud! Däremot får Göran Perssons parti hårda snubbor. Majoriteten talar om överbud och felräkningar på punkt efter punkt. Men inte på någon punkt säger finansutskottets borgerliga majoritet att vi i Vänsterpartiet har räknat fel. Det är bra för oss. Det är ett slags indirekt beröm som jag noterar. Per-Ola Eriksson vill ha riktiga jobb. Men vad är då falska jobb? Klargör detta för kammaren, annars vet vi inte vad Per-Ola Eriksson menar med riktiga jobb. Riktiga jobb har vi i Sveriges småföretag och i Sveriges kommuner. Jag vill anslå mer pengar till Sveriges småföretag så att de kan skapa riktiga jobb. Jag vill anslå mer pengar till Sveriges kommuner så att de kan skapa riktiga jobb. Småföretagen kan producera varor som kan säljas. Då får vi pengar så att vi kan importera. I kommunerna kan man skapa riktiga jobb genom att ta hand om gamla och sjuk. Det skulle bli ett bra samhälle. Jag vill anslå 5 miljarder till kommunerna. Det säger ni i Centern att vi inte har råd med. Jag vill anslå 1 miljard till Sveriges småföretagare. Det säger ni i Centern att vi inte har råd med. Men ni har råd med x miljarder till EU, eftersom det skulle medföra utveckling. Vi får ju jobb för mina 6 miljarder, men det har vi inte råd med. Varför har vi råd med att skapa jobb bara via Bryssel? Det är min fråga. Detta är en ekonomisk debatt, men det står helt klart att vi när det gäller ekonomin får allt vad vi behöver genom EES-avtalet. Vi får även ett annat inflytande, men det är en annan sak. På det ekonomiska området får vi alla fördelar och får t.o.m. åka gratis en rejäl sträcka. Sedan kan man diskutera om man skall göra det, men sådant är läget. Det går inte att förneka. Varför har den borgerliga majoriteten i finansutskottet inte råd med att anslå 1 miljard för att utveckla Sveriges småföretag? Varför har ni inte råd med att anslå 5 miljarder till Sveriges kommuner för att skapa riktiga jobb?
Herr talman! Jag har aldrig talat om falska jobb. Det är en omskrivning som Lars Bäckström debattekniskt ägnar sig åt. Riktiga, varaktiga, jobb menar jag är sådana jobb som består över tiden. Inget ont sagt om sysselsättningsfrämjande åtgärder av olika slag som vi måste ägna oss åt i reparationsarbetet på grund av 80-talets ekonomiska politik, men det blir inte någon långsiktighet och stabilitet på lång sikt. Jag är glad att höra att Lars Bäckström värnar om småföretagen. Det har ju förekommit förslag från Vänsterpartiets sida som när det gäller synen på småföretagen betytt att man mera instämt i Centerns politik än vad Socialdemokraterna någon gång har gjort. Det gäller synen på skatten på arbetande kapital i småföretag. Där har Vänsterpartiet instämt. Andra partier i riksdagen var dock inte lika insiktsfulla på den punkten. Varför avstyrker vi Vänsterpartiets förslag när det gäller småföretagen? Men, Lars Bäckström, om det är något område som verkligen har fått nya pengar under den här mandatperioden är det just småföretagen. Vi ser till att utvecklingsfonderna kan ha kvar sina pengar -- pengar som den socialdemokratiska regeringen ville dra in. De pengarna ligger alltså kvar som arbetande kapital runt om i landet. Vi har också åstadkommit en bättre riskkapitalförsörjning. Dessutom har vi inrättat egenkapitalhjälp i form av nyföretagarlån osv. Listan skulle kunna göras mycket lång när det gäller kommunerna. Just för att rädda jobben i kommunerna medverkade Centern våren 1993 till att kommunerna fick 4,2 nya, friska miljarder. Jag noterar nu när det gäller kritiken mot Göran Persson och Socialdemokraterna -- där får Lars Bäckström en poäng -- att deras förslag skulle innebära att pengar drogs in från kommunerna på grund av att grundavdraget skall återställas. Vi har nu gett kommunerna pengar för att de skall kunna ha kvar vårdpersonal och för att de skall kunna satsa på skolan, på tryggheten för gamla och sjuka osv. Genom initiativ från regeringens sida har Arbetsmarknadsverket nu möjlighet att sluta avtal med kommuner och landsting för att höja kompetensen bland de anställda och för att se till att uppsägningar skjuts upp som annars kanske skulle ha genomförts. Det är faktiskt värt att notera att ytterst få människor i landets kommuner och landsting har blivit uppsagda under de senaste åren. I flertalet fall har det handlat om s.k. naturlig avgång.

Herr talman! Överlägset störst betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling under överskådlig tid framöver får gårdagens framgång i förhandlingarna beträffande vårt lands medlemskap i den europeiska unionen. När jag gör denna bedömning är det inte mjölkkvotens storlek eller det regionala stödet till Norrland som jag tänker på. I stället tänker jag på den klarsignal som det innebär för Sverige att fullt ut delta i det europeiska samarbetet. Den i sin tur kommer att fungera som en signal för företagare -- här hemma och utomlands -- när det gäller att utnyttja det gynnsamma näringsklimat som den borgerliga regeringen har skapat och att förlägga investeringar på svensk botten. Den investeringsökning som väntas bli följden är många gånger mera värd än det nettobidrag som Sverige får betala till EU. Att omsätta det förbättrade ekonomiska sparandet i investeringar är just vad som behövs för att de nya företag och de nya jobb skall komma till stånd som krävs för att vi skall få bukt med arbetslösheten. Det går inte längre att bygga ut den offentliga sektorn eller att med offentliga subventioner driva fram en expansion i skyddade branscher. Framför allt duger inte det gamla socialdemokratiska receptet att höja skatter och att styra näringslivet med bidrag och regleringar. Med hänsyn till Europafrågans stora vikt för Sveriges framtid som industri och välfärdsnation är Göran Persson påfallande ointresserad. Jag har tidigare påpekat att han ägnar detta ämne ett minimalt utrymme vid sina framträdanden i denna kammare. Likadant var det med hans anförande här i dag. Än mera märkligt och karakteristiskt är att Göran Persson inte var med när vi samlades här i kammaren i morse kl. 09.00 för en diskussion om och en manifestation kring det uppnådda EU avtalet. Han kan knappast skylla på tvingande engagemang annorstädes. Han skulle ju själv ha stått här kl. 09.00 och ha talat inför en möjligen mindre välfylld kammare än den som han några timmar senare mötte. presentationen får -- vare sig det var avsikten eller ej -- karaktären av demonstrativ frånvaro. Efter någon inledande pliktskyldig fras om enigheten kring EU-avtalet övergick Göran Persson till att tala om efterkrigstidens största ekonomiskpolitiska misslyckande -- det nyliberala systemskiftet, som han kallar det. Det spårar han tillbaka till programmet Ny start för Sverige. Jag vill då bara påminna om att det första, det viktigaste och det högst prioriterade kravet i nämnda program var just att Sverige skulle bli medlem i vad som då hette EG. Det är någonting som vi inom ramen för detta tydligen nyliberala systemskifte tycks vara överens om att genomföra, även om Göran Persson inte precis lägger på så många kol i det arbetet. Jag har ännu inte hört Göran Persson säga någonting om att han tror att det här får betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Det vore skönt om han i alla fall ägnade så många ord åt detta. I stället bjuder oss socialdemokraternas demagogiske talesman på vänsterpopulistiska betraktelser av tillbakablickande karaktär. Men tror verkligen Göran Persson innerst inne att traditionell socialdemokratisk högskattepolitik och mer av statlig styrning är rätta sättet att lösa Sveriges problem? Det borde vara uppenbart att den politik som förde oss in i krisen inte kommer att kunna föra oss ut ur den. Lika uppenbart är det att det var den dåvarande socialdemokratiska regeringens ekonomiskpolitiska felgrepp under 1980-talet som orsakade djupet i den långvariga nedgång som brutits. Nu har det börjat vända uppåt igen. Industriländernas samarbetsorgan OECD skrev i sin Sverigerapport nyligen att misstagen då bäddade för problemen sedan dess. Jag får kanske påminna om att det var Kjell-Olof Feldt som medan han ännu var finansminister varnade för att misslyckandet med inflationsbekämpningen måste leda till ett Sedan den borgerliga regeringen lagt om politiken i produktionsstimulerande och arbetsbefrämjande riktning talar nu prognoserna samfällt om ljusare tider. Orderingången ökar starkt. Utrikeshandeln går med stort överskott, och även hemmamarknaden visar tecken på tillkvicknande. Konkurserna och varslen blir färre och de lediga platserna fler. Förbättringen beträffande de ekonomiska utsikterna går inte att bestrida. Enligt Socialdemokraterna sker uppgången trots, inte tack vare, regeringens politik. Är det kanske så att de anonyma marknadskrafterna hotar att spoliera det planerade valbudskapet om regeringens oförmåga på det ekonomiska området? Att döma av den snabba och smärtfria behandlingen av finansplanen i utskottet verkar Socialdemokraterna i alla fall ha övergett den angreppsvinkeln. Göran Persson dök ju själv inte upp vid utskottsbordet förrän vid själva slutjusteringen. Han gav förklaringen till detta när han antydde att man egentligen inte hoppas på framgång i finansutskottet. Man satsar i stället på ''utgiftsutskotten''. Där drar man sig inte -- trots vad Göran Persson sade när han betecknade Ny demokrati som ett utpräglat högerparti -- för samarbete med Nydemokraterna. Litet senare i dag skall vi behandla kulturutskottets betänkande nr 14, Stöd till trossamfund m.m. Jag måste säga att det var med en viss förvåning som jag konstaterade att det har bildats en ohelig allians i utskottet mellan socialdemokrater och nydemokrater. De har bildat en majoritet för en skrivning på ett område som man möjligen kunde föreställa sig låg regeringen litet närmare med hänsyn till att kds ingår i regeringen. När man studerar betänkandet litet närmare finner man att framställda yrkande går tillbaka till en socialdemokratisk partimotion. Det handlar om 13 skall det också fogas kyrko-ROT. Det är märkligt på många sätt. Jag vänder mig nu till nydemokraterna. Efter att ha hört dessa långa föreläsningar i dag och tidigare om farorna och de fruktansvärda följderna av det stora organisationsstödet kan vi alltså konstatera att Ny demokrati i kulturutskottet förenar sig med Den här bilden har sina poänger. Jag kan tillägga att regeringen torde klara den ekonomiska politiken och undvika den ökade utgiften därför att Vänsterpartiet har markerat att man ansluter sig till de borgerliga reservanterna, kanske i grunden mer trogen sin åskådning. I stället för att analysera och diskutera den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken skjuter oppositionen nu in sig på den eftersläpande faktor som arbetslösheten alltid utgör i ett uppgångsskede. Gång på gång upprepar socialdemokraterna att arbetslösheten är regeringens fel och att regeringen gör för lite åt den. Själva rekommenderar de -- förutom klassisk skattehöjnings och regleringspolitik -- stimulansåtgärder av olika slag. Tillfällig momssänkning har visserligen fått utmönstras ur arsenalen, men så snart det hotar att bli pengar över på något utgiftsanslag i statsbudgeten måste de spenderas på något annat ändamål som tros ge sysselsättning. Jag är rädd att de satsningar som nu påyrkas från många håll i form av ROT-program, nu senast kyrko-ROT, åtgärder för att undvika uppsägning av kommunalanställda m.m. kan komma att motverka sitt syfte. Det är inget onaturligt att AMS-anslagen, på samma sätt som de överskreds när ekonomin försvagades, när den blev sämre än väntat, inte förbrukas fullt ut när utvecklingen går i rätt riktning. Risken är stor att de insatser som nu diskuteras mest kommer att fungera som extra statsbidrag till kommunal verksamhet och därmed motverka den nödvändiga strukturförändringen inom denna sektor. Den även från sysselsättningssynpunkt bästa användningen av överblivna anslagsmedel är enligt min mening att låta dem förstärka den krympning av budgetunderskottet som nu pågår och som faktiskt går snabbare än vad som förutsetts. Därmed skulle förtroendet för den ekonomiska politiken stärkas, kronans värde stiga och räntan kunna sänkas. Det är onekligen ett oroande tecken att -- trots att inflationen också den tycks underträffa prognoserna -- den långa räntan på sistone har visat en stigande tendens. Jag är förvånad över att ingen har kommenterat detta i dag. Det är dock en ekonomisk-politisk debatt. Avkastningskurvan har förskjutits uppåt, särskilt i sin högra del. Detta kan visserligen åtminstone till en del skyllas på internationella faktorer, som den amerikanska centralbankens höjning av den korta räntan för en månad sedan och upprevideringen senast i går av den redan höga tillväxtsiffran i USA för fjärde kvartalet 1993, något som har fått inte minst de långa räntorna att gå kraftigt uppåt på marknaderna i dag, både i Sverige och ute i världen. Men vi kan ändå påverka detta här i Sverige. Tydligare tecken på att svenska politiker i allmänhet -- alltså även på oppositionssidan -- är medvetna om nödvändigheten att minska det stora offentliga upplåningsbehovet genom utgiftsbesparingar skulle betyda åtskilligt för att nedbringa dagens höga realränta. Och lägre räntor betyder i sin tur mer för tillkomsten av nya, riktiga jobb än alla de AMS-åtgärder som tänkas kan. Lägre räntor spelar likaledes större roll för investeringsviljan än olika tillfälliga manipulationer av den skattemässiga avskrivningsrätten. I den allmänpolitiska debatten påpekade jag att näringslivets investeringar förutses växa med ca 10 % och industrins med ca 20 % i år och nästa år -- detta utan någon rätt till direktavskrivning. Sedan dess har rapporter influtit om en än snabbare uppgång i verkstadsindustrins maskininvesteringar -- 30--40 % i år. Att då medge extra avskrivningsrätt för sådana investeringar just nu skulle bara betyda att man beviljar en tillfällig likviditetsförstärkning åt företag som ändå har det väl förspänt. Och det skulle väl i och för sig kunna passera, om det inte vore för att resultatet blir en kraftig -- om än tillfällig -- budgetförsvagning just nu, när de finansiella marknaderna söker efter signaler om motsatsen. Återigen alltså ett fall där en tilltänkt stimulansåtgärd tenderar att motverka sitt syfte. Herr talman! Den svenska ekonomin befinner sig nu i ett skede där den utvecklas bäst om den lämnas i fred inom de ramar som regeringen har dragit upp med sin politik. Det är ett klassiskt fel att fortsätta med stimulansåtgärder även efter det att återhämtningen inletts och därmed framkalla en överhettning som leder till begränsande ingripanden tidigare än vad som annars hade varit nödvändigt. Den dag kommer ändå tids nog, då korrigerande åtgärder behöver sättas in i restriktiv riktning. Men vi kan skjuta den tidpunkten på framtiden genom att inrikta den ekonomiska politiken på att avhjälpa de strukturproblem som ännu kvarstår i viktiga avseenden. I dagens läge är dessutom ekonomisk psykologi långt mera verkningsfull än social ingenjörskonst. Vi vet redan att medborgarna är mer optimistiska än någon gång tidigare under de senaste 20 åren vad beträffar både landets ekonomi och den egna. Vad som nu behövs för att beslutsfattarna i näringslivet skall övergå från ord till handling är besked på två viktiga punkter. Det ena gäller Sveriges medlemskap i EU. Det räcker då inte med ett avtal i Bryssel, det behövs också en snabb folkomröstning med ett positivt utfall. Det andra handlar om landets politiska utveckling. Ju förr det står klart att det inte blir någon socialdemokratisk valseger med åtföljande skattehöjningar på sparande och företagande samt stopp för privatisering och avreglering, desto snabbare får vi den starka framtidstro i svenskt näringsliv som behövs för satsningar på nya företag och nya jobb. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 10.

Herr talman! Lars Tobisson har fått problem. Vi som hörde honom för en månad sedan här i kammaren lyssnade till en person som var jublande glad och beskrev allt i rosenrött. I dag har han sansat sig något och är så desorienterad om utvecklingen att han använder huvuddelen av sitt anförande till att diskutera ett ROT-program för kyrkan i storleksordningen 13 miljoner kronor. Det säger en del om Moderaternas situation och om Inte blir det bättre av att han försöker ta EU-frågan som någonting som skulle vara speciellt till fördel för Moderaterna i den partipolitiska debatten. Han nämnde något som stod i skriften Ny start för Sverige. Det var inte kontroversiellt. Den socialdemokratiska regeringen hade lämnat in en ansökan om medlemskap. När Lars Tobisson plitade ned de formuleringarna var jobbet redan gjort. Nu skall vi socialdemokrater som är engagerade för ett medlemskap se till att vi får ett ja också i folkomröstningen. Det här har jag sagt förut och det säger jag också i dag: I den kampanjen är Lars Tobisson en belastning, ett av de största hoten mot ett svenskt medlemskap, en tillgång för nejkampanjen. Att sätta likhetstecken mellan Lars Tobissons ensidiga lovsång av den samhällsutveckling som nyliberalismen står för och ett EU-medlemskap är att begära ett svenskt nej i folkomröstningen. Om Lars Tobisson skall göra en insats i den kampanjen, skall han hålla sig inom de moderata partiföreningarna och försöka att låta oss andra, som träffar en folkmajoritet och en folkopinion som är skeptisk, förklara varför det är nödvändigt med ett svenskt medlemskap. Det är min fasta övertygelse.
Herr talman! Det var inte mycket till replik, Göran Persson. Att påstå att jag ägnade huvuddelen av mitt anförande åt ett utgiftsanslag som föreslås gå till trossamfunden var väl att ta i. Men jag tycker att det förtjänar en plats här. Det är betecknande. När Göran Persson med emfas förklarar sig helt fri från beröring med Ny demokrati innebär det inte att man i utskotten gör upp så fort man kan få gehör för förslag om ökade utgifter. Detta är då någonting som inte behöver passera finansutskottet. Vad som pågår i många utskott -- kanske kulturutskottet är det viktigaste exemplet på det -- understryker verkligen betydelsen av att man får en mer sammanhållen budgetprövning här i riksdagen. Annars blir det en utveckling som möjligen kan glädja utgiftshungriga socialdemokrater. Hur det skall gå ihop med predikan från andra håll -- som Göran Persson ibland kan bekänna sig till -- om att vi skall reducera budgetunderskottet förstår jag inte. Angriper man Ny start för Sverige för att vara genomgående nyliberalt är man ute på fel håll. Ny start för Sverige är, som jag har påpekat, första programpunkten för medlemskap i EG. Jag kommer att göra de insatser jag kan för att se till att det också blir ett ja i folkomröstningen. Jag begär inte annat av Göran Persson än att han gör detsamma. Tyvärr är det parti han företräder inställt på att inte satsa sitt partis resurser, om nu Göran Persson räknar sig till dessa, på kampanjen inför folkomröstningen. Det tycker jag är synd, för det är ett gott syfte även om det var den viktigaste punkten i Ny start för Sverige.
Herr talman! Det var intressant att få bekräftat att Ny start för Sverige var ett nyliberalt dokument. Det har vi sagt länge, och det var bra att också Lars Tobisson sade det. Det fanns en annan tråd i hans anförande. Vi har klarat av frågan om kyrko-ROT och Tobissons partipolitiserande kring EU. Vi kan lägga det åt sidan och ta upp det andra, den reala ekonomins utveckling. Herr Tobisson kanske inte riktigt förstår allvaret i situationen. Som ledande borgerlig politiker i riksdagens finansutskott talar han om att budgetunderskottet nu sjunker och att de prognoser vi nu har fått är bättre. Men det beror på att staten säljer ut sin egendom. Det är därför som saldot har blivit bättre. När Lars Tobisson så vårdslöst hanterar statens ekonomiska ställning, reagerar de som bedömer Sverige. Den här veckans allvarliga händelse var att Statshypotek fick en förändrad rating, utöver dagens utomordentligt allvarliga men förhoppningsvis tillfälliga händelser på marknaden. Statshypotek fick av internationella bedömare betyget A -, ett statshypotek som har en statlig garanti i botten. Varför gör dessa internationella bedömare en sådan förändring? Ja, man tycker att den samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige inte är tillfredsställande. Och då hör man den ledande borgerliga representanten i riksdagen tala om att det nu har vänt och att det går åt rätt håll. Alla kan av siffrorna se att det inte gör det. Vad skall man då tro om vårt arma land, detta fina land som faktiskt rimligen är värt någonting bättre? Det är det spektaklet Lars Tobisson bidrar till mer än någon annan i denna kammare. Därför är han också i den meningen en belastning för den ekonomiska politiken.
Herr talman! Lars Bäckström frågade tidigare varför vi möjligen kan behandla Socialdemokraternas budgetalternativ annorlunda än Vänsterpartiets. En förklaring till detta är i så fall den förljugenhet med vilken Socialdemokraterna uppträder. De försöker göra gällande att man sparar mera trots att man blåser på med utgifter och lägger på en del begränsade skattehöjningar, som är sådana att de definitivt kommer att knäcka landets ekonomiska utveckling. Förklaringen till sjunkande budgetunderskott skulle enligt dem vara privatiseringar. Det är alldeles gripet ur luften. Så är det inte. De har varit medkalkylerade tidigare. Det intressanta är att när Socialdemokraterna vill privatisera Atle och Bure då räknas det in i det socialdemokratiska budgetalternativet. Därmed räknar man inte bort den post som finns för privatiseringen av t.ex. Assi Domän i det av regeringen framlagda budgetförslaget. Det är sådana här svagheter i er budgetpolitik som markerar att ni inte förstår ekonomisk politik. När Göran Persson talar om oron på marknaden vill jag gärna fråga honom: Vad menar Göran Persson med sitt tal om djärvare penningpolitik? Det skall väl tolkas att man mer kraftfullt skall sänka den korta räntan. Något överraskande sänkte Riksbanken den korta räntan för en tid sedan. Men det hjälper inte, det innebar inte att man kan kontrollera den långa räntan. Den hade redan då börjat stiga och har gått upp de senaste dagarna. Det leder till höjda boräntor. Det är betydligt allvarligare än förändringar i Statshypoteks rating. Den var förutsedd -- jag sitter själv i Statshypoteks styrelse -- beroende på de svagheter som vi för närvarande har på bostadskreditområdet. Vad vill Göran Persson göra -- braka på fler räntesänkningar som bergsäkert ytterligare försvagar kronan och driver de långa räntorna, bostadsräntorna i höjden? Det kan väl aldrig vara meningen? Det är återigen floskler som man drar till med därför att man tror att det låter bra och verkar imponerande. Det tycker jag är beklagligt. Jag vet att Göran Persson inte har någon möjlighet att svara nu, men jag skulle bra gärna vilja höra hans inställning till det jag anser vara nyckelfrågan för trovärdigheten för den ekonomiska politiken och för en konsekvent men kanske inte alltid så djärv penningpolitik, nämligen frågan om Riksbankens självständiga ställning. Där har ni socialdemokrater tyvärr blockerat den reform som vi kommer att få genomföra om vi skall klara den ekonomiska politiken i framtiden.

Herr talman! Många skulle ha fått det sämre, enligt Lars Bäckström. Ja, har det blivit sämre i vissa avseenden så beror det ju på att vi lider igenom efterverkningarna av den socialdemokratiska politiken under 80-talet, något som även kommunisterna var med och bidrog till. Men om man ser på bedömningen av vad som kan bli fallet nu, finner man en större optimism bland de enskilda hushållen än vad vi har sett någonsin i mätningarna, och det är efter att människor har sett hur den borgerliga politiken verkar. Lars Bäckström hade synpunkter på min förtjusning över Europa. Det viktiga, som aldrig går att bestrida, är att de som skall bestämma var någonstans de skall göra sina investeringar ser till vårt medlemskap. För dem räcker inte EES. Det gäller svenska investerare, som är noga med att placera sig innanför EG-gränsen, om inte Sverige är med, men det gäller kanske i ännu större utsträckning utländska investerare, som direkt räknar bort Sverige om vi inte skulle tillhöra den europeiska unionen. Det här är för mig av oerhört stor betydelse. I det sammanhanget kan man om finansieringen säga att det kommer att kosta, på samma sätt som det kostar oss att vara med i FN. Vi skickar bidrag till FN varje år, stort som bara den och mera troget än andra länder. Hur finansieras det? Jo, det finansieras naturligtvis inom ramen för den statliga budgeten. Jag är övertygad om att även med den kostnad det här skulle innebära får vi på sikt bättre ekonomi i landet och därmed också bättre balans i budgeten. Sedan kan man inte på det här lättvindiga sättet säga att bara för att det finns anslagsmedel över skall de förbrukas. Den viktigaste användning vi kan få av överblivna anslagsmedel är en minskning av det budgetunderskott som Lars Bäckström oroar sig för när han antyder att bidraget till EG/EU skulle bli alltför stort och krävande. Slutligen byggsektorn. Det finns en uppgift i finansplanen om att byggsektorns normala omfattning under de senaste 20 åren är ungefär 15 % av vår totala ekonomi. I slutet av 80-talet, under överhettningen, var den uppe i över 20 %. Nu är siffran 14 %, alltså något under genomsnittet. Det är inte så att vi skall åter till den situation som vi hade i slutet av 80-talet, för det var en överstor byggsektor. Jag tror att med de många bostäder och inte minst kontorslokaler och industrilokaler som byggdes då får vi räkna med en svacka inom det här området innan det blir balans igen. Att försöka så att säga bygga över den samma villa än en gång, alltså att med subventioner dirigera byggandet och inte få sunda produktionsförhållanden att återvända till denna plågade bransch.
Herr talman! Lars Tobisson har rätt i att det finns problem med subventionssystem. Jag vet att ROT systemet har berikat många privata fastighetsägare. Det är kanske rent av så att Lars Tobisson själv skulle kunna bli gynnad av det. Det skulle smärta mig, måste jag erkänna. Men vi får ta de här problemen för att kunna behålla en byggarbetarkår, för att behålla kompetensen inom sektorn. Det har skett ett fall på 29 % under de senaste åren -- 110 000 jobb har försvunnit -- och det hotar att fortsätta. Då behöver vi ha ROT-insatserna, ca 3 miljarder i omfattning från staten, som vi har sagt. Sedan säger jag att hade vi inte haft något EES avtal hade vi fått problem med investeringarna. Men nu har vi ett sådant avtal, och då kommer vi inte att få de problemen. Naturligtvis fyller företagsledarna i med hjärtat när de svarar på enkäten att de gärna vill vara med i EU. De flesta är ju moderater i storindustrin och många småföretagare också, förvisso. Men när de tänker med hjärnan, och det gör de när de gör sina investeringar, då agerar de annorlunda än när de fyller i en enkät. Då ser de på realekonomiska förhållanden. Lars Tobisson, vi kan diskutera hur människor och hushåll i Sverige upplever situationen. Jag säger bara att om de upplever att de har fått det sämre, beror det oftast på att de har fått det sämre. Om de upplever att de har fått det bättre, beror det oftast på att de har fått det bättre. Några har fått det väldigt mycket bättre, de som handlar med aktier och har mycket pengar på banken. De vanliga hushållen har fått det sämre -- genom skattehöjningarna! Ni har inte sänkt några skatter på arbete, Lars Tobisson. Ni har höjt dem kraftfullt, och det är ett pinsamt påpekande jag gör för er del när jag tycker att ni bör säga som det är. Ni har sänkt skatterna, säger ni, med 17 miljarder, och så har ni infört egenavgifter på 12 miljarder som ni har vältrat över på hushållen. Då har ni visserligen kvar litet grand i skattesänkning, men netto har ni inte sänkt skatterna, och ni har lagt den stora skattebördan på hushållen. Det är fel politik när sysselsättningen viker, Lars Tobisson. Sedan talar ni om den nödvändiga strukturförändringen i kommunsektorn. Ja, förändringar är nödvändiga för att få verksamheten mera serviceinriktad, för att få den demokratiserad och effektiv. Men det är inte samma sak som att ta bort 100 000 anställda, som ni har gjort. På vilket sätt blir det bättre bara man får bort personal? Det blir bättre om personalen arbetar effektivare, om den är mer serviceinriktad, om lärarna lär bättre. Visst är det utmärkt om vi får den offentliga sektorn effektivare. Men det håller inte att bara ta bort folk och säga att nu har det blivit bättre. Det har blivit mindre, men mindre är inte detsamma som bättre, om man inte är utpräglad nyliberal.
Herr talman! Jag skall ge Lars Bäckström det erkännandet att det är trevligt att diskutera med honom, till skillnad från föregångaren här, eftersom vi kan diskutera sakfrågor som också är viktiga i finansutskottets betänkande. När det gäller ROT-sektorn kan jag bara konstatera att ingen skall komma och påstå att jag talar i eget intresse när jag bestrider värdet av ökade satsningar på det området. Jag gör det i alla fall, därför att jag ser på de ekonomiska konsekvenserna. Det förhållandet att vi nu inte bygger så mycket bostäder är endast till en del ett konjunkturfenomen. Jag menar alltså att beslutet att dra ner på boendekonsumtionen i landet fattades med den skatteomläggning som gjordes och som vi moderater inte deltog i. Vi kritiserade bl.a. att man så kraftigt drog upp beskattningen av boendet, och jag sade här i kammaren den gången -- jag blev kritiserad för slarvighet, men jag kan upprepa det -- att den omläggning som gjordes skulle leda till att vi fick bo i ett hål i väggen och cykla till jobbet med ett smörgåspaket på pakethållaren. Det är detta som är på väg att inträffa, och därför bestrider jag att vi kommer tillbaka till ett byggande av bostäder i den storleksordning som tidigare förekommit. Talet om att vi inte har sänkt skatter tycker jag var så dumt att det vill jag inte ens kommentera. Låt mig bara ge beskedet att medan skattetrycket var 56--57 % av BNP när vi tog över så är det nu ca 50 och fortfarande på väg nedåt. Detta får alla hushåll i landet nytta av. Även i de fall då det är sänkta löneskatter eller sänkta skatter på kapitalbildning innebär det att det skapas jobb, att vi får en ekonomisk verksamhet som alla blir delaktiga av. Så fungerar det i nationalekonomin. Då kommer vi över till detta att folk har fått det så mycket sämre. Det är faktiskt så, om man återigen går till finansplanen, att trots de problem vi onekligen har haft med den ekonomiska nedgången har det bara varit ett år då hushållens disponibla inkomster har minskat, och det var förra året. Nu är de på väg uppåt igen. Det är anmärkningsvärt att vi har lyckats hålla levnadsnivån uppe på det viset, med hänsyn till de yttre svårigheterna. Till slut kommunsektorn. Jag menar att vi måste tänka oss att det kan ske omställningar där också. Vi diskuterar just i finansutskottet ett förslag om att satsa överblivna AMS-medel på att förhindra att förändringar i kommunsektorn äger rum, att uppsägningar träder i kraft. Vi hade en skrivelse från Kommunförbundet som sade att av över 700 000 i denna sektor räknar man med att 4 000 skulle kunna bli föremål för uppsägningar. Jag menar att det vore konstigt, inom ett så stort område, om det inte behövdes förändringar, rationaliseringar och omställningar åtminstone i den utsträckning som 4 000 av mer än 700 000